Herr talman! Lars-Erik Lövdén har ställt fyra frågor till mig om bekämpningen av den ekonomiska brottsligheten. Han har frågat om regeringen kommer att vidta några åtgärder i syfte att skärpa kampen mot eko-brottsligheten och om regeringen avser att föreslå ökade resurser till polisen för bekämpning av den ekonomiska brottsligheten. Vidare har han frågat om regeringen anser att det krävs bättre styrmedel för polisens resursanvändning i syfte att säkerställa en tillfredsställande nivå på ekobrottsbekämpningen. Slutligen har han frågat vilka lagstiftningsåtgärder som regeringen avser att föreslå riskdagen i syfte att effektivisera ekobrottsbekämpningen. Lövdén frågor till mig om kampen mot den ekonomika brottsligheten. På samma sätt som jag gjorde då vill jag först instämma med Lars-Erik Lövdén om att det är mycket viktigt att bekämpa den ekonomiska brottsligheten. Sådan brottslighet rör ofta stora ekonomiska värden. Den motverkar en fri och lika konkurrens som är en förutsättning för en sund marknadsekonomisk utveckling. Den ekonomiska brottsligheten drabbar inte bara det allmänna utan också i väl så stor omfattning enskilda människor. Jag måste emellertid bestämt bestrida Lars-Erik Lövdéns påstående att regeringen visar ett uppenbart ointresse för att komma till rätta med den ekonomiska brottsligheten. Det är inte sant att regeringen uttryckligen har undantagit kampen mot ekobrottsligheten som prioriterat område. Jag menar att regeringen bör vara återhållsam med att peka ut vissa typer av brott som prioriterade. Regeringen har emellertid i olika sammanhang framhållit vikten av att bekämpa narkotika och våldsbrottsligheten. Den brottsligheten berör den enskilda människan på ett direkt sätt. Och vi anser att det är av största vikt att medborgarnas trygghet i samhället återupprättas. För att lyckas även med andra angelägna kriminalpolitiska uppgifter är det nödvändigt att återställa allmänhetens förtroende för att ordning och säkerhet råder i samhället. Det förtjänar i detta sammanhang att påpekas att utvecklingen av den ekonomiska brottsligheten hänger intimt samman med den inflationsekonomi som rådde under 80-talet och som de socialdemokratiska regeringarna har ansvaret för. Den medverkade till ett klimat som premierade snabba klipp på bekostnad av traditionell näringsverksamhet. Vårt främsta bidrag till kampen mot ekonomiska brott är måhända att se till att ekonomin stabiliseras, att skattetrycket hålls tillbaka och att traditionella värden som etik och moral återupprättas inom hela affärslivet. I regeringsförklaringen har det strukits under att brottsligheten måste bekämpas med kraft. Detta gäller självfallet även den ekonomiska brottsligheten. Och det innebär att bekämpningen av den ekonomiska brottsligheten också i fortsättningen bör ha en hög prioritet i polisarbetet. När det gäller frågan om regeringen kommer att föreslå ökade resurser till polisen för bekämpning av den ekonomiska brottsligheten vill jag på samma sätt som förra gången Lars-Erik Lövdén ställde den frågan till mig framhålla att den sedan många år grundläggande polisbristen påverkar också möjligheterna att bekämpa ekobrottsligheten. Jag vill erinra om att den socialdemokratiska regeringen måste bära ett stort ansvar för denna polisbrist. Det har mot den bakgrunden av lätt förstådda skäl inte funnits några möjligheter att skapa beredskap inom rättsväsendet för de senaste årens utveckling av ekobrottsligheten. Regeringens ambition är emellertid att polisbristen skall vara avhjälpt år 1995. Därmed ökar också möjligheterna för polisen att sätta in större resurser i kampen mot ekobrottsligheten. Som Lars-Erik Lövdén känner till har polisen från senaste budgetårsskiftet gått in i ett nytt budgetsystem med ramanslag och målstyrning. Det innebär att det inom ramen för tillgängliga resurser bör ankomma på polismyndigheterna själva att göra de resursmässiga och organisatoriska prioriteringar som behövs. Det nya systemet bör leda till samordningsvinster genom ett intensivare samarbete mellan polismyndigheterna inbördes och i förhållande till åklagar och skattemyndigheter. Framför allt bör den nya ordningen leda till ett effektivare polisarbete. När det gäller styrmedel för att säkerställa en tillfredsställande nivå på polisens ekobrottsbekämpning vill jag framhålla Rikspolisstyrelsen skall styrelsen i sin tillsynsverksamhet särskilt beakta att de riktlinjer som riksdagen och regeringen lagt fast för polisverksamheten får genomslag i polisarbetet. Om målen inte uppnås skall Rikspolisstyrelsen genom påpekanden och anmaningar eller på annat sätt söka åstadkomma rättelse. I sista hand skall styrelsen anmäla förhållandet till regeringen. Rikspolisstyrelsen som Lars-Erik Lövdén nämner innehåller också förslag till flera organisatoriska förändringar. Som exempel kan nämnas central metodutveckling, ändrade arbetsmetoder, utökad och förändrad utbildning samt utveckling av arbetsrutiner. Med anledning av vad som tagits upp i rapporten om detta har regeringen uppdragit åt riksåklagaren, Rikspolisstyrelsen och Riksskatteverket att redovisa vilka åtgärder som har vidtagits i form av effektiviseringar inom ramen för myndigheternas ordinarie verksamhet. En preliminär redovisning skall lämnas senast i december i år och en slutlig före utgången av maj Det finns enligt min mening anledning att se optimistiskt på att det redan inom ramen för gällande regelsystem skall visa sig möjligt att påtagligt effektivisera utredningsarbetet. Jag vill här peka på vikten av ett närmare samarbete mellan polis och åklagare och en utveckling av rollen som förundersökningsledare, vilket behandlats av Åklagarutredningen i dess nyligen avlämnade betänkande. Jag utgår från att riksåklagarens, Rikspolisstyrelsens och Riksskatteverkets arbete skall medverka till att det i rapporten redovisade otillfredsställande utredningsläget på vissa håll skall kunna förbättras. Förhoppningsvis kommer myndigheternas redovisning bl.a. att ge underlag att arbeta vidare med frågan hur revisorers och skattemyndigheters kunskaper bättre skall kunna tas till vara i polisens och åklagarnas utredningsarbete. Jag har också på eget initiativ påbörjat ett arbete inom departementet för att närmare undersöka hur konkursförvaltarnas kunskaper bättre skall tas till vara i brottsutredningar. Lars-Erik Lövdén tar i sin interpellation upp Skatterevision i sju branscher -- en studie i ekonomisk brottslighet. Brottsförebyggande rådet konstaterar att 30 % av de kontrollerade företagen kunde misstänkas för brott. Men i de flesta fall rör det sig om mindre belopp. Vidare konstateras i studien att bristerna i räkenskaperna till viss del torde kunna förklaras av bristande kunskaper om de regler som gäller för rörelseidkande. Riksåklagaren har nyligen begärt medel att tillsätta en särskild utredningsgrupp för utredande av brott inom bankvärlden. Framställningen bereds för närvarande. Det finns enligt min mening all anledning att pröva riksåklagarens begäran i välvillig anda. Slutligen har Lars-Erik Lövdén frågat vilka lagstiftningsåtgärder som regeringen avser att föreslå riksdagen i syfte att effektivisera ekobrottsbekämpningen. Riksåklagaren och Rikspolisstyrelsen har i sin rapport lämnat förslag till förändringar av bl.a. den aktiebolagsrättsliga lagstiftningen. Dessa frågor har överlämnats till Aktiebolagskommittén. Enligt vad jag har inhämtat kommer kommittén att behandla bl.a. olika problem med anknytning till aktiebolag som saknar företrädare och frågor som gäller registrering av bolagets företrädare. Dessa frågor har vållat problem i samband med s.k. skalbolagsaffärer, vilka ofta är förknippade med ekonomisk brottslighet. Regeringen har nyligen till riksdagen överlämnat en proposition med förslag till bl.a. förändrat delgivningsförfarande när en juridisk person saknar registrerad behörig ställföreträdare. Förslaget innebär att kungörelsedelgivning skall kunna användas i dessa fall. Jag har vidare från statsrådet Lundgren inhämtat att man inom Finansdepartementet utarbetar direktiv till en översyn av uppbördslagstiftningen. Riksåklagaren och Rikspolisstyrelsen har i sin rapport också tagit upp frågan om en översyn av skattebrottslagstiftningen. Den frågan bereds för närvarande inom Finansdepartementet. I rapporten har riksåklagaren och Rikspolisstyrelsen föreslagit en översyn av tvångsmedelsanvändningen. Man har emellertid inte lämnat några konkreta åtgärdsförslag.. Inom mitt departement pågår för närvarande ett arbete med att utforma direktiv till en översyn av reglerna om beslag och husrannsakan. Vidare har regeringen nyligen för Lagrådets yttrande överlämnat ett förslag om höjning av straffskalor. Där föreslås höjning av straffskalorna för vissa brott med anknytning till den ekonomiska brottsligheten. Jag tänker då främst på brotten häleri och svindleri. Inom Finansdepartementet förbereds ett förslag till en ny lag om åtgärder mot penningtvätt. Enligt vad jag har inhämtat kommer det där att föreslås åtgärder som syftar till att förhindra att banksystemet utnyttjas för att dölja eller omsätta vinning från brottslig verksamhet. Mot bakgrund av den redogörelse som jag nu lämnat kan jag inte förstå Lars-Erik Lövdéns tal om att regeringen skulle visa ovilja att bekämpa den ekonomiska brottsligheten. Jag vill än en gång poängtera att regeringen avser att med kraft bekämpa också den ekonomiska brottsligheten. Kampen mot ekobrotten får emellertid inte bedrivas på ett sådant sätt att rättmätiga krav på rättssäkerhet eftersätts. Att hitta verksamma medel för att komma till rätta med problemen är inte gjort i en handvändning. Man måste också hålla i minnet att ekobrott är komplicerade och svåra att utreda. Som jag framhållit tidigare finns det inga genvägar när det gäller kampen mot ekobrotten. Endast med ett brett upplagt arbetssätt har vi utsikter till framgång.
Herr talman! Jag vill börja med att tacka för svaret. Det är ett mångordigt svar, men tyvärr måste jag konstatera att det är ett svar som inte innehåller särskilt många nya konkreta åtgärder i syfte att skärpa kampen mot den ekonomiska brottsligheten. Jag beklagar djupt att justitieministern med sitt svar tycks bekräfta vad många sagt, nämligen att regeringen saknar intresse och engagemang i kampen mot den ekonomiska brottsligheten. Justitieministern kunde ha tagit chansen i dag och presenterat en offensiv. Gun Hellsvik inledde sin ämbetsutövning med att ta bort ekobrotten som prioriterat område i polisens brottsbekämpning; en fullt medveten nedprioritering. Gun Hellsvik förklarade detta med uttalandet ''ekobrotten drabbar främst det allmänna''. Det är viktigare att skydda individen. Den här inställningen följdes upp i budgetpropositionen i våras. Ekobrotten är inget prioriterat område för den regering som talar så mycket om lag och ordning. Läget är nu i det närmaste katastrofalt. Nyligen uttalade Rolf Åbjörnsson, ordförande för landets konkursförvaltare, sin djupa oro över vart utvecklingen är på väg. Hans intryck är att kampen givits upp och att ekobrotten nu utvecklats på ett sätt som utgör ett direkt hot mot det civiliserade samhällets överlevnad. Det är hårda ord. Brottsförebyggande rådets rapporter visar på en omfattande brottslighet i flera branscher. De flesta ekobrotten beivras över huvud taget inte i dag. Skattemyndigheterna och konkursförvaltarna anser det inte ens vara mödan värt att anmäla misstänkta brott eftersom anmälningarna bara blir liggande på hög hos polisen. Enligt en nyligen gjord uppskattning förlorar skattebetalarna varje år 60 miljarder kronor på den ekonomiska brottsligheten. Det är dubbelt så mycket som vad en sänkning av arbetsgivaravgiften med 7 % kostar. Två av tre av de över 20 000 konkurser som beräknas ske i år misstänks på goda grunder dölja någon form av ekobrott. Samtidigt har en ny stor våg av momsbedrägerier startat och enligt rikspolisstyrelsens eko-rotel är det ohyggliga summor pengar som just nu försvinner den vägen. Det är regeringen och justititeministern som bär ansvaret för den här utvecklingen. Det är tyvärr ett fullföljande av den inställning som moderaterna hade i opposition. Som oppositionsparti visade moderaterna ett förstrött intresse för kampen mot ekobrottsligheten. Moderaterna röstade konsekvent nej till alla förslag som socialdemokraterna lade fram i riksdagen om skärpning av regler och straff för ekobrott. Tyvärr vidhåller moderaterna den inställningen i regeringsställning. Ekonomiska brott, skattefiffel, skalbolagsaffärer, bedrägerier och allmänt fusk är något mycket allvarligt. Det finns en rad skäl till varför de nu måste bekämpas med all kraft. Den ekonomiska brottsligheten är inte sällan en motor för annan brottslighet, och det är skattebetalarnas pengar som stjäls. Den olagliga verksamheten drabbar också alla seriösa företag, som får svårare att konkurrera och överleva. Därmed är ekobrottsligheten ett hot mot en sund marknadsekonomi. Den stora merparten svenskar som lever hederligt blir med rätta rent ut sagt förbannade när de ser alla klippare, skattesmitare och andra som lever gott på att vara oärliga och som ständigt kommer undan, därför att risken att åka fast är lika med noll. Att återupprätta respekten för anständighet, hederlighet och rättvisa är nu en av de viktigaste politiska uppgifterna. Herr talman! Justitieministern hade inte mycket att komma med i sitt svar. Låt mig därför lägga fram några förslag. Det är förslag som fördes fram redan i våras i den socialdemokratiska partimotionen om ekobrottsligheten. Jag vill gärna höra justitieministerns reaktion på förslagen. För det första: Vi föreslår att det inrättas en särskild organisation med central ledning och regionala enheter i framför allt Stockholm, Göteborg och Malmö bestående av poliser, åklagare, ekonomer och skatterevisorer. Uppgiften skall vara att bedriva spaning och förundersökning av kvalificerad ekonomisk brottslighet. För det andra: Vi föreslår att denna organisation tillförs betydande ekonomiska och personella resurser utöver vad som i dag satsas. Det är fråga om anslag i storleksordningen minst 50 miljoner kronor. Härutöver måste de tjänster som finns på ekorotlarna i dag besättas och statsmakterna skaffa sig styrmedel för att så skall kunna ske. För det tredje: Vi föreslår att regeringen snarast lägger fram förslag till riksdagen om de lagändringar som rikspolisstyrelsen och riksåklagaren förordat. Det gäller förändringar av aktiebolagslagen, konkurslagstiftningen, skattebrottslagen, skattelagstiftningen och effektivisering av näringsförbudslagstiftningen. För det fjärde: Vi menar att regeringen snabbt bör tillsätta en utredning som skall göra en översyn i syfte att ytterligare effektivisera lagstiftningen och följa upp de olika förslag som har lagts fram av bl.a. Brottsförebyggande rådet. Det gäller ansvarsgenombrottsregler och en rad andra åtgärder för att ge polisen och åklagaren bättre instrument i kampen mot den ekonomiska brottsligheten. Justitieministern har länge haft chansen att göra något. Hon kan räkna med Socialdemokraternas helhjärtade stöd om hon nu äntligen agerar. Är justitieministern beredd att i konstruktiv anda resonera om ett brett åtgärdspaket så som förslagen nu har presenterats? I så fall får hon Socialdemokraternas helhjärtade stöd.
Herr talman! Den ekonomiska brottsligheten tillfogar medborgarna och samhället mycket stora ekonomiska förluster. Om man utgår från att samhällsförlusten sannolikt uppgår till 100 miljarder kronor till följd av ekobrotten -- det är den siffra som BRÅ använder -- handlar det om att varje enskild skattebetalare i det här landet faktiskt blir bestulen på 20 000 kr. Ekobrottsligheten riktar sig inte enbart mot staten. Den riktar sig i hög grad också mot enskilda rättsobjekt och orsakar dem mycket betydande skador. Ett mycket stort antal enskilda företagare drabbas av snedvriden konkurrens då ohederliga konkurrenter arbetar på den svarta och grå marknaden. I första hand är det småföretagen som drabbas. Hela branscher riskerar att snedvridas konkurrensmässigt. Det allvarliga är ändå att ekobrottslighetens utbredning ytterst hotar samhällssolidariteten och den välfärd som vi byggt upp med solidariteten som grund. Det är därför, enligt min mening, en mycket väsentlig förutsättning för ett fortsatt solidariskt samhällsbyggande att vi på ett effektivt sätt kan motverka och beivra denna typ av brottslighet. Riksdagens revisorer har beslutat att utreda den ekonomiska brottsligheten. Jag är mycket glad för det. Vi är partipolitiskt överens om detta hos riksdagens revisorer. Bilden är mycket dyster. Skattemoralen försämras. Samhället orkar inte ta itu med ekobrotten. Ekobrotten ändrar karaktär med konjunkturen. Under 80-talet var det skalbolagsaffärer som gällde. Nu ökar konkursbrotten. Antalet konkurser under 1992 väntas uppgå till 22 000. I 75 % av fallen misstänker man brott. Antalet momsbedrägerier ökar också snabbt. Brottslingarna lär sig var det finns pengar att hämta och anpassar sig efter förändringar i lagstiftning och kontrollsystem. Avancerade brottslingar har ofta juridisk och ekonomisk expertis till sin hjälp. Ekobrotten förekommer i alla samhällsskikt. Den svarta ekonomin snedvrider konkurrensen. I konjunkturnedgångar ökar antalet konkurser, och det är ofta de lagliga företagen som försvinner först. Alla förlorar på detta, justitieministern! Staten går miste om stora skatteintäkter, och det borde oroa justitieministern. Myndigheterna har inte tillräckliga möjligheter att bemästra situationen. Det brister i resurserna hos skattemyndigheter, åklagare och polis. Ärendebalansen ökar. Många brott kommer aldrig att utredas, och många brott är mycket komplicerade. Utredningstiden är alltför lång, och många brott hinner preskriberas. Läget har dessutom försämrats undet det senaste året. Färre fall utreds och blir föremål för åtal och dom. En stor del av problemen finns hos polisen, som inte har tillräckliga resurser för att utreda ekobrotten. Av 333 tjänster inom ekorotlarna var bara 227 besatta under 1991. Stockholmspolisens ekorotel hade minst 1 200 ärenden i balans i början av sommaren i år. Under en månad kom ca 60 nya ärenden in till åklagarmyndigheten i Stockkholm. I förhållande till tillströmningen är produktiviteten låg. Man klarar av tolv mål på fyra månader. I september kom det in över 100 nya mål i Stockholmsregionen. Under hela 1991 utreddes sammanlagt 58 mål av åklagarmyndigheten. Ca 90 % av samtliga mål blir aldrig utredda. Är Gun Hellsvik beredd att tillföra Stockholmsregionen mera resurser? Det måste finnas, herr talman, en politisk vilja att ta itu med ekobrotten. Denna vilja måste uttryckas klart och tydligt. Ekobrotten är inte längre ett prioriterat område inom polisens verksamhet. Inte ett ord sades om ekobrotten i regeringsförklaringen, vilket jag tycker är skrämmande. Herr talman! Jag ställer mig naturligtvis bakom de förslag som Lars-Erik Lövdén har lagt fram i debatten.

Herr talman! Justitieministerns svar här i dag kan inte tillfredsställa de krav som finns inom praktiskt taget hela rättslivet om att mer kraftfulla insatser måste ske mot ekobrott. Det började olyckligt för Gun Hellsvik när hon i sina första uttalanden som justitieminister bagatelliserade ekobrottens betydelse. Hon sade att de inte drabbar enskilda. Nu korrigerade justitieministern den uppfattningen i sitt svar. Det gavs från början fel signaler, och det uppfattades hos polis, åklagare och i övriga delar av rättslivet som att ekobrott inte hade den vikt och betydelse de borde ha. Det finns nu förskjutningar i justitieministerns ståndpunkt. Justitieministern svarar att hon tycker att denna fråga är viktig och hon vill ge den hög prioritet i polisarbetet. Det är nu viktigt att återgå till den principiella hållningen att kampen mot ekobrottsligheten hör till de områden som är lika högt prioriterade som kampen mot våldsbrott och narkotika. Jag vill säga att det rör sig inte bara om ekobrottslighet, justitieministern, utan det är också fråga om den organiserade brottsligheten. Här vävs de olika brottsområdena samman. Den organiserade brottsligheten har ofta inslag av våld, och även narkotikan spelar en roll här. Att skilja ut ekobrottsligheten som ett mindre prioriterat område är mycket olyckligt. Det bottnar i en strid som vi hela tiden har haft med moderata samlingspartiet. Även tidigare, när majoriteten hade en annan hållning i frågan, skilde moderaterna ut sig på den här punkten. Det är tydligtvis så att justitieministern har fått ärva inställningen att ekobrottslighet inte skall ges lika hög prioritet som vålds och narkotikabrottslighet. Ta steget fullt ut, justitieministern, så att vi får klart sagt ifrån att alla dessa tre områden har högsta prioritet! Det kommer att få mycket gynnsamma verkningar ute på fältet, för det är alldeles klart att signalerna härifrån lyssnar man på. Jag kan själv vittna om det genom de kontakter jag har haft med polis och inte minst genom åklagarutredningen, där vi fick ständiga vittnesmål om vilken betydelse signalerna har. Sedan går justitieministern in på frågan om polisbristen. Det som jag har att invända mot justitieministerns sätt att lägga upp sitt resonemang på den punkten är att hon talar om polisbristen i allmänhet. Den avgörande frågan är ju att polisinsatserna mot ekobrott hela tiden har minskat och minskat mycket drastiskt. Minskningen har skett under avsevärd tid, och den har accelererat.

Till slut kan jag säga att justitieministern något bagatelliserar vad BRÅ har sagt om vikten av intensiva spaningsinsatser och att det fordras helt andra resurser för att komma till rätta med ekobrottsligheten. Dessutom finns det ett behov av att göra en översyn över hela området för närvarande. Är justitieministern beredd att se till att inte bara sju branscher utan praktiskt alla branscher blir genomlysta? I övrigt kan jag instämma i de förslag som Lars-Erik Lövdén har framlagt.
Herr talman, fru justitieminister! Jag har begärt ordet i den här debatten därför jag är djupt oroad inför utvecklingen av den ekonomiska brottsligheten, och den oron delas av vår riksdagsgrupp. Däremot har jag litet svårt att förstå de brösttoner som Socialdemokraterna tar till i det här sammanhanget. Under de senaste 60 åren har Om hederligheten och anständigheten har försvunnit, kan man väl knappast skylla på den nuvarande justitieministern, som har varit ansvarig i litet över ett år, utan det måste någon annan ha varit ansvarig för. Det har varit en lång process, där man har underminerat familjens normgivande funktion, skolans normgivande funktion och även rättsordningens normgivande funktion. Det måste åtgärdas. Men vi kanske skall lämna det historiska. Det finns ett nära samspel mellan etik, rättsmedvetande och rättsordning. Ibland är det här samspelet litet komplext, men jag tror att det är oerhört viktigt att vi har klart för oss att sådana samband är nödvändiga för ett gott samhälle. Detta gäller även för kampen mot den ekonomiska brottsligheten. Det får inte bli så att rättssamhället koncentrerar sin verksamhet mot ''småtjuvar'' och felparkerare och samtidigt låter den avancerade ekonomiska brottsligheten operera relativt ostört. Det är inte så att jag anser att man inte skall sätta fast småtjuvar och felparkerare, men det måste vara litet proportioner på verksamheten. För ca 13 år sedan, då jag pendlade mellan Stockholm och Älmhult, hamnade jag en gång i samtal med en ''guldkantad'' företagsledare. Han berättade att han tidigare arbetat som revisor och att han då kunde konstatera att det funnits mycket pengar att hämta för staten, om staten hade haft samma kompetens på skattejuristsidan som företagen. Skattebrotten är ett kapitel inom den ekonomiska brottsligheten, men den moderna utvecklingen drabbar nu med full kraft både seriösa företag och enskilda personer. Konkursinstrumentet är en nödvändig säkerhetsventil i en marknadsekonomi. Men det måste med nödvändighet bara vara en nödutgång. Den moderna ekonomiska brottsligheten har systematiskt börjat använda detta instrument som en huvudutgång. Det har blivit något av en svängdörrsfilosofi, och det är mycket olyckligt. Den utvecklingen måste stoppas med full kraft. På lång sikt handlar kampen mot den ekonomiska brottsligheten om genomsyrande av ett etiskt medvetande som bygger på respekt för medmänniskan och för hennes rättigheter och egendom, som justitieministern var inne på i sitt svar. Men på kort sikt är det viktigt att förändra den allmänna attityden till ekonomisk brottslighet en rad stödjande strukturella åtgärder i arbetet mot den. Herr talman! Gary Becker, årets nobelpristagare i ekonomi, hävdar bl.a. att en minskning av kriminaliteten inte är ''eftersträvandsvärd i sig'', utan endast har ''ett värde om de samhällsekonomiska kostnaderna minskar''. Liknande tankar återfanns i 1985/86 års budgetproposition, bilaga 4, där man talade om att ''samhällsekonomiska och statsfinansiella aspekter'' måste ''beaktas även i lagstiftningsarbetet''. I första hand skulle det få till följd att lagstiftningen utformas så att man i möjligaste mån undviker att belasta staten och kommunerna med ökade kostnader. Men faktum är att andra aspekter än de rent statsfinansiella färgar människors syn på vad som är rätt och fel. Återspeglas inte detta faktum i rättsordningen, påverkas människors handlande i samhället i stort. Det uppstår ett vakuum mellan medborgarens och statens skyddsändamål. Detta förhållande är särskilt aktuellt vad gäller ekonomisk brottslighet. Ett brott mot ''statens ekonomiska intressen'' anses mer hotande än ett brott mot enskilt ''företags ekonomi''. Exempelvis prioriteras statens skattefordran i förmånsrättsordningen vid konkurs. Då den ekonomiska brottsligheten till skillnad mot vad som ofta sägs i den allmänna debatten, faktiskt i hög grad riktas mot enskilda rättssubjekt, blir följden att dessa drabbas mycket hårt. Jag skulle vilja fråga justitieministern om det finns några planer att förändra reglerna för statens förmånsrätt. En rättsordning måste upplevas som rättvis. Synen på vad som skall anses vara ett felaktigt handlande bör delas av lagstiftarna och medborgarna. Det påverkar ju rättsmedvetandet och därmed även de handlingar som inte regleras av lagar. Om praktisk möjlighet till utredning hur vida brott begåtts eller till utdömande av påföljd saknas, skadas förtroendet för rättsordningen. Det är därför utomordentligt viktigt att vi får ett seriöst beivrande av den växande och alltmer brutaliserande ekonomiska brottsligheten. I regeringsförklaringen sägs: ''Ett dynamiskt samhälle ställs inför nya etiska frågor. Inte minst de senaste årens ekonomiska utveckling visar moralens betydelse för samhällsklimatet. Där moralen sviktar, urgröps också tilltron till samhällets spelregler och institutioner.'' Låt det synsättet gälla även den straffrättsliga regleringen av ekonomisk brottslighet! Lagstiftaren måste spegla ett etiskt tänkande, där respekten för medmänniskan och för hennes rättigheter och egendom betonas. Myndigheterna måste betrakta kampen mot den ekonomiska brottsligheten som ett högprioriterat område, för då påverkas människors rättsmedvetande och därmed ansvarskänslan. Det är min förhoppning att justitieministern och hela regeringen med kraft driver kampen mot den ekonomiska brottsligheten. Var inte alltför försiktig! Justitieministern tar i sitt svar upp att hon har tillsatt en utredning för att titta på kunskaperna hos konkursförvaltarna. Vad sägs om att utnyttja processadvokaters kompetens, under riksåklagarens insyn?
Herr talman! Det är ingen tvekan om att situationen i fråga om ekobrottsutredningar är ytterst besvärande, inte minst i Stockholmstrakten. Den nuvarande tillgången till utredningspersonal är långt ifrån tillräcklig, och det är nödvändigt med särskilda åtgärder för Stockholmsområdet. Det är nödvändigt dels för att komma till rätta med ärendebalansen, som vid ekoroteln uppgår till över 1 200 ärenden -- och det antalet accelererar -- dels därför att det krävs särskilda åtgärder för att på sikt organisera arbetet så att polisen på ett rimligt sätt kan fullgöra sina uppgifter. personer på skatteroteln och ekoroteln med ekonomisk brottslighet. I dag har chefen för ekoroteln till sitt förfogande 44 utredare, som skall ta hand om Stockholmsregionens ekonomiska brottslighet, vilket självfallet är en omöjlighet. För att ytterligare belysa situationen i Stockholm kan jag nämna att antalet konkurser första halvåret 1992 var ca 3 200. Inte nog med att läget är ytterst allvarligt, det förvärras dessutom. Enligt en utredning från BRÅ befarar man att det döljer sig ekonomisk brottslighet bakom en mycket mycket stor andel av konkurserna. Åklagare drar slutsatsen att vissa kriminella beteenden inte skulle ha blivit så vanliga om inte de rättsvårdande myndigheterna fungerat så dåligt. Kostnaderna för samhället har blivit betydande, och de kan röra sig om miljardbelopp bara inom Stockholmsområdet. Det går t.ex. inte att avarbeta balansen utan resurstillskott. Ekobrotten kostar skattebetalarna miljarder kronor årligen. Därför tycker jag att det är märkligt att regeringen visar så svaga signaler i frågan. Jag har svårt att förstå varför regeringen tycker sig behöva vara återhållsam med att peka ut den ekonomiska brottsligheten som prioriterad. Är det inte viktigt vilka signaler som regeringen ger? Taxibranschen är en bransch som efter avregleringen har blivit kriminell i stora stycken. Skattesmitare inom taxi beräknas undanhålla staten mångmiljardbelopp. Det är ett allvarligt problem, eftersom det betyder att seriösa åkare, som gör rätt för sig mot samhället, inte kan konkurrera på likartade villkor med den som inte behöver betala sina skatter. Ändå säger justieministern i sitt svar: ''Vårt främsta bidrag till kampen mot ekonomiska brott är måhända att se till att ekonomin stabiliseras,'' -- och det är en bra målsättning, även om vi kan ha litet olika synpunkter på detta i dag -- och ''att skattetrycket hålls tillbaka'' -- vad är det för signal? Är det inte bättre att se till att de som skall betala skatt också gör det? Till de främsta bidragen i kampen räknar justitieministern vidare ''att traditionella värden som etik och moral återupprättas inom hela affärslivet'', och det håller jag med om. Det är en förutsättning, men därför är det så oerhört viktigt att visa tydliga signaler och ta tag i den ekonomiska brottsligheten. Med det, herr talman, vill jag också instämma i de förslag som Lars-Erik Lövdén tidigare har lämnat.
Herr talman! En sak är vi samtliga överens om, nämligen oron för utvecklingen av den ekonomiska brottsligheten. Sedan är det säkert inte skillnad i uppfattning, men skillnad i sätt att resonera. Det som Ingvar Svensson tog fram i sitt anförande är viktigt. Han pekar på de samhällsekonomiska effekterna, men poängterar samtidigt att detta inte primärt får styra vårt arbete för att bekämpa normlöshet i samhället. Även sådan brottslighet där frånvaron av den inte har någon samhällsekonomisk effekt måste motarbetas. När det gäller målet att få ner brottsligheten, är det primära för mig att vi måste göra detta, eftersom varje brott har ett brottsoffer. Vi skall ha så få brottsoffer som möjligt i Sverige. I övrigt var det många ord i inläggen. De bygger på en osanning, vilket som jag tog upp i mitt inledningsanförande och som jag har bemött många gånger, men det är naturligtvis intressant att hänga fast vid denna osanning. Det är mycket möjligt att jag på något sätt gav fel signal, som Hans Göran Franck sade. Jag använde kanske fel ton eller fel ord. Men man kan också fråga sig om Socialdemokraterna i så fall gav fel signal under hela 80-talet. Jag skall komma tillbaka till det. Jag tycker att Socialdemokraterna skall sluta med den förvrängning som de systematiskt har sysslat med, nämligen att påstå att jag har sagt att jag lågprioriterar ekobrott. Det finns också med i Lars Erik Lövdéns interpellation. Jag har aldrig sagt det, och jag har aldrig avsett det. I regeringsförklaringen har vi angivit, att alla brott skall beivras. Men samtidigt har vi angivit att när prioriteringar måste göras, sätter vi våldsbrott och narkotikabrott främst. Alla brott skall beivras. Alla brott, inkl. ekobrott, är uttryck för normlöshet, alltså måste de angripas. Låt mig gå tillbaka till detta med signalerna. Socialdemokraterna angav under 80-talet i sina prioriteringar att våldsbrott, narkotikabrott och ekonomisk brottslighet skulle prioriteras. Då kan man se efter vad de signalerna gav för effekt. Om vi tittar på utvecklingen av ekobrotten kan vi se på förändringen av hur många som gick till åklagare. År 1986 gick 51 % av ärendena vidare från polisen till åklagare. Om vi går fram till 1990, efter det att man högprioriterat eko-brottslighet under ett antal år, var det 35 % som gick vidare till åklagare. Nu kan någon invända att den här nedgången hänger samman med den kraftiga ökningen av antalet anmälda ekobrott. Det var en ökning av antalet anmälda ekobrott, men den står inte i relation till nedgången av antalet ärenden som går från polis till åklagare och alltså är färdigutredda. Låt oss gå vidare i statistiken när det gäller bedrägeribrott. Vi är ute på litet hal is när vi talar om ekobrott och vad som räknas in i dem. Jag vet att Lars-Erik Lövdén har samma material som jag. Där finns både bedrägeribrott och ekobrott redovisade. Där kan vi se hur resursutvecklingen har varit från 1986--1990 när det gäller bedrägeribrott. Om vi utgår från 1986 som normår har vi haft en 11-procentig nedgång av resurstimmarna fram till 1990. Detta har skett under den tid som Socialdemokraterna skickade ut signalen att ekobrotten skulle högprioriteras. Om vi sedan tar det som betecknas som ekobrott, har vi även där en nedgång. Jag skall inte ta med 1991, då det skedde en ytterligare nedgång, utan jag skall ha samma jämförelseår. Där har vi en nedgång från 1986--1990 med 6 % i de utnyttjade resurserna för ekobrott. Ingen kan påstå att Moderaterna, eller de borgerliga över huvud taget, stod bakom nedskärning av resurser inom polisen, men resurserna och tillgången till poliser minskades. Man kan skicka ut hur många signaler som helst, men man kan inte ställa orealistiska krav på de människor som skall ta emot och göra något av signalerna. Därför har regeringen bl.a. börjat att återföra resurserna. Låt mig gå över till de mer konkreta frågor som kommit upp. Jag får återkomma till detta, eftersom min talartid är slut och vi alla skall följa reglerna.

Herr talman! Låt oss fortsätta att träta om historiebeskrivningen en liten stund till. Sedan kan det kanske vara bra att gå in på konkreta åtgärder och vad vi skall göra för att komma åt brottsligheten. Vi far inte med osanning. Vi påpekar att regeringen för första gången lyfter bort ekobrottsligheten som prioriterat område ur en budgetproposition. De signalerna har uppfattats ute på fältet. Vi fick en skrivelse till justitieutskottet från ekopolisen i Malmö. De säger att de inte längre upplever att statsmakterna vill prioritera den ekonomiska brottsligheten. Det medför dålig rekrytering och att kompetensen försvinner. Stockholm, säger i en kommentar till varför man inte behärskar ekobrottslighetssituation, att statsmakterna vill prioritera bekämpningen av våldsbrott, knark, och trafikbrott. Rolf Åbjörnsson konstaterar att det verkar som att statsmakterna och samhället har gett upp. Detta är det farliga, Gun Hellsvik. Det regeringen och justitieministern säger är signaler som uppfattas ute på fältet. Därför skulle jag välkomna om justitieministern här från talarstolen i sitt nästa inlägg klart deklarerar att ekobrottsligheten är ett högprioriterat område för polisen framöver, och skall så vara. Låt mig gå över till polisbristen. Vi har drygt 16 000 poliser i dag. 220 sysslar med bekämpande av ekobrottsligheten. Det finns 330 tjänster, men det finns ett stort antal vakanser. De är väl ingen rimlig prioritet. Vi måste föra ett resonemang om ifall det inte är dags för oss att skaffa oss styrmedel från statsmakterna, så att vi kan påverka de lokala polisorganisationerna att verkligen sätta in resurser där vi vill ha dem. Jag vet att det i dag finns en fri resursanvändning. Men jag tycker inte att man ute i organisationen har känt ett tillräckligt ansvar för att följa upp vad statsmakterna uttrycker. Då är det dags att fråga sig om vi inte skall ta tillbaka instrument som gör det möjligt för oss att påverka utvecklingen mer. Jag tror också att det är dags att avfärda myten att polisbristen i sig skulle vara ett hinder för att bekämpa den ekonomiska brottsligheten. Det går inte att skylla på det. Vi har sagt att det är fullt möjligt att anställa kvalificerade ekonomer och revisorer och ge dem en kompletterande utbildning i polisiär utredningsmetodik. På det viset kan vi bygga upp en slagkraftig organisation. Herr talman! Jag vill än en gång upprepa några av de förslag som vi socialdemokrater har lagt fram. Jag vill gärna höra justitieministerns reaktion på dem. Vi menar att det nu är dags att skapa en slagkraftig separatorganisation med regional enheter. Den organisationen bör få ett mycket kraftigt stöd när det gäller resurser och personal. Vi kommer att stödja förslaget till en kraftig upprustning av kampen mot den ekonomiska brottsligheten om regeringen lägger fram förslag om det i sin budgetproposition.

Herr talman! Jag skall inte ägna mig mer åt det som har varit. Det viktigaste är nu att vi klarar ut vad som är viktigt att göra. Jag vill fästa justitieministerns uppmärksamhet på det material som finns från Brottsförebyggande rådet. Det har markerats i det materialet att först och främst spaningsinsaterna måste förstärkas mycket kraftigt. Det är i stor utsträckning fråga om en dold brottslighet, och detta måste i hög grad beaktas. Man har från BRÅ sagt att det krävs kraftigt förstärkta och samordnade resurser av helt annan kaliber än skatterevisioner. Denna samordning är mycket viktig, och det antydde också justitieministern i sitt svar. Det behövs ett alldeles särskilt organ som tar ansvaret. Det har jag varit med om att framföra långt tidigare i motioner. Jag vill också hänvisa till vad som konkret har sagts om detta i Åklagarutredningen. När räknar justitieministern med att kunna lägga fram förslag med anledning av vad Åklagarutredningen har sagt? Det finns ett mycket omfattande material vid sidan av de sju branchorganisationerna. Jag vill som exempel nämna att BRÅ har gjort en mycket viktig utredning om miljöbrottsligheten och lagt fram en rad förslag om hur man skall komma åt den. Det är ett mycket eftersatt område. Jag skulle vilja höra justitieministerns syn på detta, om man tagit del av denna utredning, de rapporter som gjorts och de förslag som finns. Det finns en rad andra saker som det skulle finnas anledning att säga något om. Men det som är mycket viktigt är upprustningen av olika myndigheter. Jag tillhör styrelsen för Kronofogdemyndigheten i Stockholms län. Vi kan vid varje sammanträde konstatera att det finns ett behov av att kontakterna mellan de centrala myndigheterna, inte bara mellan polisen och åklagarmyndigheten, utan också tull och kronofogdar m.fl., måste förbättras. Även där måste det till en skärpning och en samordning. Jag vill gärna höra hur justitieministern ser på den frågan.
Herr talman! Jag vill till Ingvar Eriksson säga att det är de nya signalerna från den borgerliga regeringen som har varit så förödande, och i den regeringen ingår faktiskt också kds. Herr talman! Jag måste få citera ur LO-tidningen: ''I rikspolisstyrelsens komplex på Kungsholmen undrar Rolf Nilsson varför politiker, polisledning och allmänhet inte bryr sig mer om den ekonomiska brottsligheten. Det handlar ju om så '' -- och så ett fult ord -- '' mycket pengar! Rolf Nilsson arbetar på rikskriminalen. Han är ansvarig för kampen mot den ekonomiska brottsligheten. Ekobrott har han arbetat med i 24 år. Han är osams med rikskriminalens chef Tommy Lindström om fördelningen av resurser.'' - - ''Varje ekopolis drar in betydligt mer pengar till samhället än vad han eller hon kostar.'' Det är detta som jag tycker att vi politiker borde bry oss om. Jag sitter i länsstyrelsen i Stockholms län. Vi för ständigt en kamp med länets länspolismästare om hur man skall prioritera resurserna. Det finns inte ett uns stöd från de borgerliga i detta län för att man skall ge mer resurser till att bekämpa ekobrottsligheten. Det måste vi socialdemokrater varje år kämpa för.
Herr talman! Jag vill bara säga till Anita Johansson att det var roligt att höra att kds sitter i regeringen. Jag är speciellt tacksam för detta, eftersom jag är statsrådsersättare. Men däremot heter jag inte Jag har ett litet belysande exempel på hur den ekonomiska brottsligheten fungerar. Sedan ett par tre år berdriver två personer i Stockholmstrakten, en man och hans sambo, näring under ett visst namn. Det namnet finns över huvud taget inte registrerat som firmanamn, varumärke eller liknande. I Stockholm kör omkring tjugofemtal stora eleganta limosiner omkring med detta namn på sidan. Paret har ett antal bolag i vilka verksamheten bedrivs. I ett bolag finns taxiväxeln, i ett annat bolag finns de leasade bilarna, och i ett tredje bolag finns personalen, etc. Samtliga dessa bolag är nu i konkurs, och även paret är i konkurs. Men verksamheten fortsätter trots detta, eftersom egendomen flyttas till nya bolag vartefter bolagen försätts i konkurs. Detta kostar staten mycket pengar, men det drabbar också privata fordringsägare, som förlorar miljontals kronor. Detta är bara ett litet exempel på en mycket oroande utveckling. Taxinäringen har ju nämnts här tidigare. Där kanske man har goda möjligheter att stoppa utvecklingen. Det är många som säger att restaurangnäringen redan är förstörd. Jag ställde en fråga om statens förmånsrätt. Jag uppfattade inte att jag fick något svar på den. Det viktiga är kompetensutvecklingen på området -- hur man skall komma till rätta med och kunna möta dessa mycket förnurliga konstruktioner. Jag talade härförleden med en vän som är stationschef på ett polisdistrikt, jag kan inte den formella titeln. Han har under sig en ekopolis som skall göra utredningar. Men det är oerhört svårt, eftersom ekopolisen jobbar ensam och inte har kompetensen. I stor utsträckning betraktade han detta som verkningslöst. Det är kompetensutveckling som måste prioriteras i arbetet. Jag avslutade mitt förra anförande med att ta upp frågan om att man borde använda processadvokater. Varför inte införa statsadvokater som under riksåklagaren skulle kunna jobba och samla på sig en mycket stor kompetens för att kraftfullt möta denna brottslighet? Vore inte det en god idé, justitieministern?
Herr talman! Det är oerhört viktigt att påpeka och påvisa för justitieministern hur viktiga dessa frågor är, och det inte bara sett från myndigheternas sida. Jag ser det också hur detta uppfattas hos dem som handlar på ICA eller Konsum och de som tvättar tillsammans med mig i tvättstugan. Frågan om ekonomisk brottslighet, och varför man inte tillgriper mer resurser för att komma till rätta med den, är en stor och viktig fråga, inte minst för den enskilde individen och allmänheten. Det är inte bara fråga om att vi nu antalsmässigt har fler brott. Brottsligheten blir också tyngre och grövre, inte minst här i huvudstaden. Förutom antalet ökade konkurser har ytterligare ett fenomen dykt upp med s.k. målvakter, vilket naturligtvis ytterligare försvårar utredningsarbetet. Målvakterna är gamla avdankade kriminella som får betalt av de verkliga ekonomiska brottslingarna för att sitta i bolagens styrelser och ta eventuella straff. Att komma åt den som i själva verket planlagt och genomfört brottet blir betydligt svårare och kräver än mer utredningsarbete. Med anledning av att denna verksamhet växer är det viktigt att regeringen är tydlig. Det finns förslag till åtgärder. Jag kan bara inte förstå varför regeringen inte tar dem bättre till vara och verkligen går ut och säger att den ekonomiska brottsligheten också måste vara ett prioriterat område.
Herr talman! Jag repeterar: Regeringens absoluta uppfattning är att all brottslighet skall bekämpas. Ekobrott är brottsligt. Däremot har vi sagt att vi inte skall fortsätta med det spel för gallerierna som Socialdemokraterna har gjort när man har satt upp listor på allt som är högt prioriterat, men sedan har verkligheten varit något helt annat. Vi kan alla hjälpas åt att markera vår syn på ekobrottsligheten. Man skall inte försöka att få det till att det finns en stor tvist mellan oss. Den tvisten finns inte. Men det finns några som vill att den tvisten skall finnas. Jag har ingen avvikande syn på den ekonomiska brottsligheten. Så till frågorna. Jag talade i mitt förra inlägg mycket om annat, och det blev därför inte mycket tid över. Men det är viktigt att vi tar den diskussionen. När det gäller frågan om statens förmånsrätt kommer jag innan jul -- jag minns inte exakt datum -- att få till mig överlämnat Insolvensutredningens betänkande. Jag har ännu inga detaljer från deras förslag. Men jag vet att en av de frågor som man behandlar är just synen på statens förmånsrätt. Jag är rätt övertygad om att förslaget kommer att innebära att vissa andra fordringar får en förbättrad ställning i förhållande till dagens situation och förhållande till staten. Det har ställts krav på en särskild organisation med central ledning. Lars-Erik Lövdén talar dessutom om att Socialdemokraterna är beredda att ställa sig bakom ett tillskott på 50 miljoner kronor. Då måste jag ställa mig frågan: Hur skall vi nu klara av detta? Vi har ett krispaket, som är en överenskommelse mellan regering och Socialdemokrater där Justitiedepartementet har ålagts en besparing på 500 miljoner kronor. Det är inte regeringen som ha önskat denna del av paketet. Men ett paket innebär givande och tagande. Detta är socialdemokratiska önskemål som regeringen har gått med på för helhetens skull. Justitiedepartementet skall nu spara 500 miljoner kronor. Den största delen av vår budget, över hälften, går till polisen. Nu plötsligt skall resurserna utökas med 50 miljoner. Innebär det att vi på det traditionella skall spara 550 miljoner kronor i stället för de 500 som ni tidigare önskade? Jag vill i sammanhanget nämna att jag ser den framställan som kommit från riksåklagaren, och som polisen också står bakom, som ett led i det som Lars-Erik Lövdén tar upp. Det är viktigt att vi kan stödja detta och arbeta på det sätt som riksåklagaren föreslår och kanske lyckas reda upp en större härva. Jag är övertygad om att det skulle vara en viktig markering mot alla som tror att det kan vara lönsamt att begå begåvade ekonomiska brott. När det gäller besättande av tjänster vill jag först säga att vi inte kan tvångsrekrytera människor. För det andra är ett av problemen att man vid fördelningen av tjänsterna och utnyttjande av tjänsterna har att väga detta mot hur utredningar i fråga om frihetsberövade, anhållna och häktade skall klaras av. Hans Göran Franck och jag kommer om en stund att ha anledning att debattera den frågan. Lagen kräver att utredningar skall ske snabbt när det gäller häktade och anhållna. Det är en självklarhet. Lagen skall vara sådan att man prioriterar dem som är frihetsberövade. Jag skall inte gå in på några detaljer när det gäller lagändringar eller uppföljning av BRÅ:s rapport. Där nöjer jag mig med det jag tidigare pekade på i mitt första anförande. Jag kan för tydlighetens skull säga, att ytterligare inskränkningar i näringsfriheten inte är den linje som regeringen står för, och det tror jag alla är medvetna om. Frågan om ansvarsgenombrott har vi debatterat här i kammaren i våras. Jag minns inte om det var Lars Erik Lövdén och jag som debatterade, men jag tror nästan det. I samband med debatten i en större fråga fick jag just frågan om ansvarsgenombrott. Då gav jag också besked om att det inte finns några planer på förändringar, och den uppfattningen har inte ändrats. I övrigt, vilket också framgår av mitt ursprungliga svar, pågår arbete för att få till stånd lagändringar för att få bättre redskap att kunna angripa den ekonomiska brottsligheten. Men resursfrågan är ett stort problem. Jag vet inte om det var ett misstag från Socialdemokraterna att önska besparingar just på Justitiedepartementets område.
Herr talman! Nej, justitieministern, det var inget misstag från socialdemokraternas sida. Vi tror att det är fullt möjligt att göra dessa besparingar genom administrativa rationaliseringar och sammanläggningar av polisdistrikt utan att det skall gå ut över den direkta polisverksamheten. Den bedömningen gör Rikspolisstyrelsen också, bara man får ge sig på polisdistriktsindelningen. Det hoppas jag att Justitiedepartementet och justitieministern medverkar till. Det föreslås att polisutbildningen skall studiemedelsfinansieras, och där är vi överens. Jag tror att det är möjligt att uppnå besparingar utan att det går ut över direkt polisverksamhet. Det har talats om 50 miljoner kronor. Tyvärr är det så mycket om och men när justitieministern pratar om åtgärder. Om man resonerar samhällsekonomiskt innebär det ingen merutgift för samhället om vi satsar 50 miljoner kronor på bekämpandet av ekobrottsligheten. I andra ändan får vi nämligen in betydligt större skatteintäkter än de 50 miljoner kronor som det kostar att satsa på bekämpandet ev ekobrottsligheten. Erfarenheterna från skalbolagsaffärerna visar tydligt att vi genom åtgärder på det området lyckats få betydande skatteintäkter tilll samhället, som mer än väl motsvarar den resursinsats som vi satte in. Därför kan man inte se detta riktigt så kameralt som justitieministern gör. Den diskussionen kanske justitieministern kan ta med finansministern inför den kommande budgeten. När vi väckte vår motion i våras krävde vi 50 miljoner kronor mer till bekämpandet av ekobrottsligheten. Vi lyckades med hjälp av Ny demokrati och Vänsterpartiet här i riksdagen driva igenom 8 miljoner till finanspolisen, mot Moderaternas uppfattning. Låt oss genomföra de ytterligare satsningar som vi behöver göra. Jag kan försäkra justitieministern att om hon lägger fram sådana förslag kommer hon att ha stöd från Socialdemokraterna. Jag hoppas att hon också kommer att redovisa sådana åtgärder i den kommande budgetpropositionen. De borgerliga i justitieutskottet har tyvärr nyligen avvisat ett socialdemokratiskt krav på ett åtgärdsprogram. Men efter den här debatten och den debatt som har förts i samhället kanske justitieministern har en mer nyanserad inställning. Jag har noterat att justitieminister Gun Hellsvik har sagt här i dag att det är mycket viktigt att bekämpa den ekonomiska brottsligheten. Jag ser nu fram emot att Gun Hellsvik skall hålla brandtal ute på gator och torg mot den ekonomiska brottsligheten, precis på samma sätt som hon håller brandtal mot snatterier. I så fall har vi kommit en bra bit på väg när det gäller att markera gentemot myndigheterna att vi vill ha kraftfulla insatser på det här området.
Fru talman! I mitt avslutande inlägg skulle jag vilja beröra en fråga som BRÅ:s brottsforskare har tagit upp. Han säger att man skall ge ekobrottsligheten ett ansikte. För att kunna ge ekobrottsligheten ett ansikte så att man kan mobilisera inte bara samhällets resurser utan även folkrörelsers och enskildas intresse och aktivitet, fordras mycket mera information. Det är mycket angeläget att Justitiedepartementet på den här punkten tillmötesgår och tillgodoser BRÅ:s önskemål. Nu gäller det verkligen att gå till offensiv på det här området. Det har här framförts en hel del förslag, och det finns många fler att nämna. Till slut vill jag säga att det finns en extra dimension i den här frågan. BRÅ genomförde nyligen ett seminarium där man konstaterade att det finns risk att den ekonomiska och organiserade brottsligheten kan få en mycket oroväckande utveckling till följd av vad som händer i Öst och Centraleuropa. Det är mycket allvarligt, justitieministern, att marknaden för organiserad brottslighet och ekobrottslighet i dessa områden håller på att välla in i de nordiska länderna och i Västeuropa. Det betyder att man nu inte kan vara restriktiv. Det gäller att gå till offensiv och sätta in samhällets och de enskilda organisationernas alla tänkbara resurser.
Fru talman! Det vore fint om Insolvensutredningen kom med förslag till förändringar av statens förmånsrätt. Jag önskar justitieministern lycka till i det förändringsarbetet. Jag tog också upp frågan om man skulle kunna tänka sig att utnyttja erfarna processadvokater i kampen mot den ekonomiska brottsligheten. Jag fick nog inget specifikt svar på den frågan. Vi har i Sverige mycket strikta gränser mellan olika myndighets och yrkeskategorier. Här skulle man kunna utnyttja en kompetens för att arbeta mot den ekonomiska brottsligheten. Jag blev mycket bekymrad, eftersom jag är ordförande i lagkommittén i vår riksdagsgrupp, över de oerhörda besparingskraven som riktas mot Justitiedepartementet. Min bedömning är att den kriminella utvecklingen i Sverige under 90-talet kommer att bli mycket bekymmersam. Jag tror att det är ett nytt krisområde. Därför är det bekymmersamt att Socialdmemokraterna har så hårda krav på besparingar. Det blir litet av en ihålig kamp mot den ekomiska brottsligheten. Vi skall så att säga skramla med tomma tunnor.
Fru talman! Lövdén försöker starta en ny debatt genom att komma med nya insinuationer, som jag allt som oftast ser i olika rubriker när det gäller snatteri. Den debatten kan vi ta någon annan gång. Ingvar Svensson tog upp möjligheten att tillvarata kompetens. Jag kanske missuppfattade frågan tidigare. Konkursförvaltaren är normalt en advokat som också fungerar i process. Därför kommenterade jag inte frågan. Det finns flera skäl till att det kan innebära problem att utnyttja den här kompetensen. Vi för diskussioner med bl.a. Advokatsamfundet. Det är en ekonomisk fråga, men det är också en etikfråga. Det är mycket viktigt att vi inte får en situation där advokaten hamnar i en konflikt mellan sina olika skyldigheter. Det finns även andra grupper som jag tycker att det är viktigt att vi tar med i diskussionerna. Vi för i departementet diskussioner om ökade möjligheter att utnyttja revisorer. Dessa tankar är delvis desamma som mera markerat kommer fram i riksåklagarens framställan om medel för det här speciella projektet.

Fru talman! Inger Hestvik har frågat mig vilka juridiska eller andra möjligheter vi har i Sverige att avskräcka våra landsmän från att delta i s.k. sexturism. Åke Carnerö har frågat mig vad jag avser att vidta för åtgärder för att förhindra att barn i Asien utsätts för grova sexuella övergrepp av turistande svenska medborgare. Bakgrunden till frågan är bl.a. oroväckande rapporter från Thailand, Filippinerna och Sri Lanka om en omfattande barnprostitution som grogrund för en växande sexturism. Låt mig till en början slå fast att jag anser att företeelser som dessa måste bekämpas med kraft. Sexuellt utnyttjande av barn får aldrig accepteras. När vi får uppgifter om misstänkta övergrepp mot barn väcker det alltid mycket starka känslor. Det är en av samhällets viktigaste uppgifter att skydda barn mot att bli utsatta för brott. I Sverige är inte prostitutionen i sig kriminaliserad. Det är inte straffbart att sälja sexuella tjänster. Om däremot den prostituerade är under femton år är alla former av sexuellt umgänge, således även det som sker frivilligt, kriminaliserade. Vidare kan den som genom att utlova eller ge ersättning, skaffar eller försöker skaffa sig tillfälligt sexuellt umgänge med någon under arton år dömas för förförelse av ungdom. Att främja prostitution är också straffbart som koppleri. Som Inger Hestvik känner till har vi bestämmelser i brottsbalken som ger möjligheter att döma svenska medborgare efter svensk lag och vid svensk domstol för brott som begåtts utom riket under vissa närmare angivna förutsättningar. Det förutsätter dock normalt att gärningen också är straffbar i det land där brottet begåtts. I FN:s konvention om barnets rättigheter från 1989, som Sverige har ratificerat, åtar sig konventionsstaterna bl.a. att skydda barnet mot alla former av sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp. För detta ändamål skall konventionsstaterna vidta alla lämpliga åtgärder såväl på det nationella som på det internationella planet för att förhindra att barn utnyttjas sexuellt, t.ex. för prostitution eller i pornografiska sammanhang. Det är viktigt att alla stater som har ratificerat konventionen aktivt försöker uppfylla sina åtaganden. Efterlevnaden av konventionen regleras genom bestämmelser om en kontrollerande kommitté och ett rapportsystem. Thailand ratificerade barnkonventionen så sent som den 27 mars i år. Det förefaller som om man i Thailand nu är beredd att också i praktiken ta krafttag mot barnprostitutionen. Enligt vad jag har erfarit har vidare Thailand en straffrättslig reglering av sexuella övergrepp som gör det möjligt att i de flesta fall i Sverige döma svenska medborgare som har gjort sig skyldiga till sådana brott i Thailand. För att i praktiken komma åt svenska s.k. sexturister, som gör sig skyldiga till sexuella övergrepp utomlands, krävs framför allt att vi har ett utredningsmaterial från det land där brottet begåtts. För närvarande är det i detta led de största bristerna finns. Den svenska regeringen har för avsikt att i lämpligt sammanhang diskutera ett intensifierat samarbete med de thailändska myndigheterna i syfte att förmå dem att i ökad utsträckning ingripa mot och utreda aktuell brottslighet samt att uppnå förbättrade möjligheter att erhålla bevismaterial m.m. Det är emellertid också viktigt att vi vidtar åtgärder för att försöka lösa problemen även på andra sätt än på rent straffrättsliga vägar. De barn vi pratar om tvingas ofta till prostitution på grund av fattigdom och usla hemförhållanden. Sexuellt utnyttjande förstör barnens kroppsliga och själsliga hälsa och fråntar dem ofta möjligheten till en trygg uppväxt, vilket är den viktigaste förutsättningen för en individs normala utveckling. Orsakerna till de missförhållanden som finns anser jag inte i första hand vara brister i lagstiftningen utan de är mera komplexa. För att förebygga sexualbrott av alla slag krävs en attitydsförändring. Informationen måste öka. Genom fördjupade kunskaper kan vi bättre bekämpa de bakomliggande orsakerna till de allvarliga övergreppen. Vi har alla ett stort ansvar för att förmedla och hävda de normer, som bör gälla till skydd för barn och ungdomar. Övergrepp mot barn uppmärksammas i dag mer än tidigare. Vi har alla fått en större medvetenhet. Jag vet att Rädda Barnen för närvarande driver en informationskampanj just i dessa frågor, i syfte att förhindra sexuellt utnyttjande av barn. Denna frivilligorganisation har även inlett ett samarbete med resebranschen för att kunna sprida sin information. Som ett exempel på Sveriges engagemang vill jag nämna att Sverige har varit och alltjämt är aktivt i Europarådet när det gäller att utarbeta rekommendationer för att med internationella insatser bekämpa barnprostitution och utnyttjande av barn för pornografi. Även inom ramen för FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna deltar Sverige aktivt i arbetet, som syftar till att bekämpa förekomsten av barnprostitution, handel med barn och barnpornografi. Som jag ser det är det framför allt med breda internationella insatser som vi kan nå resultat. Det är min avsikt att i alla sammanhang där det är möjligt verka för att sådana insatser kommer till stånd. Jag känner till att det i massmedia förts fram förslag om att svenska poliser borde placeras i Thailand för att på plats bättre kunna kontrollera att svenska medborgare inte gör sig skyldiga till övergrepp genom att ta del av de thailändska myndigheternas utredningar. Sverige har redan i dag poliser som arbetar bl.a. i Thailand som nordiska sambandsmän för narkotikafrågor. Jag har mot denna bakgrund nyligen föreslagit Rikspolisstyrelsen att diskutera med den thailändska polisledningen hur ett framtida samarbete på det aktuella området skulle kunna vara utformat. Jag vet att min kollega, statsrådet Alf Svensson, har ställt sig positiv till mitt förslag.
Fru talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret på min interpellation. Jag tror att det är mycket viktigt att vi här i riksdagen tar upp en diskussion om det ohyggliga sexuella utnyttjande av barn som förekommer framför allt i Thailand, på Filippinerna och Sri Det är för oss alla stötande att t.ex. svenska män -- ja, även kvinnor -- på grund av fattigdomen och misären i andra länder kan utnyttja människor där för sina egna lustar. Särskilt stötande blir det när det handlar om försvarslösa barn. Som justititieministern sade har Rädda Barnen tagit som sin uppgift att ställa upp för dessa barn. Här i Sverige har Rädda Barnen genomfört en konferens där man studerat den sexuella exploateringen av barn. Det var en uppföljning av en internationell konferens som hölls i Bangkok, och på vilken alla länder som deltog gjorde åtagandet att försöka föra ut information om den ohyggliga hantering som pågår och som får pågå. Konferensen var ett led i att försöka åstadkomma bättre förhållanden för alla dessa barn. Man uppskattar att hundratusentals barn i Sydostasien utnyttjas sexuellt. Jag hade tillfälle att delta i konferensen, som verkligen var omskakande. I samband med konferensen kunde man köpa en bok som ges ut av Rädda Barnen och som berättar om förhållandena i de olika länderna och illustrerar med olika människoöden. Det är en fruktansvärd läsning. ''För nöjes skull'' heter denna bok, som egentligen alla borde läsa för att förstå vilka plågor barn får utstå. Och plågoandarna kommer från i-länderna -- från USA, Australien, Västeuropa, och också från Det första man funderar över är ju: Vilka människor är det som kan uppträda så vidrigt? Faktum är att det är alldeles vanliga människor, människor som finns mitt ibland oss. Det är familjefäder som själva har små barn som de vårdar ömt. Men de förbyts till ansvarslösa, känslokalla individer så fort de lämnar Sveriges gränser och den sociala kontroll som finns här. I andra länder är inte heller lagens långa arm tillräckligt lång för att gripa tag i dem. Men de måste väl ändå vara dömda för någon typ av brott, sexualbrott t.ex., här hemma? En undersökning av brottsstatistiken för män som förgått sig mot barn här i Sverige visar att om de tidigare dömts så är de i första hand dömda för förmögenhetsbrott, i andra hand för trafikförseelser och i tredje hand för sexualbrott. De flesta är inte dömda alls. Att åka som sexturist betyder kanske inte att man har en speciell dragning till minderåriga. Många utför kanske sina handlingar av rent oförstånd eller av nyfikenhet. När vi skärskådar problemen har vi kanske alla någon i vår omgivning som inte uppfattar dessa handlingar som problem och som sig själv ovetande utgör en fara för dessa barn. Det betyder också att vi alla måste bry oss, att vi måste ta ansvar för varandra och för varandras barn, att vi måste få ut information till alla dem som inte vet om att problemet existerar. Kanske kan vi genom att vara uppmärksamma på denna punkt, genom att få insikt om att problemet verkligen existerar, göra att inte nya förövare rekryteras -- att det blir en sexturist mindre. Vi har enligt svensk lag möjligheter att straffa dessa människor, som justitieministern sade. Varför får vi inte fram bevis mot dem? Jag ser i interpellationssvaret att justitieministern föreslagit Rikspolisstyrelsen ett samarbete med den thailändska polisledningen. Jag är glad för det, och jag hoppas verkligen att det skall leda till positiva resultat. Men det är bråttom, och min fråga till justitieministern lyder: Hur länge kan det dröja innan vi får se resultat? En aning tveksam blir man ändå när man i radions ekonyheter och i tidningar kan läsa om övergrepp som också görs av thailändsk polis. Ett exempel är en 14-årig flicka som sålts av sina föräldrar och som till slut hamnade på en bordell där hon levde som livegen. Flickan lyckades rymma. Hon sökte skydd på kommunalkontoret. De poliser som fick hand om hennes fall förorsakade hennes död. Detta har upprört människorna i Thailand. Ändå betraktar man händelsen som ett hopp för framtiden. Nu kan man öppet diskutera den sexuella industri som existerar i dessa länder. Det är glädjande att den svenska regeringen har för avsikt att ta upp ett samarbete med de thailänska myndigheterna för att komma till rätta med denna form av brottslighet. Samtidigt vet vi att turistnäringen är oerhört viktig för de berörda länderna. Vi vet att turister lockas dit med inofficiell reklam om de sexuella tjänster som länderna kan bistå med. Och vi vet att myndigheterna ser mellan fingrarna med hanteringen bara av det skälet att den är en oersättlig inkomstkälla. Man har beräknat att en miljon människor har sin utkomst från sexindustrin i Sydostasien. Samtidigt är vi medvetna om att många vanliga turister, som skulle vilja uppleva ländernas rika kultur, bada och sola på deras vackra stränder, väljer andra resmål på grund av det dåliga rykte som t.ex. Thailand har fått. Ser justitieministern någon möjlighet att genom samarbete mellan olika sektorer i samhället förbättra de ekonomiska förhållandena för befolkningen och samtidigt sätta käppar i hjulet för sexindustrin?
Fru talman! Jag tackar justitieministern för ett utförligt svar. Anledningen till min fråga är att många tidningar i höst har skrivit om dessa s.k. Som statsrådet säger i svaret upprörs våra sinnen extra mycket när vi hör talas om övergrepp mot barn. Jag delar helt statsrådets mening att en av samhällets viktigaste uppgifter är att skydda barn mot kränkande handlingar. Vuxenvärlden har ett mycket stort ansvar när det gäller att förmedla till våra barn och skicka med dem ut i livet tydliga normer och värderingar som en form av karta och kompass. Varje barn som får växa upp i en trygg miljö är ju en god grund för ett tryggare samhälle. Vi Kristdemokrater betonar ofta att vi vill slå vakt om människovärdet. För oss är det självklart att det gäller våra medmänniskor oberoende av ålder, kön och nationalitet. I det här ärendet menar jag att det är viktigt att från svensk sida sända ut signaler om att vi ej accepterar utan kraftfullt tar avstånd från detta avskyvärda som sker med barn. Jag noterar att justitieministern i svaret nämner fem olika medel när det gäller att komma till rätta med dessa sexualbrott: För det första har Thailand ratificerat FN:s barnkonvention, vilket innebär att myndigheterna i det landet nu är beredda att vidta lämpliga åtgärder mot sexuellt utnyttjande av barn. För det andra har regeringen för avsikt att i lämpligt sammanhang diskutera ett intensifierat samarbete med thailändska myndigheter. För det tredje har vi Rädda Barnens informationskampanj, som jag tror är en mycket viktig del i det här arbetet. För det fjärde har vi Sveriges engagemang i Europarådet och i FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna när det gäller att bekämpa förekomsten av barnprostitution världen över. För det femte är det utrikesministerns förslag till Rikspolisstyrelsen att diskutera med den thailändska polisledningen hur ett framtida samarbete skulle kunna utformas. Jag vill komentera den sista punkten, som jag gladde mig särskilt åt. Det betyder inte att jag nedvärderar de andra punkterna. Om Sverige t.ex. skickar polis till Sydostasien, specialiserad på sedlighetsbrott, så tror jag att det skulle kunna skrämma bort åtskilliga s.k. sexturister. Tror statsrådet att detta är en realistisk möjlighet inom en snar framtid? Skulle dessutom någon dömas för att ha utnyttjat minderårig sexuellt, så skulle detta snabbt ha en mycket dämpande effekt. Många skulle då också förstå att de inte befinner sig utanför lagens räckvidd, så att säga. Jag tror att vi med dessa åtgärder skulle kunna bidra till en mycket positiv miljö, och framför allt framtid, för många barn i Sydostasien. Fru talman! Människovärdet kränks på många olika sätt på vår jord, och Sverige har ett gott anseende när det gäller att stå på de svagas sida. I det aktuella ärendet önskar jag att vi i Sverige snabbt sänder ut signaler om hur allvarligt vi ser på detta. Jag hoppas att regeringen når framgång i ansträngningarna att bekämpa de sexuella brott och den barnprostitution vi nu talat om.

Fru talman! Jag tycker att det är bra att de s.k. sexresorna har kommit upp på dagordningen. Kds kvinnoförbund uppvaktade för flera år sedan dåvarande justitieministern för att peka på behovet av att stoppa sexresorna, som enligt vad vi hade upptäckt förekom redan då. Det fanns då resebyråer som helt öppet annonserade om sina möjligheter att arrangera sexutflykter. Frågan är väl om inte sådan verksamhet tangerar koppleri, då det ju främjar prostitution. Det kan således finnas anledning att bl.a. se över också resebyråernas annonsering och verksamhet på detta område. Fru talman! Jag anser att sexresorna är en utomordentligt allvarlig fråga. Jag tycker att det är förnedrande för Sverige att svenskar reser till andra länder för att utnyttja barn i nöd. Enligt uppgift går ungefär en miljon barn in i sexindustrin varje år. Jag tycker att det är förskräckligt och ett allvarligt brott mot mänskliga rättigheter att vi från Sverige skall utnyttja dessa barn, som ju förstörs för hela livet. Vi inom kds -- eller vi Kristdemokrater, som vi gärna säger -- kämpar för alla människors lika värde. Vi menar att själva livet är okränkbart och att människovärdet i alla sammanhang är hundra procent. Sexindustrin och barnprostitutionen är, förutom att de är förnedrande verksamheter och djupt kränkande för människovärdet, som redan nämnts i debatten också ett stort hälsoproblem. Man räknar med en HIV/aids-explosion i de östasiatiska länderna, där ju barnprostitution förekommer i stor skala. Många är redan i dag smittade. Många av frågorna inom sexindustrin hör ihop, t.ex. barnpornografi, barnprostitution och sexresor. Sverige är ett av få länder som producerar just barnpornografi. Sådan verksamhet är verkligen attitydpåverkande, och då i negativ riktning. I somligt är jag stolt över att vara svensk, men när det gäller sexresor och barnpornografi skäms jag oerhört och anser att dessa resor och den barnpornografi som Sverige producerar, säljer och saluför på den svenska marknaden är ovärdig vår nation, som vill stå på humanismens, de mänskliga rättigheternas och demokratins sida. Fru talman! Det är viktigt att med alla till buds stående medel bekämpa sexturismen. Det handlar bl.a. om trovärdighet och barns och kvinnors rätt till ett människovärdigt liv. Fru talman! Jag anser att det är ett bra initiativ att skicka svenska poliser till Thailand och försöka få till stånd ett samarbete med den thailändska polisen. Men vad tänker justitieministern göra för att ändra attityderna, som enligt justitieministerns svar på interpellationen behövde förändras? Har justitieministern utarbetat en strategi eller någon plan för det arbetet, eller är det tänkt att en sådan plan eller strategi skall utarbetas?
Fru talman! Jag fick en del frågor, och de hänger på olika sätt samman. Inger Hestvik frågade hur länge det dröjer innan vi kan få till stånd ett samarbete. Jag kan meddela att ett sådant samarbete redan är påbörjat. Vår rikspolischef har för några veckor sedan -- jag kan inte säga exakt hur många -- tagit kontakt med sin thailändska kollega, och man arbetar nu för att finna formerna för samarbetet. Inger Hestvik var också inne på de allmänna problemen att komma åt de svenskar som gör sig skyldiga till sexuellt utnyttjande av barn i Thailand. Vi kan nu konstatera att de thailändska myndigheterna har förändrat sin attityd i den frågan. Den thailändska regeringen har gjort mycket tydliga uttalanden, med högt angivna mål. Efter vad jag har förstått sysslar en särskild regeringsföreträdare med frågor som rör just prostitution, främst barnprostitution. Jag tycker att detta visar att de thailändska myndigheterna lägger stor vikt vid att klara av detta omfattande problem.

I samverkan med de thailändska myndigheterna och med hjälp av våra egna poliser stationerade i Thailand bör vi också rimligen få goda möjligheter att lagföra svenskar som har utnyttjat barn i Thailand. Det är viktigt att vi verkligen tillämpar de lagregler vi har. Gör vi det, så är det i sig en attitydpåverkan. Jag har förstått att väldigt många över huvud taget inte har trott att de när de kommer hem till Sverige kan straffas för beteenden som de gör sig skyldiga till utomlands. Jag vill tydligt markera att det inte är någon ursäkt att man inte har begripit detta. Det spelar ingen roll om man har begripit det eller ej, om man har gjort sig skyldig till ett beteende som inte kan accepteras. Jag tror att detta är en viktig del. Precis som Inger Hestvik sade är också den här debatten viktig. Den är ett sätt att föra ut informationen och bevisa att det här är ett beteende som är straffbart oberoende av var det äger rum. Jag själv blev medveten om denna okunskap långt tidigare i år. Jag har också i olika tidningsintervjuer försökt ta upp den här frågan, och jag vet att frågan i några fall har kommit med och blivit en huvudfråga. Det är bl.a. den typen av kanaler man får använda. Jag tror att det viktigaste nu är att vi skaffar instrumenten genom förbättrat polissamarbete och över huvud taget genom ett förbättrat samarbete med de thailändska myndigheterna. Förutsättningarna för detta är i dag goda. Jag vill också peka på att det i det förslag till straffskaleöversyn som regeringen nyligen överlämnade till lagrådet bl.a. finns förslag till skärpningar av straffen när det gäller övergrepp mot barn med kopplingar till barnpornografi. Det är också en form av markering av att vi ser allvarligt på denna typ av brott.
Fru talman! Det här är en fråga som spänner över alla partier. Det finns inte något parti som ställer sig utanför och är oberört av den här frågan. Vårt socialdemokratiska kvinnoförbund har varit väldigt aktivt i arbetet på att komma till rätta med våld emot kvinnor och pornografi över huvud taget. Många kvinnoklubbar har ställt upp för kvinnojourer lokalt. Men problemet med barnpornografi och barnprostitution har nog litet grand överrumplat oss. Det var bara för några år sedan som vi verkligen förstod att detta var allvarligt och att det var ett problem som vi måste ta itu med. Vi har ju också här i riksdagen från socialdemokratiskt håll motionerat om vilka åtgärder som man skulle kunna vidta. Vi har kommit underfund med att det finns lagliga möjligheter, men bristen på information och kunskap om ämnets vidd gör att ingenting hittills har hänt. Men jag förstår att åtgärder nu är på gång. Man har hittills trott att den här berättelsen helt enkelt var för ondskefull för att vara sann. Ett problem som kanske inte hör direkt till justitieområdet är aids-problematiken, som vi ju i västvärlden är mycket medvetna om. Den medvetenheten är inte lika uttalad i Sydostasien. På ett sjukhus i Thailand räknar man t.ex. med att var tredje patient är HIV-smittad, och också barn är HIV-smittade. På grund av den dåliga läskunnigheten i området är det svårt att nå ut med information om farorna med smittospridningen. Framför allt kvinnoorganisationer gör genom frivilliga insatser vad de kan. Man undrar: Är vi för sent ute för att rädda befolkningen från att smittas av HIV och utveckla aids? Det finns en stor risk att smittan genom sexturismen också förs hem till oss i Sverige i en omfattning som vi inte är helt medvetna om. Hur omfattande den spridningen är, är en fråga som jag inte vill ha något svar på, och jag förmodar att det heller inte är lämpligt att jag begär något svar på den frågan. Jag vill än en gång tacka justitieministern för svaret på min interpellation. Jag tycker att svaret vittnar om att justitieministern har tagit de här problemen på allvar, och det var också en klar deklaration av att det hos regeringen finns en vilja att på alla nivåer försöka lösa ett väldigt svårt men väldigt viktigt problem
Fru talman! Jag noterar att jag från justitieministern har fått ytterligare information i detta ärende, och jag glädjer mig åt de åtgärder som är på gång, bl.a. de tydliga uttalanden som justitieministern har hört från den thailändska regeringen. Om svenska och thailändska myndigheter etablerar ett bra samarbete är naturligtvis mycket vunnet i starten av detta arbete. Lycka till!
Fru talman! Som jag sade tidigare tycker jag att det är väldigt bra att den här frågan har kommit upp på dagordningen. Jag kommer med intresse att följa den i fortsättningen, eftersom jag menar att det är en mycket angelägen och viktig fråga. Den berör oss både känslomässigt och intellektuellt, och väldigt många av oss har på resor utomlands också sett dessa barn, mött dem och uppmärksammat deras utsatta situation. Hela frågan handlar ju egentligen om vår människosyn, hur vi värderar människan och människolivet över huvud taget. Människan behöver uppvärderas, i vårt land och i hela världen. Jag tycker därför att det är bra att det nu kommer att göras någonting åt det här problemet. Jag ser fram emot att få ta del av resultatet.

Fru talman! Hans Göran Franck har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att minska antalet frihetsberövanden i polisarrester och häkten. Det är riktigt att beläggningen på våra häkten har ökat under senare år. En av förklaringarna till den ökade beläggningen är den s.k. häktningsreformen år 1988. Reformen innebar att reglerna om de straffprocessuella frihetsberövandena gripande, anhållande och häktning ändrades. Ändringarna berörde såväl förutsättningarna för att få tillgripa anhållande och häktning som tidsfristerna för domstolsprövning av sådana frihetsberövanden. En möjlighet att häkta vid en lägre grad av misstanke om brott, s.k. utredningshäktning, infördes. De förkortade tidsfristerna innebar en anpassning till den praxis som utvecklats vid tolkningen av En utvärdering av reformen har under 1989 gjorts av Domstolsverket i samarbete med Kriminalvårdsstyrelsen och Sveriges advokatsamfund. Av utvärderingen framgår att kravet på snabb domstolsprövning har uppfyllts genom reformen. I utvärderingen konstaterades att antalet häktningsframställningar och antalet beslut i häktningsfrågor ökade under reformens första år. utvärderingen förklarades detta med att det troligen rör sig om unga, som före häktningsreformen omhändertogs under anhållningstiden enligt lagen om vård av unga, men som efter häktningsreformen häktas innan ett omhändertagande sker. I så fall torde, enligt utvärderingen, frihetsberövandet inte ha förlängts för dessa unga efter häktningsreformen. Enligt Hans Göran Franck häktas barn och ungdom i ökande omfattning. När man talar om barn i straffrättsliga sammanhang brukar man avse barn under 15 år. Som bekant får inte någon dömas till påföljd för brott som begåtts före fyllda 15 år, och den som är under 15 år kan därför varken anhållas eller häktas. Ansvaret för ingripanden vid brott av den som är under 15 år är i princip en exklusiv angelägenhet för socialtjänsten. Reglerna om häktning och anhållande av ungdomar mellan 15 och 18 år är restriktivt utformade. För att den som inte fyllt 18 år skall kunna häktas krävs det t.ex. att det finns synnerliga skäl. Statistik över antalet häktade hittills under året visar att av det totala antalet som är häktade -- det rör sig om mellan 800 och 1 100 personer -- är mellan tre och tio personer under 18 år. Den 1 Jag vill här nämna att regeringen i en proposition om ändrat huvudmannaskap för vissa institutioner inom ungdomsvård och missbrukarvård har föreslagit riksdagen att staten skall få ett samlat huvudmannaskap för de särskilda ungdomshemmen och LVM-hemmen. Ändringarna bör kunna genomföras nästa år. Enligt min mening är det viktigt med snabba, tydliga och konsekventa reaktioner mot brott. Detta gäller särskilt när unga människor har gjort sig skyldiga till brott. Ungdomsbrottskommittén arbetar sedan ett par år tillbaka med frågor som rör det allmännas insatser vid brott av unga, dvs. ungdomar mellan 15 och 18 år. I uppdraget ingår att utvärdera nuvarande regelsystem för unga lagöverträdare och att lämna förslag till i vilka former och på vilket sätt det allmänna bör ingripa när ungdomar begår brott. I direktiven till kommittén sägs bl.a. att syftet med det allmännas ingripande när unga har begått brott måste vara, förutom att påverka den allmänna laglydnaden, att lämna den unge det stöd och den hjälp han behöver samt att motverka att han fortsätter att begå brott. Ungdomsbrottskommittén skall bl.a. utreda veckoslutsfängelse, förbud att vid vissa tidpunkter vistas på vissa platser, medling och olika former av varning. En annan viktig fråga kommittén kommer att överväga är behovet av någon form av jour eller ungdomsdomstolar. Uppdraget skall redovisas i april 1993. I detta sammanhang vill jag också ta upp Hans Göran Francks uppgift om att häktade placeras i polisarrester. Enligt bestämmelser i rättegångsbalken skall den som häktas utan dröjsmål föras över till häkte. Undantagsvis får rätten på åklagarens begäran förordna att den häktade tills vidare får förvaras på en annan plats. I den mån häktade i strid med dessa bestämmelser placeras i polisarrester är det naturligtvis inte acceptabelt. En given målsättning för utformningen av de processuella tvångsmedlen är att hitta en balanspunkt mellan å ena sidan den misstänktes intresse av att inte i onödan vara berövad friheten och å andra sidan intresset av samhällsskydd och effektivitet i den brottsutredande och brottsbeivrande verksamheten. 1995/96 att det finns skäl att närmare analysera orsakerna till ökningen av antalet häktningar och undersöka om häktningstiderna förlängts m.m. Styrelsen föreslår att en utredning tillsätts för att se över formerna för straffprocessuella åtgärder i syfte att minska det institutionella omhändertagandet. Vid frågestunden i riksdagen i förra veckan besvarade jag en fråga om beläggningen på kriminalvårdsanstalterna m.m. Jag sade bl.a. att en bidragande orsak till den höga beläggningen vid häktena var att ett antal häktade, vars domar vunnit laga kraft, inte kunnat beredas plats i anstalt. Jag nämnde också att beläggningstrycket på häktena, enligt Kriminalvårdsstyrelsen, bör minska i takt med att antalet anstaltsplatser ökar. För mig är det yttersta syftet med kriminalpolitiken att minska den oroväckande höga brottsligheten. Tvångsmedelsanvändningen utgör ett viktigt inslag i brottsbekämpningen och den kan inte undvaras. Enligt min bestämda uppfattning skall det vara brottet och brottets svårhetsgrad som styr användningen av de straffprocessuella reglerna. Det är alltså uteslutet att utforma reglerna enbart med hänsyn till beläggningen på våra häkten. För dagen kan jag inte heller se någon anledning att av andra skäl ändra reglerna om anhållande och häktning.
Fru talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret. En av utgångspunkterna för min interpellation var den fördjupade anslagsframställning som gjordes av Kriminalvårdsstyrelsen. Precis som justitieministern säger i svaret föreslår Kriminalvårdsstyrelsen att en utredning tillsätts för att se över formerna för ''straffprocessuella åtgärder i syfte att minska det institutionella omhändertagandet.'' Jag uppfattar justitieministerns svar så, att justitieministern inte avser att tillsätta någon sådan utredning. Jag vill särskilt hänvisa till vad som ytterligare sades ifrån Kriminalvårdsstyrelsens sida, nämligen att beläggningen i häktena har, med något undantag, stadigt ökat under den senaste tioårsperioden. En allmän tendens är emellertid att antalet frihetsberövande som påverkar häktesbeläggningen synes forsätta att öka inom ramen för nuvarande regelsystem. Med utgångspunkt från detta finns det all anledning att närmare se över de straffprocessuella reglerna. Utvecklingen är oroande då det ställs krav på omfattande investeringar i form av platstillskott. Kriminalvårdsstyrelsen säger vidare: En utredning av den arten kan ge anledning till åtgärder som minskar belastningen. Det talas då om behovet av alternativ. Häktena är ju nu i stor utsträckning överfulla, särskilt i storstadsområdena. Den här tendensen kommer att accentueras av de förslag om straffskärpningar som justitieministern har lagt fram. Det rör sig om fler än femton straffskärpningar som justitieministern föreslår. Till detta kommer den villkorliga frigivningen -- om de reglerna antas -- som ytterligare kommer att öka belastningen på fängelserna. Det får i sin tur mycket negativa effekter på häktningssituationen. Det är därför olyckligt att det inte görs en utredning om detta, och dessutom tycker jag att det finns anledning att även se över de anhållande och häktesbestämmelser som finns. Jag vill erinra justitieministern om att när detta beslut fattades uttrycktes en hel del tvivel om huruvida bestämmelserna kunde vara för långtgående. Justitieministern hänvisar nu till den utredning som gjordes 1989. Det finns all anledning att granska reglerna för att se om de är ändamålsenliga -- framför allt mot bakgrund av det som jag här har tecknat. Jag vill även fästa justitieministerns uppmärksamhet på att Sveriges Advokatsamfund har tagit upp frågan om häktesreformen när det gäller den s.k. obligatoriska häktningen. Kritiken är stor. I den uredning som har utförts av docent Melander sägs det: mot bakgrund av vad som anförs i det här materialet finns all anledning att föreslå en ändring av svensk lagstiftning.

Det finns alltså all anledning att med oro se på den nuvarande situationen, därför att belastningen på fängelserna kan bli långt större med den utvecklingstendens som finns. Justitieministern bör därför ytterligare tänka över dessa frågor.
Fru talman! Jag vill först markera att jag är väl medveten om belastningseffekten och de problem som den kan orsaka. Men det är farligt att föra ett resonemang med utgångspunkt i att vi kan göra avkall på det behov som finns av frihetsberövanden därför att det kostar pengar eller är en belastning. Vi måste börja i en annan ände. Det är självklart att man vid alla former av frihetsberövanden ständigt måste ifrågasätta sina motiv och regler. Vad gäller belastningen, vill jag informera om att det redan har fattats beslut om ytterligare 90 häktningsplatser, som vi kan räkna med fysiskt finns inom något år. Det finns flera skäl till överbelastningen. Jag har själv tagit initiativ, som jag nämnde tidigare, för att BRÅ skulle göra en undersökning av omfattningen av fängelsedomar, om det kan utläsas någon speciell trend, som i sin tur har påverkat belastningen på fängelserna och som vidare påverkar belastningen på häktena. BRÅ:s rapport kom i går. Jag har bara hunnit ögna igenom den, så det är för tidigt för mig att dra några generella slutsatser. En del information hade vi redan tidigare, nämligen att många fängelser har haft semesterstängt, vilket får efterverkningar. En hel del anstaltsplatser har varit föremål för reparation och har därmed icke kunnat utnyttjas. Det är ett par orsaker, men jag har inte accepterat dem som de enda orsakerna -- då hade jag inte bett BRÅ att göra en utredning. Detta gjorde alltså att problemen var speciellt stora i början av hösten, men det har skett en viss lättnad under senare tid. Det tyder på att just det som jag här pekade på har haft viss betydelse. Vi är väl medvetna om effekterna av upphävandet av den villkorliga frigivningen och av den straffskaleöversyn som vi lägger fram förslag om. Jag nämnde tidigare i dag att regeringen i förra veckan beslutade om inrättandet av 192 nya anstaltsplatser. Jag vill påpeka att vi faktiskt arbetar också i den andra änden -- det är inte bara fråga om att sätta fler människor i fängelse. Sverige har i dag ett system som innebär att människor som inte skulle behöva sitta i fängelse sätts i fängelse, därför att det inte finns några alternativ. Det är sådant som ligger bakom införandet av samhällstjänst i hela landet den 1 januari. Vi ser det i första hand som en bra påföljd, men det har också som effekt att trycket på fängelserna minskar. Straffsystemkommittén har i uppdrag att se på alternativa påföljder över huvud taget. Vårt arbete går ut på att göra en kraftig markering mot den allvarliga brottsligheten men också att finna alternativ till fängelse i de fall där det inte är nödvändigt.
Fru talman! Min uppfattning är, om jag ser de frågor som vi nu har berört sammantaget, att det kommer att ske en mycket väsentlig ökning av antalet fångar i fängelserna, vilket i sin tur leder till en väsentlig ökning av antalet häktade och frihetsberövade. Det finns anledning att göra denna översyn, både av häktningsreglerna och av de alternativa möjligheterna. Jag är förvånad över att justitieministern, som intresserar sig för alternativ till fängelse, inte intresserar sig i tillräcklig grad för alternativ till häkte. Det finns uppgifter från Kriminalvårdsstyrelsen om antalet personer som sitter i polisarrester. Det är mycket olyckligt, och även justitieministern har reagerat. Här är läget sådant att det är nödvändigt att undersöka alternativen. Det bästa som kunde göras vore helt enkelt att avskaffa möjligheten att sätta ungdomar i åldern 15--17 år i häkte och att i stället införa alternativ. Det innebär inte att de inte skall vara frihetsberövade, men de hör inte hemma i häktena. Justitieministern har verkligen anledning att tänka över detta, med hänsyn till den mycket starka kritiken från Europarådet om situationen i häktena. Frågan måste hållas levande, och det finns starka skäl att komma med en varningssignal om att justitieministern nu går för långt. Jag fäster mig vid att justitieministern ibland har sinne för rättssäkerhetsfrågor m.m., men i den här mycket viktiga frågan, som nu väcker internationell uppmärksamhet, är jag inte nöjd med justitieministerns inställning.

Fru talman! Inger Hestvik har i en interpellation frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att se till att prisinformationslagen efterlevs. Lagen trädde i kraft den 1 april 1992 och har alltså bara gällt i knappt sju månader. I samband med att lagen infördes gick Konsumentverket ut med olika informationsinsatser till handeln och till de kommunala konsumentvägledarna. Konsumentverket har låtit undersöka hur lagen efterlevs. Undersökningarna visar att det finns brister, särskilt när det gäller prismärkning i skyltfönster. Situationen är inte heller tillfredsställande i fråga om kravet på prislappar på dagligvaror i självbetjäningsbutiker. Konsumentverket följer fortlöpande utvecklingen. Verket har också vidtagit olika åtgärder för att få till stånd en förbättring. Verket har bl.a. skrivit till butiker i Stockholm och påtalat bristerna när det gäller prisangivelser i skyltfönster. Konsumentverket har också hållit överläggningar med handeln, som har lovat att förbättra systemen med prislappar på dagligvaror. Det kan ta en viss tid innan en ny lagstiftning slår igenom, men visst är det viktigt att detta sker. Konsumenterna kan själva medverka till en bättre efterlevnad av reglerna genom att kräva den prisinformation som de har rätt till. Konsumentverket bedriver därför redan nu en verksamhet i syfte att göra konsumenterna mer medvetna om reglerna och att aktivera dem. Det sker bl.a. genom s.k. lokala prisråd. Konsumentverket har alltså redan gjort en hel del för att komma till rätta med problemen. Om det visar sig att detta inte räcker, finns det möjligheter att med stöd av prisinformationslagen ingripa mot enskilda näringsidkare. Normalt försöker man i första hand åstadkomma rättelse genom att förhandla med näringsidkaren i fråga. I de flesta fall brukar detta leda till att han rättar sig efter reglerna, men om det inte hjälper kan Konsumentombudsmannen föra ärendet vidare till Marknadsdomstolen med stöd av marknadsföringslagen . Domstolen kan sedan ålägga näringsidkaren att lämna sådan information som avses i prisinformationslagen. Ett sådant åläggande kan också kombineras med vite. Lagstiftningen ger alltså goda möjligheter att komma till rätta med överträdelser. Som jag redan har sagt bedriver Konsumentverket redan nu en verksamhet som syftar till att åstadkomma en bättre efterlevnad av lagen. Det finns därför för närvarande ingen anledning för regeringen att vidta några åtgärder.
Fru talman! Jag vill tacka civilminister Davidson för svaret på min interpellation. Det var ett välformulerat svar, men tyvärr utan det innehåll som jag hade väntat mig. Slutorden i svaret informerar om att det för närvarande inte finns någon anledning för regeringen att vidta några åtgärder. På senare tid har det i massmedia och man och man emellan talats om politikerförakt. Man väntar av oss här i riksdagen att vi skall fatta politiska beslut som är bra för våra medborgare. Om vi som politiker skall bli trovärdiga, om vi skall nå någon form av trovärdighet med den lagstiftning som vi beslutar om här, skall den få genomslag ute i samhället, ute bland människorna, och i detta fall ute bland konsumenterna. Prisinformationslagen, som vi fattade beslut om här i riksdagen i maj 1991, var en lag som länge hade efterfrågats av konsumenterna. Det var en lag som mottogs med entusiasm av konsumenterna. Nu skulle man kunna bli en aktiv konsument. Nu skulle man kunna planera sina inköp på ett bättre och mera ekonomiskt sätt. Lagen mottogs inte med samma entusiasm av handeln. Den var krånglig, och den var dyr. Argumenten var många, och motviljan var stor. När vi fick en ny regering, en borgerlig regering, tändes hoppet hos handeln -- nu skulle man möta förståelse för sina argument, och den besvärligaste paragrafen i prisinformationslagen skulle bort. Men det gick inte, trots den borgerliga regeringens tappra försök. Riksdagen ville nämligen annorlunda. Riksdagen ville behålla lagen på det sätt som den socialdemokratiska regeringen hade utformat den. Vi i riksdagen ville stå upp för konsumenterna. Då tror man väl att allt är väl. Nej, precis som statsrådet medger, fungerar lagen inte i praktiken. Det är inte lagens fel. Det är handelns fel. Eller är det vi politiker som är för menlösa? Trots att lagens ikraftträdande uppsköts tre månader, till den 1 april 1992 -- inom parentes sagt är det ett mycket välvilligt hänsynstagande till handeln -- kunde butikerna inte skaffa sig de resurser som krävs för en tillförlitlig prismärkning. Handelns centrala organisationer borde faktiskt ha haft möjlighet att informera sina butiker om den lag som antogs våren 1991, och butikerna borde ha förberett sig för de krav som lagen ställde på dem. Såvitt jag kan se var hela handlingssättet en spekulation i ett regeringsbyte vid valet 1991 -- i att man med en borgerlig regering skulle få möjlighet att ta bort en för handeln besvärlig del av lagen. Jag ser ingen ursäkt för att prisinformationen i dag inte fungerar. Det har ändå gått sju månader sedan det senaste beslutet fattades, och det har gått hela ett och ett halvt år sedan det första beslutet fattades. Statsrådet säger att Konsumentverket arbetar med frågeställningen för att åstadkomma en förbättring av informationen. Det är bra, men det tar tid. Det skulle vara till stort stöd för konsumenterna och för våra konsumentvägledare, som ser missbruket ute i handeln, om konsumentministern här i dag klart kunde säga ifrån att lagen måste gälla och att man i skyltfönstren måste sätta ut priser, även om det, som någon affärsinnehavare har sagt, inte blir så vacker skyltning då och även om man inte har råd att ha dekoratörer för ändamålet. Det finns säkert praktiska möjligheter att lösa dessa problem till ett rimligt pris. När det gäller dagligvarorna och prismärkningen ser det dystert ut. Det är t.o.m. så att de butiker som har haft bra prismärkning nu slutar med prismärkning. I en undersökning som Konsument Göteborg gjort visar det sig att av 26 butiker har 20 slopat prislapparna. I Motala har 8 av 22 matvarubutiker slutat att prismärka varorna. Lagen innehåller tre viktiga funktioner som skall tillgodoses, allt enligt Konkurrenskommittén. Den skall ge konsumenten information om vad varan kostar. Den skall göra det möjligt för konsumenten att försummera inköpen. Och den skall göra det möjligt för konsumenten att efterkontrollera inköpen. Lagen tillåter också undantag från artikelprismärkningen. Konsumentverket har i sina föreskrifter på regeringens uppdrag tolkat lagen. Verket säger att prismärkning inte behöver ske om prisinformationen gör det möjligt för konsumenten att på ett enkelt sätt beräkna den sammanlagda kostnaden för sina inköp, t.ex. genom en prisfrågeterminal före utgångskassan, och om konsumenten på ett enkelt sätt också kan kontrollera att det pris som tas ut stämmer överens med prisangivelsen på varan. Här har Konsumentverket uppfattningen att konsumenten skall ha möjlighet att göra efterkontroll efter det att kassan har passerats. Handeln däremot är av en helt annan uppfattning. Flera butiker anser att det räcker med en hyllkantsmärkning och en prisfrågeterminal, något som enligt min mening inte överensstämmer med lagen, eftersom någon efterkontroll inte blir möjlig. Eftersom åsikterna är delade och eftersom Konsumentverket arbetar på regeringens uppdrag, vore det värdefullt om konsumentministern i dag ville ange sin åsikt på just denna punkt.

Fru talman! Under riksdagens s.k. lediga vecka hade jag möjlighet att i en av våra affärer hemma tillsammans med en kollega direkt utanför kassorna diskutera konsumentfrågor med kunderna. Jag vill inte påstå att intresset för oss riksdagsledamöter var särskilt stort. Josen som vi serverade var betydligt intressantare. Men det blev trots allt litet diskussion om prisinformationen. Det berodde naturligtvis på att den inte var bra i butiken. Den var t.o.m. Jag talade med butiksföreståndaren om detta. Först var han helt oförstående. Men så småningom kröp det fram att han visste vilka regler som gällde men att han hade talat med sin chef om detta och fått beskedet att det inte var något att bry sig om. Regeringen var nämligen emot det beslut som riksdagen hade fattat, och det var viktigt att hålla på regeringens åsikt -- riksdagen visste inte riktigt vad den hade gjort. Butiksföreståndaren har gjort en riktig analys. Det ointresse som har visats från regeringens och konsumentministerns sida har fått handeln att tro att den kan bryta mot riksdagens beslut när det gäller prisinformationen. Vi har nu ett läge där varje krona blir allt viktigare för de sämst ställda familjerna. Dessutom kan riktiga köpval vara helt avgörande även för dem som ännu inte har hamnat i de mest kritiska situationerna. En bra prisinformation skulle underlätta för alla de familjer som försöker att hålla näsan ovanför vattenytan. Det sägs att konsumenterna kan efterfråga denna information. Men om man säger att handeln ännu inte har klarat av att lära sig hur informationen skall se ut, hur kan man då förvänta sig att konsumenterna skall ha dessa kunskaper? Vi i Sverige är ju så vana vid att man följer givna regler. Om handeln, och även delar av massmedia, påstår att informationen är tillräcklig, tar väl konsumenterna för givet att de ställda kraven uppfylls. En välkänd konsumenttidning som är spridd i hela landet hade i somras som svar i sin frågespalt den information som utgick från den av regeringen framlagda propositionen, alltså den som riksdagen så småningom förkastade. Trots påpekanden har tidningen inte infört någon rättelse. I en annan affär hade jag också en diskussion med innehavaren. Han hade den absoluta uppfattningen att det var regeringsförslaget som gällde, eftersom det enligt hans uppfattning är regeringen och ingen annan som fattar beslut. Han var helt oförstående till att han skulle behöva ändra sin prismärkning. Att det är viktigt med signaler har vi talat om i andra frågor här i dag. Signaler från regeringen är viktiga. Min fråga till konsumentministern blir därför: Är ministern beredd att kraftfullt här och nu uttala att fattade beslut i Sveriges riksdag gäller och att det innebär att konsumentministern förväntar sig att de bestämmelser som gäller prismärkning med det snaraste kommer att uppfyllas?
Fru talman! Det har gjorts grundliga försök att informera handeln om den nya prisinformationslag som gäller fr.o.m. den 1 april i år. Oavsett vad man från handelns sida tycker om lagen gäller den fr.o.m. den 1 april i år. Jag hoppas verkligen att Inger Hestvik inte trodde att jag i dag skulle stå i denna talarstol och säga något annat. Informationen har gjorts på olika sätt, dels av branschorganisationerna själva, som enligt uppgifter som jag har fått har haft en mycket omfattande informationsverksamhet, dels naturligtvis av Konsumentverket. Jag kan här visa ett exemplar av en broschyr som på ett lättfattligt sätt beskriver vad lagen innebär. Hittills har 20 000 Även kommunernas konsumentvägledare arbetar med frågan. Men ett problem i sammanhanget är att det finns ca 15 000 näringsidkare som inte är anslutna till någon branschorganisation. Det är inte helt lätt att nå fram med informationen till dem. Konsumentverket är regeringens instrument i arbetet med att se till att lagen efterlevs. Ännu så länge har det skett genom information och överläggningar med branschen i enlighet med den tradition som vi har i det här landet. Vi brukar göra på det sättet att Konsumentverket har överläggningar, bjuder in människor och informerar, osv. Nästa steg är att aktualisera de sanktioner som lagstiftningen medger, dvs. att Marknadsdomstolen vid vite ålägger näringsidkare att lämna prisinformation. Enligt uppgift överväger Konsumentverket nu att föra ett fall till Marknadsdomstolen för att få en rättslig prövning och därmed kunna lägga mer kraft bakom sina ord. När det gäller kravet på prislappar på dagligvaror i självbetjäningsbutiken medger, precis som Inger Hestvik säger, lagen enligt 11 § alternativ, under förutsättning att vissa villkor uppfylls. Det skall vara tekniskt säkerställt att priset på hyllkantsetiketten överensstämmer med priset i kassan. Nu håller man på vissa håll på att utarbeta system som skall göra det tekniskt möjligt att bevisa detta. I det s.k. Rotebrosystemet lägger man först in alla priser för en viss tid i en dator. Sedan tar man fram en lista ur den datorn, och med den listan går man runt i affären och skriver in priserna på hyllkanten. Därefter lägger man in priserna på hyllkanten i en minidator, som man kör ut en ny lista därifrån. Därefter jämför man de båda listorna med varandra. Därmed skulle det vara säkerställt att det pris som står på hyllkanten också är det pris som man får betala i kassan. Detta är ännu inte riktigt utrett, men Konsumentverket följer noggrant dessa försök. Vi är helt överens om att konsumenterna skall ha en bra prisinformation. Lagen anger tydligt hur denna skall se ut och vilka undantag som gäller. Detta har handeln att rätta sig efter. De lagar vi stiftar i riksdagen är till för att efterlevas.
Fru talman! Jag får verkligen tacka civilministern för klarläggandet att lagen gäller. Jag tror att de är just de orden som bör gå fram till handelns representanter, även till de kanske 15 000 som inte tillhör branschorganisationen. Konsumentverket har gett ut en fin broschyr. Köpmannaförbundet har också gett ut en informationsbroschyr om den nya prisinformationslagen. Den broschyren har inte sänts ut till de olika affärsinnehavarna. Förbundet har upplyst om att broschyren finns att beställa för de affärsinnehavare som behöver mer information. Jag tycker att det är ett dåligt sätt att behandla sina medlemmar och därigenom utsätta dessa för kritik som de kanske hade velat slippa. Nu finns det faktiskt många kundvänliga och fina affärsinnehavare, som vill följa lagen -- det skall klart sägas ifrån. Men med tanke på det som hänt och händer vill jag fråga statsrådet: Tänker statsrådet ta kontakt med representanter för handeln för att skaffa sig information om läget när det gäller tillämpningen av prisinformationslagen? Det är ändå så, att det förekommer brister ute i handeln. När nu ministern är välvilligt inställd i denna fråga, vore det bra om den inställningen kunde föras vidare utanför det här huset. Det är mycket bra att det här nya systemet för prisinformation kommer till stånd. Det finns säkerligen flera tekniska lösningar. Vi har t.ex. den elektroniska hyllkantsmärkningen, som gör att priset i kassan och det som står på hyllkanten stämmer överens. Tillämpar man det systemet, så uppfyller man lagens krav. Men innan detta system har införts skall lagen om artikelprismärkning gälla. Jag hoppas att ministern delar den åsikten.
Fru talman! Det är gott och väl att Konsumentverket tänker föra ett ärende till Marknadsdomstolen för att få ett utslag där. Men alla är ju medvetna om att om Konsumentverket till Marknadsdomstolen skulle dra varenda affär som inte uppfyller prismärkningslagens krav, skulle varken konsumentombudsmannen eller Marknadsdomstolen kunna göra någonting annat under den närmaste tiden. Jag skulle vilja föra fram ett förslag. Jag håller med civilministern om att det är viktigt att konsumenterna är väl informerade och vet vilka krav de kan ställa. Skulle inte departementet kunna ge Konsumentverket i uppdrag, och samtidigt skicka med de pengar som behövs, att under ett par veckor på TV:s anslagstavla berätta för konsumenterna vilka regler som gäller för prismärkningen? Kraven mot affärerna skulle då kanske bli så kraftiga, att man skulle vara tvungen att följa lagen
Fru talman! Svaret på den första frågan är att jag redan har dessa kontakter via Konsumentverket. Det är nästan alltid så det går till, att Konsumentverket har de direkta kontakterna med handeln, medan jag har kontakterna med Jag tycker också att det är viktigt att betona att handelns företrädare i de allra flesta fall är laglydiga. I en sådan här debatt kan man lätt få känslan att alla försöker smita undan regler och lagar. Så är det ändå inte, även om det förekommer i en del fall. Vi talade nyss om signaler som är viktiga. Om vi för ett eller några ärenden till Marknadsdomstolen och genom en rättslig prövning får svart på vitt vad som gäller, är det en mycket viktig signal till andra näringsidkare. Det är alltså inte meningen att alla skall behöva dras inför Marknadsdomstolen. Ett eller ett par fall kan ge en mycket viktig signal. Jag kan inte stå här i riksdagen och tala om hur Konsumentverket skall bedriva sin upplysningsverksamhet. Inga-Britt Johansson har nu gett Konsumentverket ett tips, som säkerligen kommer att gå fram. Man får i Konsumentverket ta ställning till det förslaget, men jag kan inte stå här och och ge uppmaningar till Konsumentverket. Jag vet att man på alla tänkbara sätt försöker att nå ut med information, inte minst genom de kommunala konsumentvägledarna, som just nu håller på att sammanställa listor bl.a.över prismärkningen i skyltfönstren. Kunsumentverket avvaktar nu dessa listor.
Fru talman! Eftersom Inga-Britt Johansson inte har rätt till ytterligare inlägg, kan jag utnyttja mitt inlägg till att säga att det är pengar till information som saknas. Statsrådet borde kanske fundera över att i kommande budget begära medel för detta ändamål.
Fru talman! Det får jag ta ställning till om det kommer ett äskande härom. Vi ser ändå till budgeten i dess helhet, och i budgeten finns medel för Konsumentverkets upplysningsverksamhet.

Fru talman! Ingvar Johnsson har frågat mig om jag är beredd att dels undanröja oklarheter genom ett otvetydigt uttalande att regeringen avser fullfölja gymnasiereformen, dels garantera dem som börjat gymnasieskolan 1992 ett tredje utbildningsår. Vid ett antal tillfällen har regeringen för riksdagen redovisat sin avsikt att fullfölja beslutet om gymnasieskolans reformering. Det första tillfället var i regeringsförklaringen förra hösten. Den andra gången var i budgetpropositionen. Regeringen föreslog visserligen att den höjning av sektorsbidraget som riksdagen beslutat om med anledning av gymnasieskolans reformering inte skulle genomföras 1992/93 men gav samtidigt det mycket klara beskedet att riksdagens beslut om gymnasieskolans och vuxenutbildningens reformering i övrigt låg fast. När Ingvar Johnsson i sin interpellation säger att regeringen i budgetpropositionen valde att försena gymnasiereformens genomförande ett år ger han således en felaktig beskrivning av förslaget i budgetpropositionen. Det tredje tillfället jag vill referera till är propositionen om vissa gymnasie och vuxenutbildningsfrågor m.m., som lades på riksdagens bord i slutet av mars 1992. Inte ens Ingvar Johnsson har kunnat påstå att denna proposition ger uttryck för annat än regeringens avsikt att fullfölja gymnasiereformen. Han citerar mig t.o.m.: ''Det är ingen tvekan om att denna reform kommer att höja utbildningens kvalitet.'' Jag har även vid andra tillfällen gett samma budskap, i svar på frågor i riksdagen och i tal i många andra sammanhang. Regeringen har vidare under våren 1992 fattat beslut om revidering av 1970 års läroplan för gymnasieskolan, om programmål och om kursplaner för kärnämnen för den reformerade gymnasieskolan, vilka skall tillämpas i år. Jag kan med tillfredsställelse konstatera att ett sjuttiotal kommuner har startat utbildningar inom den nya gymnasieskolan i år och att ytterligare ett stort antal kommuner planerar att starta nästa höst. Enligt uppgift kommer flertalet kommuner att starta hösten 1993. När det gäller Ingvar Johnssons fråga om ett tredje utbildningsår för dem som börjat en tvåårig utbildning i gymnasieskolan hösten 1992 vill jag först påpeka att en majoritet av de elever som börjat gymnasieskolan i höst har börjat en treårig utbildning. Ett stort antal ungdomar har börjat en treårig utbildning i de sjuttiotal kommuner som startade utbildning inom den nya gymnasieskolan i höst. De studieförberedande utbildningarna är treåriga redan i den gamla gymnasieskolan. Detsamma gäller försöket med yrkesinriktade studievägar. Regeringen har av arbetsmarknadsskäl gett arbetslösa ungdomar som gått ut en tvåårig utbildning 1990 92 eller går ut en sådan utbildning hösten 1992 möjlighet att få ytterligare ett års gymnasial utbildning. Enligt uppgifter från Skolverket genomförs och planeras nu sådan utbildning för ca 13 000 ungdomar. I den alldeles nyligen presenterade propositionen om åtgärder för att stabilisera den svenska ekonomin föreslår regeringen att AMS får medel för ytterligare 5 000 platser under våren 1993 i kompletterande utbildning i gymnasieskolan. Regeringen har även föreslagit att AMS får resurser för utbildning av arbetslösa i komvux och vid folkhögskolor. Jag vill betona att dessa utbildningar anordnas av arbetsmarknadsskäl. Jag kan naturligtvis inte nu göra någon bedömning av arbetsmarknadsläget och ett eventuellt behov av särskilda åtgärder hösten
Fru talman! Jag får tacka statsrådet för svaret. Den senaste tidens dramatiska besked på arbetsmarknaden kan vara en bra utgångspunkt för en diskussion om vår gymnasieskola. Det som har hänt förstärker argumenten för den nya gymnasieskolan. Skall vi klara förnyelsen av vårt näringsliv är det viktigt med en skola anpassad till framtidens krav; treårighet även för yrkesinriktade utbildningar och möjligheter för vuxna att bygga på sina kunskaper. När företag läggs ned på en ort är det bra med en gymnasieskola som har gett breda kunskaper. Smala utbildningar ger sämre förutsättningar för jobb. När företag läggs ned är det bra att samhället har huvudansvaret för gymnasieutbildningen. Vad skulle en storsatsning på lärlingsutbildning ha lett till för ungdomar på orter där företagen läggs ned? Insikten om ökade krav på kunskaper och flexibilitet låg bakom gymnasiereformen, som stöddes av både LO och SAF. Det moderata gymnasiealternativet däremot hade ställt oss illa rustade inför dagens förändringar. Moderaternas skola har aldrig varit folkets, nu var den inte ens direktörernas, den var bara Moderaternas. Gymnasiereformen höjer kvaliteten mycket genom treårigheten. Den ger utrymme för bättre yrkeskunskap, mer språk och allmänkunskap. Den ger också allmän behörighet. Kvaliteten i gymnasieskolan ökar när vi får mer valfrihet för elever och lärare i en mindre detaljstyrd skola som ger breda kunskaper, som har en gemensam kärna och som i övrigt är kursutformad. Kvaliteten ökar i en gymnasieskola där eleverna inte hamnar i återvändsgränder. De moderata reservationerna vid gymnasieskolans införande visar klart att Moderaterna har ändrat sig på nästan alla punkter. Det är bra. Men om Beatrice Ask så ofta som hon säger har talat väl om den nya gymnasieskolan och om hon har haft ambitionen att skapa entusiasm för reformen, har detta inte lyckats så bra. Har Beatrice Ask inte hört att hennes partivänner fortfarande ofta beklagar sig över att man fick vika sig för Centern? Beatrice Ask har nu ansvaret för beslutet att skjuta upp finansieringen av reformen. Det skapade osäkerhet om regeringens avsikter. Det gav fel signal. Beatrice Ask hänvisar till regeringsförklaringen. Men hon kan väl ändå inte påstå att statsministern direkt lyfte fram gymnasiereformen. Inte har den treåriga yrkesutbildningen haft någon stor plats i det storvulna pratet om Europas bästa skola. Jag tycker faktiskt inte heller att Beatrice Ask själv har lyft fram gymnasiereformen särskilt starkt. Hon har låtit litet mer som biskop Brask, nödd och tvungen. Det har gett fel signal. Dessutom har de kosmetiska förändringarna av reformen överdrivits. Man har satt på litet blå kamouflagefärg för att lugna Moderaterna. Jag menar att detta inte håller. Skall en sådan här viktig reform lyckas, måste de ansvariga driva på och entusiasmera. Det är bra att ministern nu uttalar sig klart, men det behövs mycket mer. Statsrådet borde exempelvis lyfta fram att OECD berömmer det nytänkande Sverige visar med gymnasiereformen, liksom den positiva bedömningen av vuxenutbildningen. Satsningen på utbildning är det viktigaste verktyget när vi nu skall ta oss ur krisen. Vi socialdemokrater anser att vi långsiktigt behöver ytterligare en årskurs också i vuxenutbildningen. Vi kräver därför att regeringen snarast lägger fram en plan för att höja utbildningsnivån och kompetensen i arbetslivet. 1991 att de som lämnar tvååriga gymnasielinjer skulle erbjudas ett tredje år. I opposition har vi drivit på för att samma erbjudande skall ges följande år. Regeringens beslut att skjuta upp finansieringen av reformen leder till att delar av ytterligare en årskurs bara får en tvåårig utbildning. En av mina frågor var därför om skolministern är beredd att utlova att även de som lämnar tvååriga linjer 1994 får ett tredje år. När jag läste det avvisande svaret tänkte jag: Behagar statsrådet skämta? Här erbjuds ungdomar som börjar tvååriga utbildningar 1989, 1990 och 1991 ett tredje år av arbetsmarknadsskäl. De som börjar gymnasieskolan 1993 gör det allmänt på treåriga linjer. Men just de som börjar 1992 får inga löften. De kan därför bli de enda under hela 1990 talet som bara får två års gymnasieutbildning. Jag tycker detta är helt orimligt. I det läge som har uppstått är det heller inte rimligt att bara göra detta till en arbetsmarknadsfråga, som statsrådet gör i sitt svar. Jag vill därför följa upp frågan med att säga: Är inte svaret ett misstag? Tänker statsrådet ändå inte ompröva detta olyckliga uttalande?
Fru talman! Mycket av frågandet är ett slags recension av hur man lyckas eller inte lyckas. Det är sällan man får något beröm från oppositionen. Däremot tycker jag att jag i mitt svar har pekat ganska ordentligt på det faktum att jag vid många tillfällen har klarlagt att regeringen avser at fullfölja den reform som riksdagen har fattat beslut om. Vi har också gjort en del justeringar, som jag dock icke vill beteckna som kosmetiska. Tvärtom tycker jag att vi har kommit ganska långt i arbetet med att åstadkomma ett förverkligande av den här reformen. För egen del har jag lagt tyngdpunkten på det arbete som måste göras avseende kursplaner m.m. och på fullföljandet av arbetet med den konkreta utbildningsverksamheten. Jag tycker att det är bra att veta att kommunerna nu redovisar planer för läsåret 1993/94 som talar om att ungefär 90 % av kommunerna kommer att ordna något eller några program i den nya gymnasieskolan. Vi har inte, såvitt jag kan bedöma det, som konsekvens av att vi sköt på finansieringen ett år fått en senareläggning av den här reformen. Det är mitt intryck att kommunerna är mycket engagerade i att införa den. Som en andra fråga tar Ingvar Johnsson upp dem som nu har valt en tvåårig utbildning och tycker att jag redan i dag borde säga att vi självklart skall åstadkomma ett tredje år. Jag vill börja med att säga att även min företrädare lade fram en proposition som innebar att kommunerna, inom den givna tidsramen, skulle få införa den nya gymnasieskolan i den takt de själva fann möjlig och nödvändig. Jag skulle vilja påpeka att om regeringen inte hade gjort de insatser den gjort, hade vi haft färre elever som gått i tre år. Anledningen till att jag påpekar att det här är en utbildning som anordnas främst av arbetsmarknadsskäl är att man inte bara genom att haka på ett år kan åstadkomma en helhet. Det vet Ingvar Johnsson, som ju är kunnig på utbildningsområdet också. Det bästa är naturligtvis att gå det treåriga programmet från början. Det kan vara svårt att hitta ett innehåll som är perfekt och som är det eleven har önskat. Nu har vi gjort det, och fått bra resultat. Men jag tycker inte att det i dag finns anledning att säga att de som nu har valt en tvåårig utbildning med automatik skall gå ett tredje år. Det får vi pröva efter hand. Det är klart att man kan diskutera historia och säga att det var fel att skjuta på beslutet om resurserna. Samtidigt vet vi i dag att våra resurer är begränsade. Jag tycker att den här reformen genomförs i en takt som är bra. Jag tycker också att den kvalitet som börjar uppnås i de olika utbildningsprogrammen är bra. När det gäller reservationen och den debatt som fördes före beslutet vill jag säga att det gjordes betydelsefulla justeringar i utskottet. Det fanns en del synpunkter som jag fortfarande anser vara korrekta. Det är viktigt att stärka språkens ställning i gymnasieskolan. Det ingår i direktiven till läroplanskommitténs arbete. Det finns anledning att ställa frågor kring en del detaljer i programmen. Jag skulle inte vilja påstå att gymnasieskolan så att säga är färdig bara därför att den är ny. Det kommer att krävas ganska mycket vidarearbete. Det sker i stor utsträckning också i kommunerna, som ju mer och mer närmar sig en verkligt kursutformad gymnasieskola. Jag tycker att de svar jag har givit Ingvar Johnsson verkligen är svar på frågorna. De visar också vad som är rätt att göra i det här läget.
Herr talman! Jag tycker att det är bra att Beatrice Ask nu uttalar sig positivt om gymnasiereformen. Men jag vidhåller att man inte har prioriterat att lyfta fram dessa frågor. Jämfört med vad som har sagts om t.ex. skolpeng och hur hårt man har prioriterat arbetet med och informationen om reformer som lett till överkompensation för fristående skolor, har gymnasieskolan fått en undanskymd plats när regeringen deklarerat vad den vill. Så till frågan om förändringarna i förslaget om gymnasieskolan och vad Moderaterna stod för. Jag skall bara ta ett exempel. Vi socialdemokrater införde en gymnasieskola som skulle vara kursutformad, innebära större lokalt inflytande och tre års skolgång för alla och som skulle ge allmän behörighet. I Moderaternas och Folkpartiets reservation sades då faktiskt att det var viktigt med tydliga utbildningsvägar, att den gemensamma kärnan skulle vara liten, att inte alla skulle gå i skolan i tre år, att man skulle ha smalare utbildningsvägar och att man inte skulle ha allmän behörighet. Det är en oerhört stor skillnad mellan detta och vad man säger nu. Jag tycker att det är bra att resultatet har blivit att Moderaterna i mycket fick vika sig när det gäller gymnasieskolan. Sedan till detta med kosmetiska förändringar. De förändringar som genomfördes innebar att individuella program uppdelades i just individuella och specialutformade program och att företagen skulle bli huvudmän för yrkesdelen i lärlingsutbildningen. Dessutom föreslog Beatrice Ask av någon obegriplig anledning att man skulle riva upp beslutet om fasta kompletteringskurser. Det gick ju hela utskottet emot. När det gäller det kompletterande året vill jag säga att det nu är en ny situation. Man tänkte sig ett successivt genomförande, men då förutsågs det väl inte att dessa satsningar i realiteten innebar att man under tre fyra år erbjöd alla möjligheter till ett kompletterande år. Sedan uppstod situationen att den årskull som började skolan 1992 var den enda som inte erbjöds detta. Den sveks egentligen av regeringen, som inte plockade fram finansiering till reformen. Det tycker jag är ganska orimligt. På tal om läroplansdebatten vill jag säga att gymnasieskolan där har en ganska obemärkt roll. Jag tror att det är mycket viktigt att gymnasieskolan också lyfts fram i det sammanhanget.
Herr talman! Ingvar Johnsson återkommer till den debatt som var inför genomförandet av reformen. Vi har olika inställning i vissa principfrågor. Vi moderater tycker att det är väsentligt med tydliga utbildningsvägar. Vi står fortfarande för det. Det är också därför som jag säger att det arbete som vi nu lägger mest tyngd på är kursplanearbetet och uppföljningen av det utvecklingsarbete som sker ute i kommunerna när man förverkligar gymnasiereformen. Det är mer än kosmetiska förändringar som har gjorts i reformen. En sådan viktig förändring för eleverna är att man nu kan välja gren redan när man väljer till den första årskursen på gymnasiet. Det var en tokighet i det beslut som Ingvar Johnsson var med om att fatta. Om man valde det estetiska programmet därför att man hade tänkt att bli t.ex. kammarmusiker, kunde man riskera att i årskurs 2 inte komma in på grenen musik utan hamna bland skulptörerna. Det blev naturligtvis litet tokigt. Om man redan från början känner att det just är musiker man vill bli är det viktigt att kunna fortsätta. Vi har infört en del ganska viktiga förändringar, även om de kan tyckas vara små, men framför allt för eleverna är de viktiga. Vi har också tittat på lärlingsutbildningen, vilket är väsentligt. Beträffande vidarearbetet med gymnasieskolan är det centrala att komma ihåg att även om den här reformen är bra, vi genomför den och försöker åstadkomma ett bra innehåll, så finns det bekymmer. Jag tycker det är tråkigt att Ingvar Johnsson inte på något sätt tar upp detta att vi faktiskt har problem. Det vet vi av den utvärdering som gjordes före beslutet, men det märker vi också under hand. Man kan tycka att de är små, men de finns där. Ett sådant bekymmer är att det nu förs en diskussion om huruvida den allmänna behörigheten är tillräcklig för att man skall klara studier på högskolan. Vi vet inte heller särskilt mycket ännu om hur den nya gymnasieskolan fungerar när det gäller elevernas val. Men det finns signaler som tyder på att många avstår från att välja ett studieförberedande program, trots att de egentligen är intresserade av att läsa vidare på högskolan. Möjligen är det signaler som vi bör fundera över. En del har kanske trott att man kan både klara högskolestudier och få en yrkesutbildning genom att välja ett visst program. Det är inte riktigt så i verkligheten. Den här reformen är bra. Jag talar alltid om den i mina allmänna anföranden -- det kan jag tala om för Ingvar Johnsson. Dess värre är medierna kanske mer intresserade av förändringar som ännu inte är beslutade än av dem som vi håller på att genomföra. Det är dock någonting som jag inte råder över men som jag försöker att hantera. Sedan några ord om dem som går tvåårig utbildning i dag. Självfallet kan man inte begära att jag i dag skall säga att vi av arbetsmarknadspolitiska skäl kommer att göra de och de insatserna. Men det finns anledning att fundera över det. Det har blivit så att den här årskullen är den enda som inte erbjuds ett tredje år. Även om det blivit så, är jag i dag inte beredd att vidta någon förändring, för man kan i alla fall hoppas att situationen på arbetsmarknaden skall bli något bättre. Det finns inom utbildningssystemet faktiskt ganska många kompletteringsvägar utöver dem som erbjuds via tredje gymnasieår. Låt oss fundera på frågan framdeles.
Herr talman! Alla reformer måste naturligtvis kompletteras. Vid beslut om stora reformer händer det att resonemangen inte håller på någon punkt. Det är en sak. En annan sak är att man tar fram ganska små sådana exempel för att ge intryck av man inte har anslutit sig till reformen. Det är vad jag har kritiserat och fortfarande kritiserar. När det gäller på vilket sätt regeringen lyfter fram gymnasiereformen har jag läst alla pressmeddelanden från Utbildningsdepartementet. Dessutom läser jag också i tidningar vad Carl Bildt och Beatrice Ask säger om skolan. Jag vill påstå att den här frågan inte är den som man har valt att göra till den mest centrala i sin information. Förstår inte statsrådet att det ger ett intryck av att de frågor som man mer spetsar till i sin argumentering är viktigare än frågan om gymnasiereformen? Det är bra att statsrådet tog upp detta med behörigheten. Jag har med oro noterat den tveksamhet som statsrådet har visat. Det här är en viktig fråga för den enskilde och också faktiskt för näringslivet. Om vi inte bara skall få sådana elever som väljer att i tredje eller fjärde hand söka sig till industrinriktade linjer till svensk industri, är det viktigt att eleverna inte upplever dessa linjer som återvändsgränder. Det är viktigt att eleverna känner att de kan söka sig till en utbildning som leder fram till ett yrkesarbete. Om man sedan senare i livet skulle vilja utbilda sig till mellaningenjör, har man inte gått in i en återvändsgränd, där det är alltför svårt att förverkliga det målet. Jag tycker att Moderaterna ofta betraktar dessa frågor från en strikt akademisk utgångspunkt. Det är litet bekymmersamt, både för den enskilde och för näringslivet. Jag har nu två gånger sagt att man inte av arbetsmarknadsskäl skall erbjuda dem som påbörjade sin utbildning 1992 ett tredje år. Det har uppstått en helt ny situation. Kan inte statsrådet inse det? Den gör det orimligt för dessa ungdomar om de skulle hamna i det läget att de inte kan erbjudas ett tredje år -- en möjlighet som tidigare har funnits och som kommer att finnas för de elever som kommer senare. inte skall kunna erbjudas denna möjlighet? Varför skall de stå sämre rustade när det gäller utbildning inför kommande värv i arbetslivet?
Herr talman! Vi skulle ha behövt extra tid för att diskutera frågan om allmän behörighet. Vad försökte säga, vad jag tycker och vad jag kommer att fortsätta att framhärda är att det finns anledning att diskutera den här frågan. Jag håller helt med Ingvar Johnsson om att man skall ha ambitionen att inte låsa några vägar. Samtidigt är det väldigt viktigt att ingen elev känner sig lurad, därför att den allmänna behörigheten kanske inte räcker till för att han eller hon skall komma in på högskolan och klara av den. Det är det viktigt att fundera över, i synnerhet som högskolorna kommer att få större möjligheter att själva välja hur de skall organisera sin antagning. Varje avhopp från högskolan -- ofta av någon som inte kommer från ett icke studiemotiverat hem -- är ett misslyckande. Man har gett eleven fel besked och fel signal, och det finns anledning att analysera detta. Jag vill inte att någon i onödan skall tro att högskolan kan ge mer än vad den faktiskt ger. Vi har fått Riksdagsrevisorernas rapport, där de tyvärr alarmerande påpekar att man inom högskolan och även inom näringslivet har en del synpunkter på gymnasieskolan. Man säger att gymnasisterna inte har tillräckliga kunskaper för att klara av att upfylla de krav som ställs i högskolan. Då finns det anledning att analysera den delen av den nya reformen, eftersom det är ett bekymmer. Det behöver inte innebära att man är emot reformen, tvärtom. Det är naturligtvis väldigt viktigt att signalera att man för att klara en kvalificerad yrkesutbildning måste ha teoretisk bildning. Det är vad det handlar om. Man kan inte jobba i en industri utan att kunna språk. Vi försöker nu att skicka ut alla dessa signaler. Man får inte leda elever, som kanske redan från början har yrkesambitioner som kräver en högskoleutbildning, till en utbildning som ger för dåliga förkunskaper eller som ger sämre förkunskaper än vad de annars skulle ha haft. Jag är väldigt noga med att vägledning och information skall vara korrekta. När det till sist gäller frågan om det tredje året har jag gett de svar som jag i dag kan ge. De flesta som har valt en tvåårig utbildning har också haft möjlighet att välja en treårig utbildningsväg. Alla inser inte värdet av att gå en längre utbildning eller känner att de vill göra det. Vi har inte vunnit alla med våra argument om behovet av den gedignare och längre utbildningen. Men, som sagt, de flesta har i alla fall haft vissa möjligheter. Frågan om vad regeringen skall göra för arbetsmarknadspolitiska insater får vi väl återkomma till när läget är mera klarlagt.

Herr talman! Eva Johansson har ställt en rad frågor till mig med anledning av årets standardprov i svenska, bl.a. om jag har medverkat eller kommer att medverka till befrielse från standardprov. Enligt grundskoleförordningen skall standardprov användas i grundskolan i ämnena engelska, matematik och svenska som underlag för en anpassning av betygsnivån vid den enskilda skolan efter förhållandena i landet som helhet. Enligt Skolverkets föreskrifter är deltagande i proven obligatoriskt. Rektor kan dock besluta om befrielse för enskild elev, medan befrielse för större grupper beslutas av Skolverket. Konstruktionen av standardprov och val av tema är och kommer framgent att vara en uppgift för Skolverket uppdrar åt en expertgrupp -- i detta fall Gruppen för svenskprov i Malmö -- att konstruera och utvärdera ett prov. Provet skall utformas så, att det svarar mot kursplanens mål och innehåll. Provkonstruktion och utprövning sker i flera steg och med hjälp av lärare. Provet diskuteras i en referensgrupp med forskare och aktiva lärare innan provet slutligen får trycklov av Skolverket. Temat för årets standardprov i svenska var kärlek, ett ämne som inspirerat och engagerat många elever. En del föräldrar, lärare och skolor har dock reagerat starkt mot innehåll och frågor. Några fristående skolor har också meddelat att de har avstått från att genomföra provet. En offentlig skola har bytt ut vissa texter. Sedan den 1 juli 1992 är fristående skolor, som är godkända för fullgörande av skolplikt, skyldiga att delta i den uppföljning och utvärdering av skolväsendet som genomförs av Statens skolverk. Denna uppföljning innefattar dock inte de här diskuterade proven med det syfte de har i dag. Med undantag för Lundsbergs skola föreligger inte någon skyldighet för fristående skolor att följa grundskoleförordningens bestämmelser om betyg och standardprov. De fristående skolorna har dock beretts möjlighet att rekvirera och genomföra standardprov inom ramen för sin egen utvärdering. Skolverket har meddelat att verket inför nästa år avser att se över sina rutiner för förhandsgranskning av standardprovet. Risken med ett ämne som engagerar vissa mycket starkt är att det kan stöta bort andra. Därmed kan ett prov av detta slag riskera att bli snarare en mätare på elevers frejdighet och känslomässiga mognad än ett mått på deras kunskaper i ämnet svenska. Det är också viktigt att de texter som ingår i provet tillsammans ger en allsidig bild av det ämne som tas upp. Vi lever i ett samhälle som är på väg att bli mångkulturellt och med en allt större spännvidd av trosuppfattningar och etiska värderingar. Det är av allra största vikt att man kan vara säker på att standardprovet mäter just det som avses, oavsett skolans profilering eller elevernas uppfattningar i etiska och religiösa frågor. Mot den bakgrunden ser jag det som rimligt att Skolverket genom sitt trycklov godkänner provet innan det skickas ut. Jag har heller ingenting att erinra mot att Skolverket ser över rutinerna för förhandsgranskning. Däremot har inte Utbildningsdepartementet tagit och har inte för avsikt att ta några initiativ i denna fråga. Eva Johansson frågar också om jag planerar förändra skolans officiella inställning till och undervisning om homosexualitet. Svaret på den frågan är nej. Jag har i våras här i riksdagen understrukit vikten av att alla elever skall ha rätt till sexual och samlevnadsundervisning. Enligt läroplanen för grundskolan skall eleverna undervisas om samlevnadsfrågor och sexualfrågor. Ett av målen med en sådan undervisning är att ge eleverna kunskaper om och förståelse för de lagar och normsystem som vårt samhälle vilar på och förmedla grundläggande värden som förståelse och tolerans. Läroplanskommittén har föreslagit att delar av de nuvarande samhällsorienterande ämnena som bl.a. berör relationer, könsroller, sex och samlevnad förs in i ett särskilt ämne som betecknas som barn och ungdomskunskap. Syftet är att genom kunskaper om barns och ungdomars utveckling stärka elevens identitet och underlätta tonåringens integration i vuxenlivet. Efter att ha tagit del av remissinstansernas syn på Läroplanskommitténs förslag kommer regeringen att förelägga riksdagen sina förslag i fråga om en ny läroplan för grundskolan.
Herr talman! Jag vill först tacka skolministern för ett i stora delar rakt och bra svar på mina frågor. Skolministern efterlyste ju beröm, vilket jag också tycker att bra svar skall ha. Dåliga svar skall inte ha några lovord. Bakgrunden till den här interpellationen är de medieuppgifter som fanns om att Utbildningsdepartementet har agerat i fråga om årets standardprov med anledning av att provets tema var kärlek och att sådana frågor som homosexualitet och abort berördes. Jag är glad över att de uppgifter som fanns i massmedia för en tid sedan, som visade att skolministerns statssekreterare skulle ha medgivit skolor att ställa sig utanför det aktuella provet, är felaktiga. Jag hoppas också att skolministern i dag kan säga att man på Utbildningsdepartementet inte har uppfattningen att standardprovets uppläggning var ett misstag. Jag tycker att svaret kan tolkas så, och här skulle jag vilja ha en bekräftelse. Annars måste jag be skolministern att svara på min fjärde fråga om i vilket avseende departementet anser att provet är ett misstag. Jag är också glad över att skolministern så klart säger ifrån att departementet inte kommer att blanda sig i utformningen av det utvärderingsinstrument som standardproven är. Jag anser att den uppgiften skall vara en angelägenhet för Skolverket och för de professionella krafter man där väljer att ta till sin hjälp. Det är definitivt ingen uppgift för vare sig departementsledningen eller andra politiker. Självfallet har jag heller inget emot att Skolverket ser över sitt arbete i detta avseende. Det är bra. Men det skall initieras av Skolverket och inte av departementet. Risken finns annars att vi får ett slags politisk styrning av den utvädering som bl.a. skall visa effekterna av de politiska beslut som vi fattar. Jag tror att det allvarligt skulle minska tilltron till utvärderingen. Det utgår jag ifrån att vi är ense om. Om man av skolministerns svar skall läsa ut uppfattningen att alla ämnen som engagerar eleverna -- känslomässigt eller på annat sätt -- skall undvikas, tycker jag att det är ett felaktigt och framför allt onödigt påpekande. Det finns ingen anledning att tro att aktuella och engagerande teman skulle mäta svenskkunskaperna sämre än intetsägande och ointressanta ämnen. Det finns inte heller något som säger att skolan över huvud taget skall undvika att ta upp kontroversiella frågor. Dessa är en del av vår vardag och många unga människor önskar också att de blir synliga i skolarbetet. Hur skall de annars kunna förstå och lära sig att värdera? Jag vill understryka att detta inte är detsamma som att skolan tar ställning och pådyvlar eleverna färdiga åsikter. Ställningstagandet skall vara vars och ens. Men vad eleverna behöver är de vuxnas stöd för att förstå konflikter och känslomässigt mycket svåra frågor. Jag är också glad över skolministerns raka besked att det inte är aktuellt med någon förändring i skolans inställning till och undervisning om homosexualitet. Denna fråga har fått stor aktualitet inte bara genom reaktionen på det här standardprovet, utan också genom att ett av regeringspartierna, kds, mycket kraftigt har markerat att man har en annan och mer avståndstagande inställning än vad riksdagspartierna i övrigt har. Kds har ju tillåtits att spela en ganska stor roll i andra frågor av liknande karaktär. Jag tänker då i första hand på att den aktuella debatten, som handlar om att det som vi annars är överens om -- bra etik och moral för skolan -- etiketteras som kristet. Jag var rädd för att de påstådda uttalandena från departementet var ett prov på ännu ett exempel på kompromissande för att hålla kds kvar på vagnen. Det gläder mig att det svar som skolministern gav så entydigt visar att man inte är beredd att vrida klockan tillbaka i det avseendet.
Herr talman! Eva Johansson och jag har samma uppfattning om rutinerna för framtagande och utvärdering av standardproven. De besked jag har lämnat i svaret gäller givetvis. När det gäller ämnesvalet skall man naturligtvis inte tolka mitt svar som att det nu gäller för Skolverket att vara gräsligt tråkigt för att skolministern skall bli nöjd. Det är viktigt att eleverna när de skall uttrycka sig skriftligt kan känna ett engagemang. Annars blir det svårt att skriva. Däremot finns det ämnesområden som är känsliga, inte minst med tanke på invandrare och andra grupper. Allsidighet är ett bra ord som används i Läroplanen. Allsidigheten är viktig när man tar upp sådana områden som kan vara känsliga. Jag vill nämligen att alla skall kunna känna att detta med standardprov är någonting bra. Beträffande val av ämne kan jag konstatera att man på gymnasiet har valt att ge eleverna ämnen som handlat om rasism. Det är också ett kontroversiellt och engagerande tema. Även här gäller det att belysa vilka olika uppfattningar som finns. Först då får eleverna ett ordentligt underlag att arbeta med. Utan tvivel har detta standarprov skapat mycket diskussion och debatt. De intrycken har kanske också lett till att Skolverket har funderat över riktigheten. Jag utgår dock ifrån att de som utarbetat provet också funderat i dessa banor, och att man alltid förutser vilka reaktioner man kan möta. Det allvarliga hade ju varit om effekten hade blivit att flera skolor hade märkt att elever eller föräldrar hade känt misstro mot att provet genomfördes, för då hade vi inte uppnått önskat resultat. Men, som sagt, standardproven skall vara engagerande och allsidiga.
Herr talman! Jag skall inte förlänga den här debatten så mycket till. Jag har i skolministerns svar noterat att det är föräldrar, lärare och skolor som har reagerat på innehållet och frågorna i standardprovet. Eleverna finns dock inte med. Jag tror att det kan bero på att eleverna har tyckt att det har varit ett bra prov, som har engagerat och intresserat dem, medan det är andra som har reagerat. Skolan är ju ändå till för eleverna. Innehållet i sådana här prov liksom innehållet i skolan över huvud taget är viktigt. Jag vill också än en gång understryka hur viktigt det är att skolan förmår att ge elever möjligheter att i skolarbetet möta sådana frågor som är viktiga för ungdomar. Jag tror precis som skolministern att ett förstärkt, nytt ämne som barn och ungdomskunskap, som nu föreslås i Läroplanskommittén, kan vara en bra hjälp för många elever som är i den ålder då många frågor ställs inför vuxenlivet med funderingar över identifieringen. Herr talman! Jag tror att vi är överens om detta, vilket jag tycker är bra, så att vi kan sopa undan alla de frågetecken som mediedebatten gav upphov till.

Herr talman! Maj-Lis Lööw har frågat mig om vad regeringen gör för att slå vakt om invandrarbarnens rätt till hemspråksundervisning. Låt mig först konstatera att rätt till hemspråksundervisning har elever vars vårdnadshavare har ett annat modersmål -- hemspråk -- än svenska, och som använder detta i det dagliga umgänget med eleven. Eleven förutsätts ha grundläggande kunskaper i hemspråket samt ha uttryckt önskemål om sådan undervisning. I läroplanen finns, som för andra ämnen i skolan, en kursplan för ämnet. I vissa fall har kommunerna rätt att avstå från anordnandet av sådan undervisning. Om lämplig lärare inte finns att tillgå, eller om antalet elever i en undervisningsgrupp är mindre än fem, behöver inte kommunerna ordna sådan undervisning. Denna begränsning av kommunernas skyldighet, som infördes av den tidigare regeringen inför läsåret 1991/92, syftar till att underlätta för kommunerna att organisera undervisningen på ett effektivare sätt. Det förändrade statsbidraget till kommunerna, det s.k. sektorsbidraget, innebar också ett incitament för kommunerna att se över resursanvändningen. Med hjälp av offentlig statistik är det i dag bara möjligt att överblicka ett års verksamhet med den relativt stora frihet för kommunerna att självständigt besluta om hur resurserna skall användas. Under föregående läsår genomfördes också några olika försök att följa upp resp. utvärdera verksamheten. Bl.a. genomförde Kommunförbundet en enkätundersökning som rapporterades vid några konferenser i våras. Inom Utbildningsdepartementet arbetade en referensgrupp bestående av representanter från några invandrarorganisationer. Gruppens slutrapport beräknas vara färdig inom kort. Skolverket har genomfört en granskning av tio kommuner som, enligt vad jag erfarit, snart kommer att redovisas. Vi kan mot bakgrund av dessa rapporter konstatera att många kommuner gjort betydande effektiviseringar av hemspråksundervisningen. Samtidigt har detta inneburit att ett proportionellt sett något större antal elever än under läsåret 1991/1992 inte får någon undervisning. Då 1992 var mycket liten, i genomsnitt ca 3,5 elever per grupp, är det rimligt att anta att det fortsatt finns möjligheter att ytterligare rationalisera verksamheten. Tyvärr har vi också fått en del rapporter som tyder på att det ibland saknas kännedom om elevernas rättigheter och värdet av hemspråksundervisning. Jag vill därför utnyttja detta tillfälle att understryka att elever som uppfyller grundskoleförordningens krav har rätt till hemspråksundervisning. Det är en viktig uppgift för kommunerna både att upplysa elever och föräldrar om detta och att anordna sådan undervisning på ett för eleven ändamålsenligt sätt. Med hänvisning till att de nuvarande reglerna bara gällt under kort tid och till de diskussioner om hemspråksundervisningen som läroplanskommitténs förslag ger upphov till avser jag inte att nu ta initiativ till några särskilda åtgärder.
Herr talman! Jag vill tacka skolministern för svaret. Även om det är ett ganska tekniskt svar, noterar jag med tacksamhet att statsrådet förstått huvudsyftet med min fråga, nämligen att vi skall understryka rätten till hemspråksundervisning. Tyvärr är det nog så att många kommunalpolitiker inte vet att invandrarbarnen skall ha den rätten, eller också tror man att värdet av hemspråksundervisning har omprövats på senare tid. Det finns flera orsaker till denna missuppfattning. Den översyn som RRV och SÖ gjorde ledde till att den socialdemokratiska regeringen och riksdagen i full enighet ansåg att verksamheten behövde effektiviseras. Detta utnyttjades av vissa och missförstods av andra. Bl.a. spreds föreställningen om att vi i det här huset, som man sade, offrade invandrarbarnen för att spara pengar. I sin iver att slå vakt om reformen bidrog invandrarorganisationerna och hemspråkslärarna själva till denna missuppfattning genom att hävda detta. Då trodde andra att det var så: I riksdagen bedöms hemspråksundervisningen inte vara så viktig. En annan uppfattning som också kan ha bidragit är att forskningens uppbackning av hemspråksundervisningens betydelse har svängt. Forskningen har inriktats på att mäta i vad mån hemspråksundervisningen stärker eleverna när det gäller att klara andra ämnen i skolan.

Vi har nu ett parti som öppet bekämpar hemspråksundervisningen och som, på ett helt orimligt sätt, har ställt den här reformens kostnader mot andra kostnader, såsom äldreomsorgens etc. De har delvis lyckats i ett avseende, nämligen att med spräcka den parlamentariska enigheten i denna fråga. Det finns tyvärr de som tar intryck av sådant. Då får vi andra höja rösten. Jag har med stort intresse läst ett referat av vad docent Åke Wiberg vid Centrum för tvåspråkighet sade på utbildningsmässan, nämligen bl.a. att man nu kan konstatera att det finns otvetydiga forskningsresultat som visar att för just de barn som kommer hit i skolåldern är hemspråksundervisningen mycket viktig för den allmänna inlärningen. Men jag kan också konstatera att han sade att det är bra ur pedagogisk synpunkt att det har blivit större barngrupper i hemspråksundervisningen. Det känns ju bra att få veta att den effektivisering som regering och riksdag krävde på det här området också tvingade fram positiva pedagogiska effekter. När det gäller kvantiteten i dag är resultatet av Kommunförbundets undersökning inte alarmerande -- än så länge. Man säger att för 67 % av tidigare resurser, klarar man nu att ge 92 % av tidigare antal barn hemspråksundervisning. Men det finns ju ingen anledning att slå sig till ro med det. Det antyds också i skolministerns svar. Det får inte bli så att myten om att hemspråksundervisningen inte är viktig blir något slags självuppfyllande profetia. Avslutningsvis hoppas jag att regeringen, framför allt skolministern och invandrarministern, utnyttjar varje tillfälle att ta upp denna fråga med kommunalpolitikerna. Det finns ju ganska många sådana tillfällen utan att man i ett interpellationssvar behöver säga att man skall vidta särskilda åtgärder. Som statsråd har man ju många tillfällen att tala med kommunalpolitiker i olika sammanhang. Jag hoppas att man då inte bara tar upp rätten till hemspråksundervisning -- att man är nödd och tvungen, som Ingvar Johnsson talade om förut -- utan att man talar om värdet med hemspråksundervisningen som sådan.

Herr talman! Det är nu över ett år sedan vi i Ny demokrati talade klarspråk när det gällde resultatet av hemspråksundervisningen och hur den såg ut i verkligheten. Vi i Ny demokrati vågade röra om i grytan och här i riksdagen tala om vad en majoritet i skolorna tyckte. Jag är övertygad om att vi har och hade stort stöd från medborgarna för att vi vågade lyfta fram en, bland etablerade politiker, känslig fråga. Jag fick själv omfattande erfarenhet av detta i min hemkommun under valrörelsen. Det var en massiv kampanj för att smutskasta Ny demokrati; särintressena gjorde allt för att skrämma oss till tystnad. Men vi i Ny demokrati är övertygade om att vi argumenterade med väl underbyggda fakta. Jag frågade själv invandrare hur de ville göra hemspråksundervisningen bättre och billigare. Ny demokratis klara politiska linje bygger på de svar som invandrarna givit. Våra förslag när det gällde att slopa slöseriet i den traditionella hemspråksundervisningen och låta föreningar sköta den framfördes till skolministern när Ny demokrati började sin verksamhet här och började driva de här frågorna med utgångspunkt i verkligheten. Herr talman! Särintressen i form av mer eller mindre seriösa s.k. experter har alltför länge fått styra det politiska etablissemangets uppfattning. Sunt förnuft och information om hur verkligheten ser ut har inte fått tillräcklig plats i debatten. Tack vare att Ny demokrati kommit in i riksdagen har känsliga problem lyfts fram till debatt -- jag betonar orden tack vare. Slöseriet i hemspråksundervisningen bidrar detta år till att det svenska budgetunderskottet är minst 800 miljoner kronor större än nödvändigt. Tidigare räknade vi med ännu större belopp, men effektiviseringen startade ju efter den kampanj vi förde. Slöseriet kan också ha bidragit till att skollokaler inte har underhållits utan i stället fått förfalla. Kommunerna har tvingats av lagar som gäller hemspråksundervisningen att bibehålla ett slöseri i verksamheten. Först efter det att Ny demokrati, Riksrevisionsverket och Riksdagens revisorer kraftigt kritiserade slöseriet i hemspråksundervisningen verkar Utbildningsdepartementet ha undersökt hur verksamheten ser ut i verkligheten. Jag vill i detta sammanhang kraftigt kritisera att den förra socialdemokratiska regeringen inte granskade hemspråksundervisningen. Det kan inte ha varit okänt att den usla effektiviteten i hemspråksundervisningen som nu har kommit i dagen har pågått i flera år. Herr talman! Vi i Ny demokrati blir inte heller imponerade av den förbättring som regeringens förändringar har medfört för att uppnå bättre effektivitet. Maj-Lis Lööw, eller skolministern, nämnde att det gick i medeltal 3,5 elever på varje lärare på högstadiet. 3,5 elever delar på en lärare i Sverige, som nu genomgår en ekonomisk kris! Jag tycker att det här talar för sig själv. Vi hade ett mål att det skulle vara fem elever i klasserna. Målet har alltså inte uppnåtts. Undervisningen i svenska som andra språk upplevs dessutom av kommunernas undervisningsansvariga som viktigare än hemspråksundervisningen. Den kommer långt ner i prioritet i den undersökning Kommunförbundet har genomfört. Det är 279 kommuner, dvs. verkligheten, som har svarat på enkäten. Då är det dags att reagera.

Herr talman! Jag hade inte tänkt att delta i debatten. Jag tycker att interpellationen är viktig, och jag tycker att det svar skolministern har givit ger vid handen att hon tycker detsamma. Det var när Claus Zaar blandade sig i debatten som jag beslöt att jag ändå måste säga något. Claus Zaar framställer sig själv som det sunda förnuftet i debatten om hemspråksundervisningen och invandrarbarns uppväxt. Han säger att han har väl underbyggda fakta och att han tack vare dem har vågat sig på att röra om i grytan. Det är då underförstått att han är den som vågar säga att invandrarbarn med ett annat språk än svenska inte skall få sitt språk erkänt. Skolan skall inte låtsas om att de barnen har ett annat hemspråk än svenska och skolan skall inte bry sig om vilka andra uppväxtförhållanden och erfarenheter de har haft än de barn som har vuxit upp i Sverige. Det här skulle vara ett dåligt sätt att handskas med dessa barn, och det kräver inget mod, Claus Zaar, utan ointresse och okunskaper.

Efter att ha lyssnat på Claus Zaar i dag och i debatten i går, som också berörde hemspråksundervisningen, räknar jag definitvt inte honom till experterna. Både hans historieskrivning och beskrivningen av vad hemspråksundervisningen egentligen är för något vittnar om att han har tagit dåligt till vara de möjligheter han har givits att studera denna fråga.

Herr talman! Det problem vi har brottats med är att invandrarundervisningen fick dåligt rykte därför att organisationen under lång tid var dålig. Det var inte Ny demokratis inträde i riksdagen som var anledningen till att man tog itu med detta. Det gjordes långt tidigare. De viktigaste besluten, som har lett till en uppstramning, fattades faktiskt innan Ny demokrati kom till denna församling. Trots detta finns det i dag en organisation som kanske inte överallt uppfyller önskemålen. Men man måste faktiskt ge kommunerna mer än ett år på sig för att kunna skapa en riktig organisation. Vidare måste man veta vad hemspråksundervisningen är för något. Det säger något om varför det inte är fem elever i varje grupp. En del av resurserna går till hemspråksundervisning, dvs. ren undervisning i modersmålet. En annan stor del av resurserna går till studiehandledning. Om det kommer en turkisk elev till årskurs fem, går det inte att börja undervisa på svenska i alla ämnen. Då kan inte den eleven följa med. För att inte eleven skall tappa allt under resans gång, måste eleven få studiehandledning i hemspråket. Ibland finns det en turkisk elev, eller någon annan elev, i en klass med inte så många elever. Men eleven måste ändå få studiehandledning för att kunna tillgodogöra sig de kunskaper som krävs. Det är viktigt att ha detta klart för sig när man diskuterar organisationen och vad den syftar till. Jag tycker att det är viktigt att våra invandrarelever också får goda kunskaper i matematik, fysik, historia osv. Då krävs det faktiskt många gånger studiehandledning. Jag delar Maj-Lis Lööws uppfattning, att även om forskarna har litet olika uppfattningar om hemspråkets betydelse och vad som är viktigast med den typen av undervisning, är det en otvetydig sanning att ett litet land som Sverige skall investera i språkkunskaper. Därför måste huvudarbetet inriktas på att åstadkomma hög kvalitet i undervisningen och se till att elever som har rätt till den och har goda förutsättningar för att lära sig språk, vilka för oss svenskar ibland upplevs som konstiga och svåra, får den bästa chansen att göra det. Där finns det mycket kvar att göra. Det är viktigt att föra en diskussion om hemspråksundervisning. Det är viktigt att se till att det blir en vettig organisation, och det är viktigt att ha en debatt med kvalitet. Diskussionen har förts länge. Precis som med många andra frågor, har denna diskussion kanske inte märkts utanför riksdagen. Där får vi hjälpas åt. Men jag tycker illa om när man använder diskussionen om undervisningen i hemspråk och kostnaderna för invandrarundervisningen för andra syften. Det sker nu ett seriöst arbete för att åstadkomma en bra och rimlig organisation. Jag tycker att frågan tas upp på ett intressant sätt i Läroplanskommitténs förslag. Här får det ske en diskussion och olika vägar prövas. Det är sådant vi skall ägna oss åt, i stället för att säga att åldringar eller andra får lida därför att barnen får denna undervisning. När man frågar rektorer och andra som är verksamma i skolan om vad som är viktigast, påpekar de det som är alldeles självklart, nämligen att det är väldigt viktigt med undervisning i svenska som andra språk. Barnen bor ju här. De har svenska kamrater, och de skall jobba här. Det är klart att de måste lära sig svenska. Det finns i Kommunförbundets utvärdering en och annan signal som tål att fundera på. Det är alltså inte alla barn som är berättigade till undervisning i svenska som andra språk som får det, trots att den undervisningen är obligatorisk. Det tycker jag är allvarligt.

Herr talman! Jag tackar för de informationer som jag har fått här, dels av skolministern, dels av Anneli Johansson -- Eva Johansson var det, ja. Det gäller att vara rätt underrättad. På en betygsskala över hur man prioriterar saker och ting får hemspråksundervisningen knappt godkänt ute i kommunerna, i förhållande till undervisning i svenska som andra språk. Jag skulle vilja ha reda på, från de skickliga experternas undersökningar: Finns det andra länder där man bedriver hemspråksundervisning i den omfattning som vi gör här i Sverige nu? Det skulle vara intressant att höra om deras resultat har studerats. Väl underbyggda fakta har kommit från arbetsmarknaden. Det framgår klart att invandrare som skall komma ut på arbetsmarknaden måste ha goda kunskaper i svenska. Det är ju detta som är grunden. Vi har sagt att invandrarnas föreningar har möjlighet att undervisa i hemspråk. Det hör inte hemma i skolan att ta tid till detta. Sådan undervisning hör hemma i föreningarna, där man pratar om kulturen. Om det anses vara okunskap att hävda detta, så låt det kallas så, men det är fakta i verkligheten. I andra länder går det till på det viset, skulle jag föreställa mig. Man säger ju att våra invandrare skall erbjudas lika möjlighet, med skyldigheter och rättigheter. Då måste de kunna svenska språket. Det är det vi skall prioritera. Hemspråket är icke prioriterat bland kommunernas ansvariga, skall inte heller vara det i framtiden. Hemspråksundervisningen i skolan skall vara en parentes. Det är frågan om 85 hemspråk i dag. Det hörs ju vad det är man håller på med! Jag hoppas nu att hemspråksundervisningen kommer att strykas i budgeten.

Herr talman! Jag känner inget större behov av att debattera längre med statsrådet, för jag tror att vi är överens. Jag är glad att jag ställde interpellationen, så att vi har fått den här starka markeringen nu. Dessutom lade statsrådet ytterligare en dimension till varför hemspråksundervisningen är så viktig. Sedan måste jag säga att jag är så himla trött på pratet från Ny demokrati om verkligheten. Jag undrar om inte alla tycker att det börjar bli ganska uttjatat. Under tre år som invandrarminister hade jag anledning att otaliga gånger vara ute och studera verkligheten i de svenska skolorna, precis med inriktning på att se hur invandrarbarnen hade det i skolan. Ute i skolorna mötte jag aldrig påståendet att det inte skulle vara något värde med hemspråksundervisningen eller att kommunfolket som sysslade med de här frågorna skulle prioritera hemspråksundervisningen väldigt lågt. Jag förstår inte var Claus Zaar har fått sina uppgifter ifrån. Tvärtom fick jag, från hemspråkslärarna men framför allt från de andra lärarna i skolan, ideligen veta hur oerhört betydelsefullt det var att eleverna fick undervisning i sitt hemspråk. Oavsett om vi nu är bäst i världen på hemspråksundervisning eller inte, vilket jag inte vet om vi är, tycker jag inte att det finns någon anledning att säga att vi skall förändra undervisningen därför att andra länder inte har hunnit lika långt. Däremot är jag övertygad om att de forskare som sysslar med detta, Centrum för tvåspråkighet vid Stockholms universitet, har utomordentligt rikt utbyte av relevanta fakta och forskningskunskaper från hela världen och också bygger in det i sina bedömningar. Då får man ändå fästa stor tilltro till vad de säger. Slutligen vill jag bara säga att ger man sig in i den politiska leken, Claus Zaar, och man blir emotsagd, endera därför att man har dåliga kunskaper eller därför att andra tycker att man har dåliga åsikter, så betyder inte det att andra försöker skrämma en till tystnad. Man får faktiskt vara beredd att bli emotsagd och att argumentera för sina ställningstaganden. Det är också en konstig sak med Ny demokrati att ni hela tiden säger att det förhållandet att vi säger emot era s.k. sanningar skulle vara detsamma som att vi försöker skrämma er till tystnad.
Herr talman! Det värsta är inte att glömma ett namn. Det är förlåtligt, Claus Zaar. Det värsta som en människa kan råka ut för är nog att inte bli sedd och inte bli erkänd. Det som Claus Zaar säger i sina inlägg är att skolan inte skall se och inte erkänna invandrarbarnen, deras kultur och deras språk. Claus Zaar frågar: Finns det några andra länder där det bedrivs hemspråksundervisning? Det kanske finns, men jag tror att väldigt många ute i världen är rätt avundsjuka på det svenska systemet och ser fördelarna med att ta till vara den kunskap som finns i invandrarspråken. Jag vet att det har kommit delegation efter delegation hit och studerat det här. Det har pågått i ganska många år. Sedan säger Claus Zaar att hemspråksundervisningen inte hör hemma i skolan utan att den skall förmedlas av föreningar, där de pratar om kulturen. Det där är för mig mycket märkligt. Jag har alltid trott att alla barn hör hemma i skolan, att alla barn är välkomna i skolan, att skolan är till för att alla barn skall ses och erkännas, som jag sade förut, och att utgångspunkten för skolans arbete är just barnens situation. Då kan inte jag förstå någonting annat än att, precis som Claus Zaar säger, svenskundervisningen för invandrarbarnen är utomordentligt viktig. Det är därför som en så stor del av stödet till invandrarelever också går ut på att lära svenska. Men invandrarbarnen har också någonting med sig i bagaget. De har ett annat språk, som de pratar med familjen, ett språk som de pratar med en del av sina kamrater och andra bekanta. Därför måste naturligtvis skolans uppdrag också omfatta att ge stöd i fråga om de språkkunskaperna. Alla de här eleverna kommer ju inte hit och har sitt hemspråk befäst, utan många kommer som ganska små. Liksom alla svenska elever behöver skolans hjälp med att befästa sina svenskkunskaper, behöver invandrarelever hjälp med att befästa sina kunskaper i hemspråket. Det här är elementärt. Det här är viktigt, och det är en viktig del av verkligheten. Jag önskar att Claus Zaar också skulle kunna se den.
Herr talman! Det blir en något märklig debatt, får jag lov att säga. Det finns hemspråksundervisning i en del andra länder. Några av våra nordiska grannar har hemspråksundervisning. Inte minst inom det nordiska samarbetet har vi sett det som angeläget att man får behålla sin svenska om man bor t.ex. på Island. Det är en viktig kulturfråga att människor känner att de har med sig sina rötter. Det finns också en typ av hemspråksundervisning i vissa tyska delstater, och det förekommer även i Storbritannien. Det intressanta är att många länder, där det finns många invandrare, har funnit anledning att studera Sverige. Även om man pekar på länder som har många invandrare och säger att där finns minsann ingen hemspråksundervisning i skolorna, är det två saker som vi kan konstatera. Den ena är att man i de länderna ibland har problem som vi är förskonade ifrån. Skälet till att man har undervisning i hemspråk och svenska som andra språk är ju vår vilja att invandrare i Sverige skall integreras i det svenska samhället och känna sig hemma. Då är det betydelsefullt att både ha sina egna rötter i form av språk och kultur och att lära känna det nya på ett sådant sätt att man kan ta det till sig. Det är därför det heter svenska som andra språk, för invandrareleverna behöver ett annat sätt att lära sig språket på än vi svenskar. Så där kan man se att vi har gjort en del som är bra. Sedan kan det sägas att svenskar som är utomlands och arbetar får ingen svenskundervisning -- i Bryssel, i USA eller någon annanstans -- och det är ju sant. Men för det första tjänar de svenskar bra som är utomlands på det sättet, och för det andra har dessa länder helt andra skattesystem. För det tredje vill jag säga, och det är centralt, att om man tittar på vad de här svenskarna gör, så finner man att det första de gör -- och det sker även med skattemedel faktiskt -- är att se till att barnen har en chans att behålla sitt modersmål. Det är alltså oerhört viktigt. Sverige har försökt klara sin ekonomi och sin välfärd och delvis gjort det tack vare att vi har tagit till oss många invandrare. Då är det väl inte mer än rätt att vi försöker ge dem den chans att få något som vi själva tycker är så väsentligt och -- det är viktigt -- försöker organisera detta på ett för alla vettigt sätt, dvs. vi skall göra det utan onödiga kostnader och vi skall se till att undervisningen har sådan kvalitet att både individen och samhället har nytta av de kunskaper den ger.

Herr talman! Jag skall börja med Eva Johansson, som ville ha reda på litet om inställningen. Jag håller med: Hemspråk är viktigt, men undervisningen måste bedrivas där invandrarna finner det naturligt. De finner det naturligt att det är i deras föreningar. Det är därför jag för fram den meningen. Jag för inte fram den därför att det skulle så att säga vara ett trick! Jag fick också frågan varifrån jag hade tagit fakta. Jag har tagit dem från Kommunförbundet, som har gjort en undersökning, daterad den 23 oktober. 279 4,4 och svenska fick 6,5 på en 7-gradig skala. Det talar sitt tydliga språk. Det här är ju fakta. Jag skall inte säga att det är fakta från ett visst ställe, för det ville ni inte höra, sade ni ju. Invandrarnas kultur hör ihop med deras språk. Bästa platsen att undervisa i hemspråk är i deras föreningsverksamhet. Det bästa är inte att det skall undervisas i 85 språk i vår skola, när vi inte har möjlighet att lära ut dem. Det viktigaste är svenska. Det är det språket de skall lära sig. Man måste hitta en ny form för undervisningen, där man prioriterar svenskan. Skall invandrarna ha jobb, vilket de skall ha, krävs det kunskaper i svenska språket. Detta har Arbetsmarknadsstyrelsens chef klart deklarerat tillsammans med Invandrarverkets chef i sin skrivelse till Birgit Friggebo. De har klart deklarerat vad det gäller. Jag förstår att det sedan tar tid att få igenom det här. Men jag är säker på att verkligheten kommer att springa i fatt oss ganska snabbt. Vi kan inte avsätta resurser till onödiga reformer. Vi måste börja prioritera. Det är hög tid att vi prioriterar svenska som andra språk. Prioriteten skall läggas på svenskundervisningen. Då får vi försöka finna nya former för hemspråksundervisningen. Vad jag kan se finns det ingen annan lösning.

Herr talman! Jag hade inte tänkt att säga något mer, men jag måste ändå få ställa en fråga. Den får väl bli hängande i luften. Kan man ändå inte förstå behovet av studiehandledning på hemspråket, även om man har den åsikt som Claus Zaar har? Det måste vara oerhört centralt att alla elever kan hänga med i den viktiga undervisning som ges i vår skola. Det är en mycket stor del av hemspråksresurserna som används för studiehandledning. Hemspråksundervisningen konkurrerar inte med resten av undervisningen för den enskilde eleven. Det ges inte heller våldsamt mycket tid eller resurser till den enskilde invandrareleven. Det handlar om en eller två lektioner i veckan. I en majoritet av kommunerna sker åtminstone delar av undervisningen på eftermiddagen efter den vanliga undervisningen. På fritiden investerar invandrarbarnen i språkkunskaper som vi har nytta av, förutsatt att vi är beredda att ge den här undervisningen hög kvalitet. Det tycker jag att vi skall göra. Jag har också läst Kommunförbundets utredning. Den är mycket intressant och bra. Den ger en bild av hur det ser ut. Jag förstår inte varför man blir så förvånad över att de flesta som arbetar med detta, tycker att det allra viktigaste är att dessa barn kan läsa svenska. Då kan de ju ta del av undervisningen, umgås med sina kamrater, har lättare att få jobb osv. Jag tycker att hemspråksundervisningen har ganska hög placering på den sjugradiga skalan. Den visar att det finns en ganska stor insikt om att det är viktigt. Däremot ifrågasätter man -- och det möter man i nästan varje kollegierum -- när kostnaderna är orimliga eller organisationen sådan att den här undervisningen blir besvärlig för eleven eller skolan genom att den kolliderar med andra lektioner och andra ämnen eller när den strular till tillvaron i skolan i största allmänhet. Vi håller på att rätta till det. Kommunerna har under ett års tid arbetat med detta. De har kommit en bit på väg. Jag är övertygad om att vi kan komma vidare på den vägen. Det finns naturligtvis fortfarande behov av att spara resurser. Det skall aldrig ifrågasättas att detta är viktigt och nödvändigt i väldigt många fall för att vi skall nå ett bra resultat.

Herr talman! Ian Wachtmeister har frågat Carl Bildt vilka åtgärder regeringen ämnar vidta för att göra det möjligt att hantera en situation med omfattande illegal invandring från eller via Ryssland och Baltikum. Arbetet i regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Jag vill först påpeka att det inte alls är en ovillkorlig rättighet för någon att få visering för besök i Sverige. Det är tvärtom så, att man ibland använder en restriktiv viseringspolitik för att stävja ett oönskat inflöde av personer från ett visst land. Det är därför inte korrekt, som frågeställaren antar, att den svenska ambassaden i t.ex. Moskva måste utfärda viseringar till alla som har ryskt pass och inbjudan från Sverige. Svenska myndigheter prövar varje enskild viseringsansökan individuellt. Man uppmärksammar misstänkta passförfalskningar och mindre seriösa inbjudare, liksom annat som kan tyda på att viseringsansökan egentligen är ett försök att kringgå svenska lagar om invandring. Om det i ett enskilt fall på grund av omständigheterna framstår som uppenbart att avsikten med besöket är en annan än den som har uppgetts, skall visering inte beviljas. I praktiken är dessutom beviljade besöksviseringar oftast utfärdade för betydligt kortare tid än 90 dagar. Jag är minst lika upprörd som Ian Wachtmeister över de hänsynslösa personer som utnyttjar andra människors nöd för egen vinning genom att kräva stora summor i betalning för att smuggla in asylsökande. Men jag håller inte med om att den svenska politiken uppmuntrar människosmuggling. Detta är ett brott enligt svensk lag och det beivras också av svenska myndigheter. Jag anser att det är viktigt att människosmugglare lagförs och straffas samt att vi visar att samhället inte tolererar deras beteende. Jag har tidigare här i kammaren haft anledning att informera om det samarbete på migrationsområdet som regeringen och berörda myndigheter inlett gentemot främst Baltikum. I detta ingår omfattande kontakter mellan den svenska polisen och bl.a. gränspolis i Estland. Vi hoppas att kunna utöka samarbetet och även erbjuda viss utbildning i Sverige och i Baltikum. Ett av syftena med dessa kontakter är just att tillsammans komma till rätta med problem som människosmuggling, förfalskade handlingar och liknande.
Herr talman! Jag tackar så mycket för kulturministerns svar. Jag ställde frågan till statsministern med en aning om att det var kulturministern som skulle få obehaget att besvara den. Hon får de flesta av de svåra frågorna. Men jag ställde också frågan för att den är mycket stor och övergripande för Sverige. Vi har hittills inte hjälpt så många riktiga flyktingar, utan vi har haft en flyktingpolitik som har varit ganska misslyckad, enligt min åsikt. Frågan gäller alltså att vi vet att det finns ungefär 1,7 miljoner ryssar som gärna åker till Sverige. Det är fastställt. Det är också ytterst sannolikt att de undersökningar som har gjorts är riktiga. Vi vet också att det är mycket lätt att få eller köpa visum. Har man svarta pengar är det extra lätt. Vi vet att människosmuggling pågår i dag. Vi vet att den förväntas bli värre. Vad gör vi åt detta? Räcker de vidtagna åtgärderna? Jag vill inte påstå att vi uppmuntrar någonting att ske, men på något sätt förenklar vi så att det skall kunna ske. Det är hårda bud. Har vi, vill jag gärna fråga, folk på andra sidan vattnet, så att vi kan stämma i bäcken i stället för i ån? Att vi har ett samarbete låter trevligt, men har vi verkligen folk där? Ingriper vi kraftfullt mot maffian? Det finns en maffia här i Sverige. Jag har förvarnats om detta av polisen för ett år sedan. De var oroade redan då. Hur kommer det sig, att på tio-i-topp-listan över vart ryssarna vill åka finns Sverige, men inga andra nordiska länder? De måste ha sänt signaler som inte vi har gjort. Där kanske vi har något att lära. Ytterligare en fråga: Vad gör en turist som kommer hit och i själva verket inte har några pengar? Jo, antingen jobbar den personen svart eller också blir vederbörande kriminell. Jag skall be att få svar på de här frågorna.
Herr talman! Ian Wachtmeister säger nu att han inte vill påstå att regeringen uppmuntrar till människosmuggling. Men det står faktiskt i frågan att svenskar är dumma, att flyktingpolitiken är dum och att det hela därför uppmuntras. ''Med regeringens goda minne.'' Jag tycker att det är en onödig insinuation, eftersom vi har lagar och regler som skall förhindra detta beteende och eftersom regeringen anser att dessa lagar skall användas. Dessutom ger Ian Wachtmeister en felaktig upplysning till människor om att ambassaden i Moskva är tvingad att ge viseringar även när man inser att det inte står rätt till. Så är det inte. De skall göra en individuell granskning när det gäller viseringar. Vi vet att trycket är hårt. Många människor vill komma till den utvecklade världen. Detta är inte ett isolerat problem för Sverige eller Norden, utan för hela Europa. Det pågår många diskussioner i olika fora om hur gränskontroll och annat skall skötas med ökat samarbete, ökat utbyte av uppgifter för att stävja denna typ av verksamhet. Det är inte heller sant att Sverige är ensamt i Norden om detta problem. Det var inte så länge sedan människor smugglades till Danmark via Bornholm. Därför krävs det ett internationellt samarbete. Vi har detta. Samarbetet har under senare år intensifierats med Baltikum och även med Ryssland. Vi har också för avsikt att ha en permanent närvaro i detta område, för att vi skall kunna stävja människosmuggling. Regeringen har ingen önskan att på något sätt se genom fingrarna med denna typ av verksamhet.
Herr talman! Det jag sade om uppmuntran var att jag inte tror att kulturministern, statsministern eller någon annan avsiktligt vill uppmuntra till detta. Men politiken man för uppmuntrar till detta. Jag tycker faktiskt att det är inkompetent. I praktiken innebär det att det förenklar för människor att komma hit, och det är fel sorts människor som kommer hit. Detta är mycket allvarligt. Man kan vifta bort det här och säga att vi gör vad vi kan. Jag påstår att vi inte gör vad vi kan. Jag skulle vilja fråga: Anser kulturministern att detta är en mycket allvarlig fråga? Anser kulturministern att vi skall ingripa nu, och inte göra som i fallet Jugoslavien, vakna upp så småningom, ungefär 10 miljarder kronor i onödan för sent? Det är de stora frågorna. Många fler människor kommer hit än till de andra nordiska länderna. Det är ett faktum. Men det är klart att människor kommer dit också. Vår politik är alltså inte särskilt lyckad. Jag frågar nu: Hur skärper man den?
Herr talman! Egentligen skulle jag inte behöva svara på den här frågan, eftersom jag redan tidigare har understrukit att vi ser mycket allvarligt på detta. Det är därför vi har lagar och regler. Detta är en brottslig verksamhet som därför skall stävjas. Vi har också vidtagit, och vidtar, åtgärder för att komma bort från problemet. Vi har kontakter med framför allt Ryssland och Baltikum. Jag kan inte hjälpa att Ian Wachtmeister egentligen alltid anser att det är fel sorts människor som kommer hit. Detta uttryck används bara för att misstänkliggöra att vi över huvud taget försöker ge skydd åt de människor som faktiskt behöver skydd. Den svenska regeringens hela politik har under senare tid gått ut på att rikta in tillståndsgivning och annat på de människor som faktiskt behöver skydd, som är flyktingar. Andra regler, som har möjliggjort för människor att stanna här trots att de inte har varit flyktingar, har tagits undan. Det vore bra om Ian Wachtmeister någon gång också framhöll detta faktum.
Herr talman! Jag tycker inte alls att det alltid är fel människor som kommer hit. Tvärtom har vi mycket tydligt framfört att det gäller att hjälpa rätt människor. Det har vi inte gjort. Vi vill hjälpa hundra gånger fler. Vi vet alla att den politik som gör att människor kommer hit -- jag talar nu om flyktingar -- kanske kostar 150 000 kronor per person och år. För den summan kan vi hjälpa etthundra personer på plats. Vi har föreslagit alla möjliga sådana insatser, katastrofbrigader osv. Det är kulturministern väl medveten om. Det handlar inte om det. Det handlar om saker som är ytterst allvarliga. Får jag dra slutsatsen av det svar jag har fått, att man kommer att agera på ett annat sätt i den här frågan än man gjorde i fråga om Jugoslavienkrisen? Man kommer alltså att försöka stämma i bäcken och inte 10 miljarder kronor senare, när vi har stora problem i Sverige. Tänker man alltså ingripa i ett tidigt skede i detta fall?
Herr talman! Det är inte så enkelt, som Ny demokrati alltid vill göra det till, att man kan döma alla länder och alla människor över en kam och göra jämförelser mellan än det ena landet, än det andra. Illegal smuggling av människor skall beivras, oavsett från vilket land smugglingen utgår och vilka personer som begår dessa brottsliga handlingar. En annan sak är att vi från tid till annan bedömer hur situationen i olika länder är. Vi bedömer behovet av skydd, när människor söker skydd hos oss. Det går inte att ge något slutgiltigt besked. Om det uppstår en katastrofal situation i länderna österut, med inbördeskrig, hungersnöd eller miljökatastrofer, bör vi självklart rikta in oss på att hjälpa dessa människor i närområdet, så nära deras bostäder som möjligt. Det är precis så vi gör i dag när det gäller Jugoslavien. Det är egentligen en mycket omfattande hjälp som vi ger via UNHCR.
Herr talman! Det är just av det skälet, att det inte är så enkelt, som jag säger att man måste skärpa sig väldigt mycket. Man måste ha planering för olika scenarion, varav inget är särskilt trevligt. Man kan inte än en gång upprepa det som hände förra gången, säger jag. Har ni verkligen den förhandsplanering som inte fanns för ett år sedan? Finns den? jag har frågat olika instanser, men jag har inte fått till svar att det finns någon. Finns det en planering som tar hand om olika scenarion, i betydelsen att det kommer 200 000 människor? Vad gör vi då för någonting?
Herr talman! Detta glider vid sidan av den fråga som handlade om människosmuggling och illegal invandring österifrån. Men för att inte lämna den frågan hängande i luften tänker jag ändå svara. Det finns en beredskapsplanering för att hantera en sådan situation, vilken vi hoppas aldrig skall uppkomma. Den leds av Invandrarverket. En annan sak är att det i dagarna har lämnats ett utredningsförslag beträffande den beredskapslagstiftning som eventuellt kan behövas i en sådan situation.
Herr talman! Kulturministern och jag är säkerligen överens på en punkt, nämligen att vi hoppas att allting skall gå bra. Det jag efterlyser är de konkreta planer och åtgärder som måste till i förväg, om det inte går så bra som vi två hoppas.

Herr talman! Sten Andersson i Malmö har frågat mig om de i proposition 1991/92:138 föreslagna reglerna för förvar. Hans fråga avser en situation då en kvinna, som efter avtjänat fängelsestraff skall utvisas enligt domstols beslut om utvisning på grund av brott, under fängelsevistelsen föder ett barn. Sten Andersson frågar om kvinnan och barnet enligt de föreslagna reglerna kommer att kunna tas i förvar i avvaktan på verkställighet av utvisningen. Jag vill först påpeka att avseende barns vistelse i fängelse gäller regler som helt faller utanför mitt ansvarsområde och ämnet för frågan. Utvisning på grund av brott beslutas av domstol och utgör en särskild rättsverkan av brott. Domstolens utvisningsbeslut gäller givetvis endast den person som har dömts för brottet. Ett sådant beslut kan aldrig omfatta den dömdes barn eller andra familjemedlemmar. I ett sådant fall som Sten Andersson beskriver måste följaktligen frågan om barnets uppehållstillstånd och eventuella avvisning i vanlig ordning beslutas av Invandrarverket, som har att pröva barnets anknytning till Sverige. Invandrarverket utgår från grundprincipen att familjer inte skall delas. Om barnet skall avvisas planeras normalt avvisningen till samma tidpunkt som då moderns utvisning verkställs. I sådana fall som det här beskrivna är det vanligt att polismyndigheten planerar verkställigheten till den dag då den dömde friges från fängelset, eftersom ju detta datum är känt i förväg. Det finns ingen anledning att tro att ändrade regler om förvartagande av barn har någon som helst inverkan på detta förhållande.
Herr talman! Jag tackar för svaret på min fråga. Bakgrunden är den proposition som statsrådet refererade till, som går ut på att barn inte skall tas i förvar i avvaktan på en utvisning. Även om det fall jag har tagit upp handlar om en direkt utvisning efter att ett fängelsestraff är avtjänat, måste förmodligen kvinnan och barnet tas i polisbil från fängelset direkt till någon gränsstation. Enligt vad jag har fått mig sport, och som jag har fått frågor om från jurister och poliser, hamnar detta i kant med den lagstiftning som nu är ute på remiss. Det är inte heller någon hemlighet att både Invandrarverket coh Rikspolisstyrelsen har varit kritiska mot propositionen. Skall en brottslings barn kunna tas i förvar i avvaktan på att han eller hon utvisas? Gäller någon annan regel för en asylsökande som skall avvisas eller utvisas, dvs. en person som har blivit utredd och där man har kommit fram till att skälen inte är tillräckligt starka för att få stanna i Sverige?
Herr talman! Hela frågan bygger på en missuppfattning. Om en människa begår ett brott, är det den människan som domstolen dömer till att utvisas, och det är den utvisningen som skall verkställas. Det finns ingen annan människa som kan utvisas på grund av den förstnämndes brott. Därför uppstår aldrig den fråga som Sten Andersson i Malmö nu för tredje gången har tjatat om i olika frågedebatter. Barnet kan inte utvisas för att modern har begått ett brott, lika väl som andra familjemedlemmar inte heller kan avvisas eller utvisas. Detta följer grundläggande rättsregler i Sverige, nämligen att ingen skall dömas för någon annans brott.
Herr talman! Jag noterar med viss förvåning att den uppfattning som jag har, som i och för sig kan vara fel, har stöd hos erfarna jurister och höga polischefer. Jag är inte helt ensam om denna uppfattning. Vi har en kvinna som har fått ett fängelsestraff. Under tiden i fängelset föder hon ett barn. Efter det att fängelsestraffet är avtjänat skall hon utvisas. Men kvinnan vill inte att barnet skall transporteras i en polisbil. Statsrådet säger att familjerna inte skall skingras. Då hänger fortfarande frågan i luften: Kan mamman och barnet utvisas?
Herr talman! Sten Andersson i Malmö konstruerar ett fall där en moder har ett barn med sig i fängelset helt frivilligt. Myndigheter får inte placera barn i fängelser. Kriminalvårdsstyrelsen får ge tillstånd till en moder som vill ha med sig sitt lilla barn om det t.ex. är fråga om att amma barnet. Det är ett frivilligt åtagande från moderns sida. Jag hävdar fortfarande att det fall som Sten Andersson tar upp är teoretiskt och förekommer inte i verkligheten.
Herr talman! Jag har noterat detta påpekande än en gång. Men jag lovar att jag skall återkomma till frågan när propositionen skall behandlas i riksdagen med skrivna inlagor från höga jurister och polischefer. Jag är inte säker på att den som då skall försvara propositionen kommer att vara lika klar i sin uppfattning som statsrådet nu är.

Herr talman! Wiggo Komstedt har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att utländska medborgare skall kunna kvarhållas i landet i avvaktan på att brottmålsdomar kan verkställas. En brottmålsdom kan i princip inte verkställas förrän den har vunnit laga kraft, dvs. normalt tre veckor efter domen. Några regler som tar särskilt sikte på utländska medborgare finns inte i detta sammanhang. I fråga om dem som tillfälligt vistas i Sverige finns däremot olika regler som gör det möjligt att säkerställa verkställigheten innan de lämnar landet. En sådan regel är att den som saknar hemvist i Sverige kan häktas oavsett brottets beskaffenhet om det finns risk för att han genom att lämna landet undandrar sig straffet. Häktning kan alltså bli aktuell även om man kan förutse att den tilltalade bara skall bli dömd till böter. Om den tilltalade är häktad och han döms till fängelse får han normalt bli kvar i häkte fram till dess fängelsestraffet kan verkställas. Döms den tilltalade däremot till böter skall han i de flesta fall släppas fri vid domen. Den tid den dömde varit frihetsberövad skall dock regelmässigt räknas av mot bötesstraffet. Ofta har frihetsberövandet varit så långt att bötesstraffet kan anses helt verkställt genom domen. Vid ringa bötesbrott kan häktning framstå som en alltför ingripande åtgärd. För sådana fall gäller att den tilltalade i första hand uppmanas att deponera pengar till det belopp som kan beräknas komma att utdömas. Om personen i fråga inte vill betala frivilligt kan åklagaren hos domstol begära att dennes egendom skall beläggas med kvarstad till ett värde som svarar mot de böter som kan komma att utdömas. I avvaktan på kvarstadsbeslutet får polis och åklagare ta egendom i förvar. Kvarstad kan också beslutas i samband med domen. Om den tilltalade inte har egendom som kan beläggas med kvarstad kan indrivning av böterna i vissa fall ske i den dömdes hemland. Det sker då med stöd av internationella överenskommelser om verkställighet av brottmålsdomar. Sverige har ingått denna typ av överenskommelse med bl.a. de andra nordiska länderna. Den ordning som gäller ger enligt min mening goda möjligheter att säkerställa verkställigheten av domar som meddelas mot den som tillfälligt vistas i Sverige. Jag avser därför inte att vidta några åtgärder.
Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret. Vi har i Sverige många lagar som folk i allmänhet tycker är mycket konstiga, ibland rent av skrattretande. Människosmuggling är ett allvarligt brott, som borde bestraffas därefter. Men vad händer i Sverige när en utländsk medborgare ertappas med att begå brott? I förra veckan kunde vi ta del av ett aktuellt fall där smugglarna fick tillbaka båten, pengarna och naturligtvis champagnen -- så att de kunde fira avresan från de dumma svenskarna. Sedan lotsades de ut på internationellt vatten. Våra lagar borde vara sådana att dessa personer kan hållas kvar till dess att domen har vunnit laga kraft. Tror någon att en dömd brottsling som fått lämna Sverige återvänder hit frivilligt för att betala böter eller avtjäna ett fängelsestraff? Möjligen skulle det vara för att svenska fängelser är rena lyxhotellen för vissa internationella brottslingar jämfört med vad som finns i deras hemländer. När de aktuella människosmugglarna har fått sin dom kommer de förmodligen att göra så som en TV-reporter uttryckte det hela: De öppnar det bruna kuvertet, skrattar och konstaterar att Sverige är fantastiskt. Det justitieministern sade i sitt svar är motsägelsefullt och ger tyvärr inte stor tilltro till vårt rättsväsende. Man kan fråga sig: Om de fick ett bötesstraff utdömt, varför smugglarna inte fick deponera pengar i stället för att ta med sig dem hem? Tänk om det nu kommer en armada av fartyg från öststaterna som sätter i land tiotusentals flyktingar och sedan uppenbarligen kan återvända hem utan åtgärd! Det är definitivt inte bra signaler. Justitieministern säger att hon inte avser att vidta några åtgärder. Jag är besviken, och jag är dess värre inte ensam om det.
Herr talman! Jag tror att Wiggo Komstedt och jag talar förbi varandra. Vi utgår från specifika fall, som massmedialt kanske inte har redovisats på ett korrekt sätt. Jag var kanske inte heller tillräckligt tydlig i mitt svar. Som jag sade har vi speciella regler när det gäller människor som tillfälligt vistas i Sverige. Det innebär att om dessa människor begår brott kan de häktas, även om den häktningsgrund som skulle gälla personer som vistas permanent i Sverige -- exempelvis sådana som Wiggo Komstedt och jag -- inte föreligger. Så sker för att själva domstolsförhandlingen skall kunna säkerställas. Som också har skett i ett av de på senare tid aktuella fallen, släpps en person som dömts till fängelse inte fri, utan hålls kvar i häkte till dess att domen vunnit laga kraft. Därigenom ges möjlighet att verkställa fängelsedomen. Den person som dömts till böter har helt i enlighet med våra generella regler rätt att avräkna den tid som avsuttits i häkte. Det var just vad som skedde i det aktuella fallet där böter utdömdes. Man kan naturligtvis diskutera huruvida vi har rätt påföljder, dvs. om det är tillräckligt med böter. Vi kommer då emellertid in på en annan diskussion. Det som gäller i det här fallet är i princip detsamma som när en person inte frivilligt betalar sina böter, och vi i vissa situationer har möjlighet att omvandla böterna till ett frihetsberövande. Här har frihetsberövandet ägt rum.
Herr talman! Det är svårt att förstå det här resonemanget, justitieministern. Situationen är egentligen inte sådan som den har skildrats. Det sägs att den som begår brott och som tillfälligt vistas i Sverige kan dömas. Men hur definieras den person som kommer hit som människosmugglare och som ertappas, sedan han någonstans har satt i land ett antal människor. Anses han vara en person som tillfälligt vistas i landet -- brottet begås ju i och med att han kommer hit? Jag tycker att det kanske är en annan definition på brott än justitieministern ger i sitt svar. Sedan kan man alltid diskutera straffpåföljden. Jag tycker också att straffen vid människosmuggling är för lindriga. Justitieministern säger: Vi kanske har fel lagstiftning? Det är precis vad jag tycker att vi har. Om vi är överens om det förstår jag inte justitieministerns sista mening: att hon inte avser att vidta några åtgärder.
Herr talman! När jag använder uttrycket ''vistas tillfälligt i landet'' talar jag om personer som inte har hemvist i Sverige. Vistelsen är inte kopplad till medborgarskapet, utan till hemvisten. Sedan svarade jag på själva frågan som gällde verkställighet av brottmålsdomar. Vi har där regler som gör det möjligt för oss att verkställa brottmålsdomarna. I det aktuella fallet är bötesstraffet verkställt enligt våra regler med den tid som personerna i fråga har varit frihetsberövade. I många andra sammanhang har jag däremot pekat på den översyn av straffrätten över huvud taget som genomförs. Det är en stor och omfattande utredning som pågår när det gäller hela vårt straffsystem och som är en för mig viktig fråga. Dessutom ses möjligheterna till utvisning av icke svenska medborgare, som gör sig skyldiga till brott, över. Jag har uttalat och håller fortfarande fast vid att ribban här ligger alldeles för högt.
Herr talman! Jag vet inte om vi kommer mycket längre i den här diskussionen. Uppenbarligen har justitieministern och jag inte riktigt samma uppfattning, fast vi borde ha det. Den korta tid som man på grund av brottets art satt häktad i Sverige var ju ganska få dagar. Det förhållandet skulle då jämföras med att man inte behövde få något påföljdsstraff, som böter. Man kunde återvända till hemlandet med den kassa som införskaffats genom att smuggla människor hit, och därutöver hade man tillgång till båt, osv. Jag tror inte att jag är ensam i min uppfattning. Att man genom att sitta häktad i Sverige några få dagar skulle ha avtjänat straffet för brottet att ta hit 50-- 60 människor och sätta dem i land på det här sättet kan inte överensstämma med det svenska folkets uppfattning. När vi diskuterar utländska medborgares brott, vill jag betona att det är dålig hjälp för de människor som sköter sig i vårt land att vi har ett så liberalt synsätt -- tyvärr.

Herr talman! John Andersson har anfört att det av och att det kommer att gälla för Sverige i samma ögonblick som EES-avtalet träder i kraft. Enligt John Andersson kommer Sverige då att ha dels ett vapendirektiv och dels vår egen vapenlag. Mot denna bakgrund har John Andersson frågat mig hur regeringen kommer att hantera den uppkomna situationen. Det är riktigt att EG:s ministerråd i juni 1991 utfärdade ett direktiv om kontroll av bl.a. förvärv och innehav av skjutvapen. Direktivet föreskriver att EG:s medlemsstater senast den 1 januari 1993 skall anpassa sin nationella lagstiftning så att den uppfyller vissa i direktivet angivna minimikrav för kontroll av enskildas befattning med vapen inom medlemsstaterna och i samband med överföringar av vapen mellan staterna. Genom EES-avtalet kommer vissa av EG:s rättsakter att gälla även för Sverige. Dessa rättsakter, som finns särskilt angivna i en bilaga till avtalet, omfattar emellertid inte det aktuella direktivet om kontroll av vapen. Den konfliktsituation som John Andersson beskriver kommer således inte att uppkomma, och några omedelbara åtgärder från regeringen krävs därför inte med anledning av EES-avtalet. Jag kan däremot upplysa om att det inom Justitiedepartementet nu förbereds en översyn av vapenlagstiftningen, för att dels utreda vilka ändringar av lagen som krävs vid ett fullt medlemskap i EG, dels ta upp vissa spörsmål som väckts av riksdagen och dels göra regelverket mer överskådligt och lättillgängligt.
Herr talman! Jag tackar justitieministern för svaret på min fråga. Anledningen till frågan var att vi förra veckan hade en minidebatt om detta, och vi lyckades inte sprida något ljus över hur det egentligen förhöll sig. Nu tycker jag att jag har fått ett rakt besked: Vapendirektivet kommer inte att beröra Sverige i och med EES-avtalet. En sista fråga för kontrollens skull. Grundprincipen för vapendirektivet är ju att gränskontrollen för resande med vapen upphör. Enligt de uppgifter som jag har fått blir det fritt för medborgarna i de tolv EG-länderna och för medborgarna i de genom EES-avtalet anslutna länderna -- jag tänker då på Sverige -- att resa med vapen i bagaget mellan dessa länder. Vissa formaliteter måste uppfyllas, men gränskontrollen upphör. Är detta alltså felaktigt?
Herr talman! John Andersson blandar ihop två saker, nämligen frågan om gränskontroll och frågan om vapenlagen och vapendirektivens innebörd för innehav och kontroll av vapen. Om det var gränskontrollfrågorna som avsågs skulle frågan ha ställts till Finansdepartementet, som handlägger den typen av frågor. Frågan om vapenlagen som sådan och dess koppling till vapendirektiven hanteras av oss på Justitiedepartementet. Det är alltså två olika diskussioner.
Herr talman!

Enligt uppgift fanns det ingen som hade kännedom om detta direktiv så sent som i september i år. Detta trots att direktivet är ett och ett halvt år gammalt. Då återstår intressanta spörsmål när det gäller frågan om gränskontrollen. Vi har en rigorös vapenlagstiftning i Sverige, där man formligen jagar ärliga medborgare som har lyckats få licens för ett gevär. Vad kommer att hända när vi får fri rörlighet att resa med vapen i bagaget?
Herr talman! Det är inte rätt att säga att vi är sent ute. Redan i våras, när jag i ett annat sammanhang fick en fråga om vapenlagen, informerade jag kammaren om att jag på Justitiedepartementet hade tagit initiativ till översyn av vapenlagen med tanke på EG-reglerna. Det är ingen nyhet. Gränskontrollen ligger i första hand hos Finansdepartementet, som jag sade. Även där är ett arbete på gång, och även där togs initiativet i våras. Men eftersom jag inte är departementschef på Finansdepartementet, har jag inte aktuell kunskap om vad detta arbete har givit. Det har mycket tidigt funnits en medvetenhet om detta. Jag vet att initiativ togs redan i januari innevarande år när det gäller gränskontrollfrågorna.
Herr talman! Då får jag väl vända mig åt ett annat håll för att forska ytterligare i frågan. Jag tackar än en gång för svaret.

Herr talman! Hans Karlsson har i sin fråga redogjort för att allt fler riskerar att utförsäkras från arbetslöshetsförsäkringen. Mot bakgrund härav har han frågat mig om jag är beredd att verka för att åtgärden arbetslivsutveckling omedelbart kommer till stånd när riksdagen fattat sitt beslut. Svaret är att jag verkar för att arbetslivsutveckling skall komma i gång i så stor omfattning och så snabbt som möjligt, dvs. fr.o.m. det datum som åtgärden enligt riksdagens beslut skall införas.
Herr talman! Jag tackar arbetsmarknadsministern för svaret. Jag kan samtidigt konstatera att jag inte är nöjd med det, även om jag vet att tiden är knapp. Vi har en lavinartad utveckling av arbetslösheten. Vi har nått nivåer som vi inte kunde föreställa oss för ett år sedan. Den mycket kraftiga ökningen av arbetslösheten har nu pågått under ganska lång tid. Det innebär att många tiotusentals människor har blivit eller står i begrepp att bli utstämplade från arbetslöshetskassan. Vi kan ju till någon del föreställa oss vad detta betyder för den enskilde. Man står utan ekonomi och tvingas till socialkontoret för att hålla nöden från dörren och klara livets nödtorft. Därför tycker jag, och många med mig, att arbetslivsutveckling är en bra åtgärd i den situationen. Men problemet är att den kommer för sent. Många människor har redan hamnat i en besvärlig situation. Eftersom arbetsmarknadsministern menar att arbetslivsutveckling inte kan komma till stånd förrän efter årsskiftet, vill jag fråga vilka initiativ arbetsmarknadsministern är beredd att ta för att de tiotusentals människor som nu är på väg att stämpla ut inte skall behöva göra detta. Det finns ju möjligheter till en lösning efter årsskiftet.
Herr talman! Jag vet inte exakt vilken dag riksdagen fattar sitt beslut. Men jag vet att arbetsmarknadsutskottet troligtvis justerar slutgiltigt i morgon. Vi jobbar parallellt inom departementet med de förordningar som behövs. Jag kan lova att om riksdagen fattar beslut en viss dag i december, skall regeringen fatta beslut om förordnandena på regeringssammanträdet därefter. Jag har talat med AMS-ledningen. De har all anledning att vara beredda och aktivt jobba ute på arbetsförmedlingarna för den här åtgärden, så att de vet ett antal människor som omedelbart kan gå in i åtgärden när det blir lagligt tillåtet. Jag tror inte att Hans Karlsson kan begära att jag arbetar mycket fortare än så. I övrigt försöker man nu att hålla ställningarna med olika beredskapsarbeten. Men de ökar inte så snabbt. Det har jag sett.
Herr talman! Jag tackar för det och för ansträngningarna att skapa beredskapsarbeten i väntan på beslutet. Jag har signaler från länsarbetsnämnden hemma och från arbetsförmedlingarna som tyder på att de har akut brist på pengar till beredskapsarbeten. Om de skulle få mycket snabba signaler från Arbetsmarknadsdepartementet och regeringen skulle det vara möjligt att förhindra att tiotusentals människor stämplar ut. Jag skulle vilja ha en kommentar från arbetsmarknadsministern när det gäller möjligheten att ge dessa signaler.
Herr talman! Min signal är mycket klar, rakt ut till alla arbetsförmedlingsorganisationer, kommuner och parterna på arbetsmarknaden: Förbered er nu och kör i gång när beslutet är fattat! I beräkningarna har det sagts att man skall kunna ha 20 000 i åtgärden. I den arbetslöshetssituation som råder ser jag gärna att det blir hela 50 000. Det är många som står utanför den ordinarie arbetsmarknaden i dag. Den här åtgärden är viktig och riktig för att göra något för de pengar som annars enbart går till kontanta ersättningar.

Herr talman! Berit Andnor har frågat mig om jag avser vidta någon åtgärd för att lösa de deltidsarbetslösas problem. Som jag tidigare framhållit i denna kammare många gånger pågår ett utredningsarbete vad gäller arbetslöshetsförsäkringen. Uppdraget innebär att en allsidig översyn skall göras av det nuvarande regelverket. I detta sammanhang kommer den av Berit Andnor upptagna frågeställningen att behandlas. Jag vill även framhålla att i det nyligen framlagda förslaget om arbetslivsutveckling ingår att den förlängning av ersättningsperioden som sker när man deltar i denna åtgärd även skall gälla för de deltidsarbetslösa.
Herr talman! Jag tackar ministern för svaret. Det framgår mycket tydligt av det att arbetsmarknadsministern inte tänker göra något åt de deltidsarbetslösas problem. I dag är det en miljon människor som arbetar deltid. Av dem är ungefär 80 % kvinnor. Många deltidsanställda vill ju jobba deltid, men man beräknade i oktober att ungefär 330 000 människor skulle vilja arbeta mer tid om den möjligheten fanns. Detta är en ökning med 59 000 eller 34 % jämfört med för ett år sedan. De som är deltidsarbetslösa är färre. De är 83 000. Av dem är ungefär 80 % kvinnor. Reglerna för deltidsstämplingen innebär att man bara får stämpla i 150 dagar. Därefter ställs man inför valet att säga upp sin anställning och stämpla på heltid eller fortsätta att arbeta på deltid och inte klara sin försörjning. Då blir man hänvisad till socialbidrag. Just nu står 8 000--10 000 kvinnor inför denna situation. Det är i sig ett omöjligt val. Det är nu det behövs insatser. Det är nu regeringen måste göra något. Vi kan inte vänta på en utredning som inte ens har detta med i sina direktiv. Begränsningsregeln om 150 dagar finns i en förordning som kan ändras av regeringen. Har inte ministern tänkt på det? Det är nu som regeringen måste göra någonting åt de deltidsarbetslösas situation.
Herr talman! Utredningen blir klar i mars nästa år. 1987. Då ökade deltidsarbetslösheten, trots goda konjunkturer. Jag kommer mycket väl ihåg debatten och argumenteringen då. Nu finns ett annat problem som gör att det måste tas ett samlat grepp på arbetslöshetsfrågan. Inkomsterna till arbetsmarknadsfonden räcker i dag till att täcka kostnaderna för 2 % öppen arbetslöshet. Varje procentenhet därutöver kostar 5,5 miljarder kronor. Jag tänker kalla parterna till mig för att diskutera den här frågan, för underskottet i denna fond riskerar att under överblickbar tid öka i omfattning så att inkomsterna -- egenavgifter och arbetsgivaravgifter -- troligtvis bara kommer att räcka till räntor. Så kan vi inte ha det. Här krävs stort ansvarstagande. En regering med 160 miljarder kronor i budgetunderskott kan inte gå in, utan parterna måste resonera hur vi skall klara det här med egenavgifter och arbetsgivaravgifter. Man kan inte gå in i nya åtaganden i den budgetsituation som nu råder. Det här är en stor och viktig diskussion, som jag tar på stort allvar. Jag känner också till hur jobbigt det kan vara för dem som arbetar deltid och riskerar att inte få de jobb som de vill ha.
Herr talman! Ministern tar upp den ändring som gjordes 1987 i regeln. Jag vill påminna om att den ändringen genomfördes i en annan arbetsmarknadssituation. Det var kanske riktigt att göra den då. Men det vi nu talar om är situationen just nu. Utredningen om arbetslöshetsförsäkringen har faktiskt inte i sina direktiv fått i uppdrag att se över denna fråga. Det finns inget sådant uppdrag. Jag har all förståelse för problemen med budgeten, att få ekonomin att gå ihop. Med i dag står 8 000-- 10 000 kvinnor inför ett omöjligt val att antingen säga upp sig och stämpla på heltid eller att arbeta på deltid och inte klara sin försörjning utan bli hänvisad till socialbidrag. Regeringen skulle faktiskt mycket enkelt kunna göra någonting åt situationen genom att ändra regeln. Det finns även andra insatser som skulle kunna göras.
Herr talman! Jag får väldigt många brev om alla delfrågor i arbetslöshetsförsäkringsfrågan. Jag sänder över en del av dem, de principiellt viktiga, till utredaren och hans grupp. Jag vet att de ser på alla delfrågor. Det måste man göra när man diskuterar finansieringen i slutomgången. Det finns mer än en åtgärd.

Herr talman! Men den här åtgärden, arbetslivsutvecklingen, löser inte problemen. Vi har från socialdemokratisk sida sagt att här är det viktigt att ta ett helhetsgrepp när det gäller de deltidsarbetslösas situation. Det är just nu som situationen är aktuell, inte senare då vi eventuellt har ett utredningsresultat. Här finns en möjlighet för regeringen att nu göra någonting som drastiskt skulle förbättra situationen för i första hand de kvinnor som drabbas av deltidsarbetslöshet på grund av den begränsningsregel som finns i förordningen.

Herr talman! Alf Wennerfors har frågat mig om arbetsmarknadsstödets fördelning. Han undrar varför stödet per arbetslös är större i Norrland än i Som Alf Wennerfors väl känner till är det AMS som fördelar de arbetsmarknadspolitiska medlen till länsarbetsnämnderna. Fördelningen grundas på en utarbetad modell. Att i detalj beskriva detta fördelningsarbete skulle ta åtskillig tid, så jag får begränsa mig till att ange några övergripande principer. Det finns tre kriterier som styr fördelningen. De är storleken på den målgrupp som anslaget är avsett för, svårigheten att lösa uppdraget och -- fast i mindre utsträckning -- resultat som tidigare uppnåtts. Det innebär att antalet öppet arbetslösa och antalet personer i åtgärder i ett län påverkar den fortsatta tilldelningen av medel. Men fördelningen påverkas också av svårigheten att lösa uppgiften, och denna svårighetsgrad utgörs, enkelt uttryckt, av hur många arbetssökande det finns i procent av befolkningen. Resultatmåttet slutligen påverkas av hur antalet långtidsarbetslösa utvecklas. Den procentuella fördelningen är inte låst en gång för alla utan justeras med hänsyn till utvecklingen på arbetsmarknaden. I oktober redovisade AMS en preliminär fördelning av de medel som föreslås i stabiliseringspropositionen, och utfallet blev då annorlunda än vid den fördelning som gjordes i somras inför det nya budgetåret. I Stockholms län är arbetslösheten procentuellt sett relativt låg, men den förhållandevis stora ökningen av arbetslösheten kom att påverka fördelningen på så sätt att Stockholms andel ökade. Ambitionen med fördelningsmodellerna är att uppnå ett effektivare resursutnyttjande och bättre kostnadsmedvetande hos länsarbetsnämnderna och arbetsförmedlingarna samt -- framför allt -- att vi för landet som helhet får bästa möjliga arbetsmarknadspolitiska resultat. Självfallet är det också viktigt att fördelningen upplevs som rättvis, och jag tror, med hänsyn till den grannlaga uppgift den här fördelningen är, att AMS fördelningsmodell fungerar tämligen väl.
Herr talman! Jag ber först att få tacka arbetsmarknadsministern för svaret. Just nu är ca 45 000 öppet arbetslösa i Stockholms län. Ca 45 000 är öppet arbetslösa i Norrland. Norrland får drygt 5 miljarder kronor, Stockholms län 2,8 miljarder. Jag tycker att det är en felaktig fördelning. Den är orättvis. Jag har ingenting emot norrlänningar, och jag är inte ute efter dem på något vis, men jag tycker att fördelningen borde vara annorlunda. I svaret redovisas de principer som gäller för fördelningen. Dem är jag någorlunda medveten om. Men jag menar att dessa principer kanske var bra under 80-talet när arbetslösheten var annorlunda i Stockholms län och i Norrland. Framför allt var det längre arbetslöshetsperioder i Norrland, mycket kortare i Stockholms län, till en viss del. Nu är det annorlunda, inte minst i de trakter där jag bor, nämligen Roslagen. Vi har väldiga problem vid Hallstavik. Egentligen skulle Börje Hörnlund ha varit på ett möte där för ett par dagar sedan, men arbetsmarknadsministern kunde dess värre inte komma. Jag undrar om inte dessa regler borde ses över. Det sägs i svaret att det blev en litet annorlunda fördelning i somras. Men det var en väldigt liten ändring. Jag undrar om inte arbetsmarknadsministern kan hålla med mig om att principerna i det här läget och med tanke på det läge som vi ser framför oss borde ses över och ändras.
Herr talman! Var jag än är i landet får jag höra från alla län att de är orättvist behandlade. Det finns något enstaka undantag där man har sagt att man är nöjd med den fördelning som har skett. Jag bevistar i denna svåra arbetsmarknadssituation alla träffar som länsarbetsnämndsdirektörerna har för att lyssna av dem. De för en omfattande debatt med AMS ledning om fördelningsnycklar m.m. För egen del behåller jag ca 50 miljoner kronor av de snart 40 miljarder kronor som fördelas till arbetsmarkmnadsåtgärder. Om fördelningsnyckeln är helt korrekt eller inte är svårt att säga, för det finns inga perfekta fördelningssystem. Men jag tror att jag kan säga att man blir efter när arbetslösheten ökar hastigt. Det är vad som har hänt i Stockholm. Det var därför som Stockholms län nu fick en mycket större andel, närmare bestämt 950 miljoner kronor.
Herr talman! Jag har den allra största förståelse för svårigheten att vara arbetsmarknadsminister i dagens läge. Men jag är mycket imponerad över det sätt på vilket arbetsmarknadsministern sköter sysslan. Men jag skulle vilja ha arbetsmarknadsministern med på min tankegång att fördelningsprinciperna för närvarande och i det kommande läget inte är lika tillämpliga som de var under 80-talet. De 950 miljoner som arbetsmarknadsministern betraktar som en väldigt stor andel betraktar vi som en inte särskilt stor andel för Stockholms län. Men vi ser naturligtvis olika på det. Om jag åtminstone kunde få en liten öppning mot att principerna bör ses över, så att vi kunde komma till rätta med den svåra arbetslöshetssituation som vi har i Stockholms län. Det är ändå 45 000 människor som är öppet arbetslösa. Tyvärr ser vi framför oss en stor ökning.
Herr talman! Arbetsmarknadsverket har som myndighet denna uppgift i dag. Den debatt som jag har mött runt om i landet, i alla län, gör att jag nu har begärt att få en mycket gedigen föredragning om alla möjliga delproblem som finns i det här, för att på ett bra sätt kunna delta i debatten med länsarbetsnämnderna och AMS ledning.

Herr talman! Ulla Pettersson har frågat mig när och till vilka länder försvarets livsmedelsöverskott om Det överskott av livsmedel som Ulla Pettersson refererar till förvärvades den 30 september i år, och överskottet finns nu på Läkarmissionens varulager i Sigtuna. Livsmedlen kommer med början denna vecka att distribueras till de tre baltiska staterna.
Herr talman! Jag får börja med att tacka för svaret och samtidigt uttrycka en stor glädje över att det inte var färskvaror i matpartiet. Beslutet fattades i mars, och nu är vi i november. Svaret på min fråga är alltså att ingen mat fortfarande har levererats någonstans. Min naturliga följdfråga till statsrådet blir: Varför har det blivit på det här sättet? Skall det verkligen behöva vara så?
Herr talman! Jag förstår mycket väl att man ställer den följdfrågan. Men vi var inte överens om -- det finns ingen anledning att hålla det hemligt -- vad det skulle få kosta. Min uppfattning var att det här var en gång betalat och att vi inte skulle behöva ta biståndsmedel för att betala det så att säga ett varv till. Nu klarades det hela ändå upp den 30 september, sedan man inte riktigt kunnat komma överens mellan Försvarsdepartementet och SIDA. Men det viktiga måste ändå vara att det hela är löst. Man var naturligtvis medveten om att det inte var färskvaror.
Herr talman! Frågan var uppe på ministernivå redan den 30 juli, vill jag minnas. Då deltog biståndsministern i en diskussion i Radio Stockholm om detta. Redan då var det alltså uppe på så hög nivå i regeringen. Man kan inte annat än undra om relationerna inom regeringen är så dåliga att det skulle behöva ta så lång tid som från den 30 juli fram till i dag innan man kunde komma överens om en sådan här sak, som ändå i förhållande till allt annat regeringen har att hantera måste vara en bagatell. Dessutom blir en annan följdfråga naturlig: Vad har hänt sedan den 30 september? Varför är maten inte levererad i dag om det var klart då?
Herr talman! Det är inte alltid så enkelt som det låter att genast transportera i väg den mat vi har och se till att den kommer till nytta. Det finns ju faktiskt mat på många håll -- det kan finnas anledning att peka på det när vi talar om Baltikum och Ryssland. Det gäller att hitta de grupper som inte har råd att köpa den mat som finns. Katastrofhandläggare har nyligen varit över och sett att det finns gott om mat, men maten har inte rätt pris för dem som är sämst bemedlade. Då måste man hitta t.ex. en enskild organisation som har kanaler ut till de grupper som är sämst ställda. Vi har förtroende för att den organisation som har maten i sitt förråd kommer att nyttja varorna och se till att de kommer till rätt adressat. Det är viktigt att de kommer till rätt adressat -- inte enbart att det sker snabbt.
Herr talman! Jag förstår fuller väl att det är viktigt att hitta grupperna, men inte lär man hitta dem på Läkarmissionens varulager i Sigtuna. Det är alltså där maten finns. Det här leder mig in på en annan sak som också har diskuterats. Jag vet att biståndsministern funderade över om det verkligen var till Baltikum det här matpartiet skulle gå. Jag vill minnas att biståndsministern nämnde Afrikas horn och södra Afrika, där vi vet att svälten är stor och oomtvistad. Jag tror att SIDA också övervägde Jugoslavien. Baltikum det bästa stället? Missförstå mig nu inte och tro att jag vill ha någon ny långbänk. Jag vill att maten skall komma i väg nu, men jag kan väl ändå få ställa frågan.
Herr talman! Det är ju inte så, som Ulla Pettersson mycket väl vet, att vi på UD U ser till att transportera. Vi lämnade över ärendet till SIDA som skulle inhandla av Försvarsdepartementet. Jag har respekt för att SIDA ville komma ned så långt som möjligt i pris. Affären gjordes så småningom upp till ett helt annat pris än det som aviserades från början. Det är helt rätt, som Ulla Pettersson säger, att det fanns resonemang om att man skulle kunna använda varorna på andra håll. Det visade sig att en del av varorna är av den karaktären att de inte är acceptabla i exempelvis muslimska länder; det rör sig om fläskkött och liknande. Det var då inte lämpligt att skicka maten till Afrikas horn eller till vissa regioner på Balkanhalvön. Nu kan vi konstatera att maten är på gång. Den kommer till god användning, och ingenting har förfarits.
Herr talman! Jag är inte så inbilsk att jag tror att det var min fråga som satte fart på det här. Jag tror att det är en ren slump, men jag är naturligtvis glad över att maten skall börja distribueras nu. Jag vill bara avslutningsvis konstatera att om man är balt och förlitar sig på hjälp från Sverige, vare sig det gäller oljebistånd eller matbistånd, får man lov att vara tålmodig.

Herr talman! Ingela Mårtensson har frågat mig om jag avser att verka för att Nordiska investeringsbanken ställer krav på Indonesiens respekt för mänskliga rättigheter för att bistånd skall ges. Frågan har ställts mot bakgrund av den stora kommersiella kredit om 55 miljoner US-dollar, som Nordiska investeringsbanken förbundit sig att ge Indonesien. Jag tror att det är viktigt att i sammanhanget hålla isär de förutsättningar som gäller för å ena sidan vårt utvecklingsbistånd och å andra sidan förutsättningarna för lånegivning på kommersiella villkor. I det aktuella fallet avses en kommersiell lånegivning, vilket innebär att verksamheten inte tillförs medel från biståndsanslaget. Nordiska investeringsbanken ger sålunda projektinvesteringslån på kommersiella villkor för investeringar i kreditvärdiga utvecklingsländer. Sverige har tillsammans med de andra nordiska länderna ställt upp med en garanti som täcker upp till 90 % av eventuella kreditförluster av dessa lån. Målsättningen med lånen är att främja de nordiska företagens möjligheter att hävda sig på projektexportmarknaden. I Nordiska investeringsbankens stadgar anges att banken skall ge lån på bankmässiga villkor och i överensstämmelse med samhällsekonomiska hänsyn för genomförandet av export av nordiskt intresse. Vid bedömningen av vilka länder banken lånar till följer man den policy som gäller för motsvarande multilaterala institutioner, framför allt Världsbanken och dess ordinarie låneverksamhet. Banken tar även hänsyn till den policy som de nordiska exportkreditgarantiinstituten följer. Jag vill här framhålla att det för närvarande inte finns några särskilda restriktioner i Världsbankens utlåning till Indonesien. Samma sak gäller för de nordiska kreditinstitutens garantigivning. Vad beträffar deltagande från svensk sida i det nya biståndskonsortiet för Indonesien under Världsbanken, vill jag betona att någon förändring jämfört med vår representation i det tidigare biståndskonsortiet IGGI inte har skett. Sverige deltar sålunda på observatörsnivå.
Herr talman! Alf Svenssons svar avslutas med att det inte har skett någon förändring. Men Sverige är ju med i Nordiska investeringsbanken och inom den sker det ju en förändring så till vida att det är nytt att den investeringsbanken är med i den nystartade gruppen, CGI. Det var därför som jag ställde den här frågan. Jag ställde den också mot bakgrund av de brott mot mänskliga rättigheter som man i Indonesien gör sig skyldig till. Detta har påpekats av väldigt många olika institutioner, bl.a. Amnesty international, vilka har förvägrats att komma in i landet för att se hur förhållandena är för t.ex. östtimoreser. Och detta trots att FN:s kommission för mänskliga rättigheter har uppmanat Indonesien att släppa in mänskliga rättighets-organisationer. Jag utgår ifrån att statsrådet väl känner till den situation som råder när det gäller Indonesien. Det förekommer brott mot mänskliga rättigheter i Östtimor och även i Västpapua -- icke att förglömma i detta sammanhang. Mot den bakgrunden anser jag att man inte bara skall se till de kommersiella villkoren. Man måste också se på vilka man hjälper och hur man hjälper dem. Detta uppfattas ju ändå av Indonesien som en form av hjälp. Jag har läst i en del internationella tidskrifter om hur tillfredsställd man är över att få hjälp på det vis som man nu får av Nordiska investeringsbanken. Man ser detta som ett tecken på politisk stabilitet och som att omvärlden har accepterat Indonesien utan att ställa några krav på mänskliga rättigheter, vilket inte är något orimligt krav. Sådana krav ställdes av EG-länderna och tidigare av IGGI. På grund av att Holland ställde krav på mänskliga rättigheter upplöstes IGGI, eftersom Indonesien inte vill koppla ihop biståndet med krav på mänskliga rättigheter. Det är klart att man inte vill, men jag tycker att Sverige ändå kunde verka för en sådan linje, att inte stödja ett land som bryter så fruktansvärt mot mänskliga rättigheter.
Herr talman! Jag hoppas att vi naturligtvis skall vara helt överens om att vi skall opponera vid varje tillfälle då ett land bryter mot mänskliga fri och rättigheter. Ingela Mårtensson sade att hon utgick ifrån att statsrådet känner till att så är fallet i Indonesien, och då i synnerhet i Östra Timor. Jo visst, det känner jag helt klart till. Jag hoppas att Ingela Mårtensson å sin sida känner till att regeringen gång på gång har tagit upp detta och protesterat mot det som där händer. Vi har också i Världssamfundet åtnjutit respekt för de initiativ som vi har tagit för att få FN:s kommission för mänskliga rättigheter att aktivera sig i frågan. Vi talar nu om huruvida NIB skall hålla sig med andra bestämmelser och kriterier för sitt långivande än vad Världsbanken tillämpar. Jag har svårt för att tro att Ingela Mårtensson tycker att detta vore rim och reson. I Världsbankens statuter och stadgar slås det -- självfallet, höll jag på att säga -- mycket klart fast att man inte får ta en massa politiska hänsyn när man sysslar med kommersiella krediter. Det skulle naturligtvis medföra en mycket stor risk för att stormakterna bestraffade länder eller gav favör åt sådana länder som beter sig på ett för stormakterna acceptabelt sätt.